Fru talman! Det har ställts åtskilliga frågor till mig. Jag hinner inte besvara alla, men jag skall ta upp dem som jag, utifrån en finansministers utgångspunkt, finner vara mest centrala. Först vill jag avvisa Per-Ola Erikssons något försåtliga gliring om att något slags taktik skulle ligga bakom att jag inte svarar på den här interpellationen förrän i dag. Den här frågan var stor inför folkomröstningen. Jag deltog, till skillnad från Per-Ola Eriksson, offentligt och aktivt i debatten. Jag såg inte mycket av Centerpartiet och Per-Ola Eriksson i den diskussionen. Efter folkomröstningen har det uppenbarligen bekräftats att Per-Ola Eriksson är anhängare av den här unionen. Det tycker jag är bra. Den knappa tiden och riksdagens hemförlovning gjorde faktiskt att det först i dag blev praktiskt möjligt för mig att svara på interpellationen. Jag skall också ta upp frågan om konvergenskraven och beskrivningen av dem i debatten. Man begår faktiskt ett misstag när man, som t.ex. Peter Eriksson och Birgitta Hambraeus, utmålar konvergenskraven som någonting hotfullt. Det är inte sant. För några år sedan hade vi en ekonomisk situation i vårt land då arbetslösheten var låg och statsfinanserna var stabila. Då uppfyllde vi konvergenskraven. Konvergenskraven, som gäller räntan, statsskulden, underskotten och prisstabiliteten, är ingenting annat än logiska och riktiga utgångspunkter för ett ekonomiskpolitiskt resonemang. Peter Eriksson låtsas som om man skulle tvingas låta arbetslösheten stiga för att kunna uppfylla t.ex. konvergenskravet om prisstabilitet. Det är fullständigt befängt. Om vi låter arbetslösheten stiga uppfyller vi inte konvergenskravet om underskotten i statsfinanserna. Statsfinansernas underskott är i dag kopplat till den höga svenska arbetslösheten. Vi uppfyller inte konvergenskraven om vi inte pressar tillbaka arbetslösheten. Om vi i söndags hade valt att stå utanför unionen hade vi haft samma eller, mer troligt, hårdare krav på oss vad gäller att snabbt uppfylla konvergenskraven. De gäller nämligen i en internationellt integrerad ekonomi. Sluta att se en låg inflation, en låg ränta, låga underskott och en låg statsskuld som en belastning för den ekonomiska politiken! Det handlar om sunda utgångspunkter. Om vi skall klara av att slå vakt om välfärdssamhället måste Sverige uppnå dessa mål. Nu skall detta diskuteras gemensamt i Europa. Vi skall presentera ett konvergensprogram. Ett sådant konvergensprogram innehåller ingenting annat än en beskrivning av den nationella finanspolitiken. Det som jag presenterade här i riksdagen för några veckor sedan - en ekonomiskpolitisk proposition som tar sikte på att underskotten skall pressas ner, att det skall skapas förtroende så att räntorna faller, att aktiviteten skall höjas och att tillväxten skall understödjas så att arbetslösheten minskar - är ett inslag i ett sådant konvergensprogram. Det är det här som det handlar om. Att välja att tro att detta är något slags grimma som påtvingas oss från någon EU-kommission är att i grunden beskriva denna fråga fel. Vi klarar inte av den svenska ekonomin och den svenska välfärden om vi inte uppnår den typ av mål som finns i konvergenskriterierna. Dem uppnådde vi på den tiden då Sverige fungerade bra. Det är så vi skall ha det igen. Nu får vi internationellt stöd för detta. Det tycker jag är bra. Birgitta Hambraeus har pekat på Peter Erikssons felaktiga referat om sanktioner. Därför skall jag inte närmare gå in på det. Helena Nilsson diskuterar en folkomröstning. Det finns ingen folkomröstning planerad om EMU. Den tidigare fyrpartiregeringen och den dåvarande oppositionen har kommit överens om att den frågan skall hanteras av riksdagen. Det är utgångspunkten för vårt arbete. Det finns en koppling till det avtal som vi nu har folkomröstat om. I den meningen är beslutsläget ganska klart. Målet är ett tredje steg in i EMU, men innan detta steg tas skall ett nytt svenskt riksdagsbeslut fattas. Detta skall ske för att man skall se vad det faktiskt innebär. Innan vi tar detta steg finns det alltså ytterligare en kontrollstation. I det här avseendet är vi inte ensamma. Danskarna och tyskarna har fört samma resonemang. Chirac har tagit upp diskussionen i Frankrike. Detta är en europeisk diskussion. Det här upplever jag därför heller inte som något särskilt stort problem. Hadar Cars synpunkter har jag ingen anledning att kommentera. Han gav på det hela taget en bra beskrivning av hur situationen ser ut. Jag skall slutligen bemöta Birgitta Hambraeus. Jag har använt uttrycket god sysselsättning. Jag menar, och har alltid menat, full sysselsättning. Kritiken skulle kanske träffa mig något hårdare om den kom från en riksdagsman som själv inte hade utgjort en del av det regeringsunderlag som var med och drev fram massarbetslösheten i Sverige.

Fru talman! Jag vet inte vem som inte är uppmärksam, om det är Göran Persson eller någon annan. Men jag har sedan länge intagit denna ståndpunkt. Göran Persson kanske har varit så upptagen av sin egen person under de senaste åren att han inte har noterat att andra också har haft en positiv inställning till EU. Jag deltog visserligen inte i TV-debatterna i valrörelsen, som Göran Persson gjorde, men jag deltog ändå i kampanjen. Men detta, Göran Persson, kan vi lägga åt sidan. Peter Eriksson säger att Centern både vill ha kakan och äta den. Vi har pläderat för ett ja till EU, men samtidigt har vi betonat vikten av att driva nationella ståndpunkter i EU. Det är inte att både ha och äta kakan. Det är viktigt att tala om vilka visioner och mål som finns. Det bör grabben veta. Jag ställde några frågor till Göran Persson. Han besvarade dem inte. På vilket sätt kommer den fulla sysselsättningen att prioriteras framför annat i det fortsatta arbetet? Det handlar om rättvis fördelning, regional balans och god miljö. De bitarna måste också vägas in. Jag upprepar frågan om Göran Persson tror på Maastrichtavtalets tredje del. Jag ställer frågan mot bakgrund av att den nuvarande statsministern klargjorde den 2 november att han för sin del inte trodde på skissen till valutasamarbete i Maastrichtavtalet. Det kunde vara intressant att få veta om finansministern tror på denna tredje del. Den tredje frågan gällde konvergensprogrammen. När kommer de att läggas fram, och är det meningen att riksdagen skall ta ställning till dem? Jag delar finansministerns uppfattning att dessa konvergensprogram är viktiga. Jag delar också finansministerns uppfattning att det inte är fel med låg ränta, att sänka budgetunderskottet och statsskulden och att ha en låg inflation. De åtgärderna måste vidtas oavsett medlemskap i EU eller inte. Detta är sagt mer med adress till dem som har pläderat för ett nej till EU.
Fru talman! Jag är glad att finansministern återtog tanken att en god sysselsättning för er betyder full sysselsättning. Det är ett viktigt påpekande. Det går att ha olika åsikter om konvergenskraven. Efter att ha lyssnat på en hel del ekonomer tror jag själv att denna väldiga betoning av den låga inflationen kan vara problematisk. Företag som skall investera vill gärna ha hjälp av att en del av amorteringarna på det kapital de skall låna upp sköts av inflationen. I en expanderande ekonomi är det inte säkert att den låga inflationen alltid är bäst. Egentligen diskuterar vi inte frågan om konvergenskraven är bra eller inte. Det är snarare så att om vi lyckas uppfylla dessa konvergenskrav, kan vi enligt Romtraktaten, ändrad i Maastrichtavtalet, inte undvika att komma med i den tredje fasen av EMU. Därmed blir våra ekonomiska styrmedel helt inskränkta. När vi skall få balans i vår ekonomi är vi hänvisade till att dra ned på den offentliga sektorn eller att höja skatterna. Vi har inte andra finansinstrument som kan tillgripas i kriser så att alla människor kan få jobb. På vilket sätt menar Göran Persson att det är en fördel för Sverige att släppa kontrollen över sin valuta och centralbank och ändå försöka upprätthålla en full sysselsättning? EU-länderna har inte lyckats med detta. Riksbanken skall alltså bli oberoende av riksdagen. Det skall inte längre ske en kontroll av en demokratiskt vald församling. Den skall inte få ta emot regeringens synpunkter och inordnas i landets finanspolitik. Så har det i praktiken varit i Sverige, även om Riksbanken redan har agerat självständigt. Vad anser socialdemokraterna om detta? Ni var förfärligt upprörda över detta förut. Men nu har vi i Sverige ålagt oss att den 1 januari skall Riksbankens ställning göras oberoende av riksdagen. Världens äldsta bank skall alltså nu upphöra att vara en självständig svensk bank styrd av demokratiska metoder.
Fru talman! Det var mycket tal om konvergens i finansministerns svar. Med konvergens menas att ömsesidigt närma sig varandra. Det kan gälla ekonomiska parametrar, men det kan också gälla partiers och stora folkgruppers uppfattningar i för nationen viktiga frågor. Vi har nyligen gått igenom en sådan process. Det höga valdeltagandet och de få blankrösterna visar på det svenska folkets intresse och vilja att ta ett demokratiskt ansvar och vägleda riksdagen. Enligt Centerns uppfattning vore det angeläget med en folkomröstning inför nästa stora steg, dvs. ett eventuellt inträde i EMU. Jag kan bara beklaga att finansministern som representant för det stora regeringsbärande partiet i det här landet inte ens ställer sig öppen till en sådan möjlighet. Han bara hänvisar till att ett val inte är planerat. Jag tror att det hade varit angeläget att få ett svar helst redan innan folkomröstningen. Då hade vi kunnat få en förklaring till varför det inte gick. Men även i dag hade det varit angeläget att få ett positivt svar från finansministern.

Fru talman! Den tredje fasen gäller utvecklingen inom EMU till en gemensam valuta. Den helt avgörande frågan i den tredje fasen gäller när övergången skall ske från enskilda nationella valutor till en gemensam. Hadar Cars säger att den frågan har ingått i folkomröstningen. Därför skall det inte vara en ny folkomröstning i den frågan. Det räcker att riksdagen fattar ett sådant beslut. Göran Persson håller med. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Före folkomröstningen hade ja-sidan gett klara entydiga löften om att det inte ingår något krav i avtalet om övergång till en gemensam valuta. Många på ja-sidan gav ett klart löfte om att det är en fråga som vi skall ta ställning till senare. Därför går det knappast att hänvisa till att den frågan redan har ingått i folkomröstningen. De som röstade ja har inte gett mandat för att Sverige skall gå in i en gemensam valutaunion. Det måste framgå klart. Vi på nej-sidan har hävdat att det borde vara så. Men de som har företrätt ja-sidan har entydigt sagt att det är en fråga som skall klaras ut senare och som det svenska folket inte hade att ta ställning till nu. Konvergenskraven diskuteras en hel del. Visst är målen bra. Det är klara positiva mål som behövs för den ekonomiska politiken. Problemet är ju att det avtal vi nu ingår i gör att Sverige tar på sig åtaganden. De är inte hur som helst. De skall vara uppfyllda senast den 1 januari 1999. Problemet är ju att vi inte kan veta vilken konjunktur som kommer att råda i Sverige då. Sverige kan t.ex. åter ha hamnat i en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet och statsunderskott. Men då har Sverige åtagit sig att uppfylla konvergensreglerna. Det är det problemet som många EU-länder har i dag, t.ex. Spanien. De stora nedskärningarna där motiveras med de konvergensregler som finns i Maastrichtavtalet och det åtagande som landet har gjort. Visst kan det handla om sunda mål. men det är det inte fråga om här. Så var det folkomröstningen. Det måste vara rimligt att svenska folket kan få delta i en ny folkomröstning efter 1996 om huruvida Sverige skall ingå i en gemensam valutaunion. Det är ett krav från Miljöpartiets sida i denna fråga. Jag tycker att det är synd att Göran Persson tar ställning emot detta i dag.

Fru talman! Det här samtalet är fullständigt förvirrat. Vi kommer inte att gå in i fas tre utan ett nytt riksdagsbeslut. Det är solklart. Det har framkommit i svaret, och jag har upprepat det här i talarstolen. Sluta sprid den motsatta uppfattningen! Det är fel. Ingen kan tvinga oss in i detta. Konvergenskraven gäller goda ekonomiska mål. Min poäng är att vi kommer inte att kunna driva en politik som tryggar välfärden i det här landet om vi inte når upp till dessa konvergenskrav. Hade vi stått utanför EU hade vi likafullt fått sträva efter att nå dem. Det är det som är innehållet i poängen. Vi får värdera vad som kommer att hända de närmaste åren i konvergensarbetet och i den nuvarande fasen av EMU. Sedan har vi ett underlag för att ta ställning inför etapp tre. Det gör riksdagen. Vi har kommit överens om hur vi skall hantera den här frågan. Det gjorde vi mellan den gamla regeringen och den dåvarande oppositionen. I den hanteringens fanns ingen folkomröstning planerad. Det har varit mitt besked till kammaren. Vid den uppfattning som vi då hade står vi fast.
Fru talman! Jag tvingas konstatera att Göran Persson inte svarar på min fråga när konvergensprogrammet kommer att presenteras för riksdagen och om riksdagen också skall fastställa detsamma. Får jag sedan avslutningsvis till Göran Persson säga något med hänvisning till vad statsministern sagt. Statsministern sade den 2 november i år: "Den skiss till valutasamarbete som finns i Maatrichtavtalet tror jag inte på. Därför har vi begärt att först få se ett nytt förslag innan Sverige tar ställning." Jag undrar, fru talman, om finansministern känner till det.
Vi övergår då till den muntliga frågestunden, då riksdagens ledamöter kan ställa frågor till företrädare för regeringen. Jag hälsar regeringens företrädare välkomna: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, justitieminister Laila Jag har fått anmält att statsrådet Jan Nygren möjligen kan ha svårigheter att infinna sig på grund av förhinder som vi måste respektera. Utrikesministern svarar också på övergripande frågor medan de övriga statsråden svarar på frågor var och en inom sitt ämnesområde. Då ger jag ordet fritt för frågor.

Fru talman! Vad Bo Lundgren refererar till är den ekonomisk-politiska proposition varigenom regeringen uppfyller sina vallöften. Ett annat vallöfte från den här regeringen är att vi skall sträva efter att skapa goda villkor för alla typer av företag och att vi skall göra det i en anda av samförstånd där vi lyssnar på alla som har någonting klokt att säga. Vi skall gemensamt försöka finna lösningar som alla kan leva med. Att också beskattningsfrågor då kan bli aktuella håller jag för givet.

Fru talman! Med den strategi regeringen har lagt fast i sin regeringsförklaring och som går ut på ett aktivt lyssnande på alla inblandade ligger det i sakens natur att svaren på sakens nuvarande ståndpunkt inte blir särskilt konkreta.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. förklarade Sverige att Förenta nationernas stadga är det kanske viktigaste politiska dokumentet i mänsklighetens händer i dag. I FN-stadgan stadgas i artikel 42 att FN skall ingripa för att säkerställa fred och säkerhet, och i artikel 51 rätten för varje medlemsland att försvara sig självt. Jag vill därför fråga utrikesministern vad som är bakgrunden till att Sverige den 3 november i generalförsamlingen så kraftfullt argumenterade mot ett hävande av vapenembargot mot Bosnien, som nu i snart tusen dagar förhindrat bosnierna att försvara sig mot de övergrepp som FN inte har kunnat försvara dem mot.
Fru talman! Det är sant att jag tycker att FN stadgan är ett synnerligen viktigt dokument som vi skall förlita oss på. Dock kan det i denna stadga finnas artiklar som man kan använda för olika ändamål som ibland i sig innebär en viss konflikt. I Bosnien-fallet kan man säga att det är på det sättet. Att vi inte vill att vapenembargot skall hävas beror på att vi tror att ytterligare vapen i området skulle förorsaka ännu mera våld och lidande.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utrikeshandelsministern: Är det så att vi i anslutningsfördraget har fått inskrivet att vi har rätt att pröva anslutningen till tredje fasen i EMU, och därmed göra det möjligt för riksdagen att verkligen ta ställning i sak?
Fru talman! Den svenska regeringen gjorde i samband med förhandlingarna en deklaration om att det slutliga ställningstagandet tas i Sverige. Det har också sagts ifrån i den proposition som riksdagen skall behandla. Denna deklaration har icke motsagts av någon av de parter med vilka vi har förhandlat. Deklarationen är anhängiggjord till förhandlingsdokumentationen. Därmed innebär det självfallet att den svenska riksdagen gör det yttersta ställningstagandet till om Sverige skall delta i det tredje steget eller inte.
Fru talman! Efter vad jag förstår var över huvud taget inte EMU uppe som något problem i förhandlingarna. Vi begärde inget undantag. Vad jag förstår kan man bara få juridisk giltighet om det finns inskrivet i anslutningsfördraget. Är det alltså korrekt att säga, att vi får hoppas att det går politiskt, men att det rent juridiskt inte finns några möjligheter för oss, som för t.ex. Storbritannien och Danmark, att verkligen kunna avgöra i Sveriges riksdag om vi skall ansluta oss till tredje fasen i EMU eller inte?
Fru talman! EMU var uppe i förhandlingarna. Den svenska regeringen gjorde, som sagt, en särskild deklaration på just denna punkt som Birgitta Hambraeus frågar om. Ingen regering motsade denna deklaration. Den är självfallet viktig. Olika länder har valt olika lösningar när det gäller EMU. Danmark har velat göra ett undantag från deltagande. Vad den svenska regeringen gjort, och förankrat i den svenska riksdagen, är att säga att vi vill avvakta med ett ställningsstagande till dess att det blir aktuellt. Det är en annan fråga än att nu begära undantag. Vi vill ha handlingsutrymme att fatta beslut när den frågan kan komma att bli aktuell. Tyskland och Holland har gjort andra deklarationer om sina respektive parlaments deltagande i beslutet.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till Lena Jag har i dag på Lunchekot fått ta del av bekymmersamma slutsatser, tycker jag, från en forskare när det gäller en undersökning av Försäkringskassans behandling av kvinnor respektive män när det gäller ersättning för kostnader för handikapp. Män och kvinnor med samma behov får olika ersättningar. Män får fler ansökningar beviljade. Det verkar vara ren och skär diskriminering.
Fru talman! Jag har inte hört det här inslaget i radion och känner inte riktigt till det som Rose-Marie Frebran talar om. Allmänt sett måste könsdiskriminering på samhällets alla områden tas upp i ljuset och sedan åtgärdas. Vi har ju en jämställdhetsminister som också är vice statsminister. Jag är övertygad om att hon tillsammans med sina fackministrar kommer att försöka ta itu med alla de frågor som förs upp till debatt.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till näringsminister Sten Heckscher. Regeringen skall ju utse ett företagarråd. Småföretagen har uttryckt önskemål om att få komma med i detta råd. Kommer småföretagen att bli representerade i regeringens företagarråd?
Fru talman! Jag har för avsikt att inom endast några dagar eller någon vecka sammankalla ett antal personer som särskilda rådgivare i småföretagarfrågor. Hur den gruppens relation och samband med det råd som redan finns konkret skall ordnas funderar vi i regeringen på. Jag har en grundad förhoppning om att alla inblandade skall kunna bli ganska nöjda med den lösning som kommer att väljas. Samtidigt vill jag stryka under att dessa frågor naturligtvis inte löses genom ett, två eller fem råd; det har jag sagt också vid ett par andra tillfällen. Frågorna löses genom dels öppna kanaler och kontakter med åtskilliga människor med erfarenheter och synpunkter, dels en hel del, i bästa fall kreativt, tänkande.
Fru talman! Jag riktar mig till utrikesministern. Så sent som i maj i år ansåg den socialdemokratiska riksdagsgruppen att den borgerliga regeringen hade underskattat förtrycket och rättslösheten i Peru, vilket har lett till felaktig handläggning av peruanska asylansökningar. Jag är allvarligt bekymrad över att den politik som är fastlagd av den borgerliga regeringen fortsätter, en politik som lett till att en peruansk asylsökande sitter fängslad i Peru sedan september månad. I detta nu, medan vi står här och talar, står denne person inför rätta i en domstol utan ansikte, dvs. med huva över huvudet för att dölja sin identitet. Min fråga till utrikesministern är: Står regeringen fast vid den bedömning av förtrycket och rättslösheten i Peru som den socialdemokratiska riksdagsgruppen gjorde i maj i år?
Fru talman! Precis som Ulla Hoffmann säger finns det stora problem när det gäller respekten för mänskliga rättigheter i Peru. Vi får arbeta med dessa frågor, som vi gör i alla andra länder, både bilateralt via FN och multilateralt via flera forum av olika slag. Detta kommer också denna regering att göra. Än så länge har jag inte haft anledning att gå in i något särskilt ärende vad gäller Peru. Detta är den allmänna basen, och det är självklart att det som vi socialdemokrater slog fast i oppositionsställning står vi för också i regeringsställning.
Fru talman! Det svaret glädjer mig oerhört mycket. Det vore också mycket bra om exempelvis Utlänningsnämnden och Invandrarverket får kännedom om att denna politik ligger fast när det gäller bedömningen av läget i Peru. Jag hoppas att det blir så.

Fru talman! Många fler nya företag kan och bör startas, många mindre sådana; jag förutsätter att näringsministern och jag har samma uppfattning på den punkten. Men hur kan näringsministern tycka att en sådan målsättningen är förenlig med ett borttagande av kvittningsrätten?
Fru talman! Karin Starrins fråga ligger i sak tämligen nära den fråga som Bo Lundgren ställde tidigare. Självfallet är vi överens om att det är angeläget att skapa goda tillväxtvillkor för alla typer av företag, inklusive de små. Personligen tror jag att just det går att åstadkomma både genom att samarbeta över partigränserna här i riksdagen och genom att aktivt lyssna på företagare, för att resonera med dem om hur sådana villkor kan skapas. Jag tror inte att det rör sig om någon enskild fråga, varken den enskilda fråga som Bo Lundgren tar upp eller den som Karin Starrin tar upp. Regeringens uppriktiga ambition är att förutsättningslöst gå in i den här sortens diskussioner för att på olika sätt försöka stimulera tillväxt i Sverige.
Fru talman! Jag kan meddela näringsministern att jag redan har lyssnat på många småföretagare. Det är många som är beredda att ta stora risker. Men man vill samtidigt ha kvar sin tjänsteinkomst. Jag ser inte att vi behöver diskutera detta så mycket mer. Om vi vill ha i gång många småföretag gör man det genom att bibehålla kvittningsrätten.
Fru talman! Det låter som om Karin Starrins och mina anspråk på god beredning något skiljer sig från varandra. Jag har också under den senaste tiden lyssnat på väldigt många småföretagare och även på en lång rad andra personer. Men jag vill inte för dagen lyfta ut någon enskild fråga för en konkret lösning här och nu. Nu är det fråga om att allmänt sett studera förutsättningarna och på olika sätt förbättra villkoren. Jag lovar Karin Starrin att vi snart skall återkomma till det.
Fru talman! Jag har en fråga att ställa till utrikesministern. EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik skulle ju på sikt kunna leda till ett gemensamt försvar. I avtalstexten står det att Sverige inte avser att hindra utvecklingen mot detta mål.

Fru talman! Man får lov att ta en sak i taget. Svenska folket har nyligen sagt ja till att gå med i EU. Senare börjar förhandlingarna om hur EU skall komma att förändras efter år 1996. Men innan vi kommit fram till vad det innebär går det inte heller att ta ställning till frågan om folkomröstning. Folkomröstningsinstrumentet har nu nyligen använts, och det finns inget som principiellt motsäger att det inte kommer att användas återigen. Men först måste frågan faktiskt utkristalliseras.
Fru talman! Den förra regeringen avskaffade ju statens samordningsansvar när det gäller turismen, en av de viktigaste växande näringsgrenarna runt om i världen. Kommer den socialdemokratiska regeringen att medverka till att staten får ett ansvar och en roll i dessa sammanhang?
Fru talman! I anslutning till det pågående budgetberedningsarbetet, övervägs naturligtvis också statens roll när det gäller turismen. Det finns diverse instrument, och man kan diskutera om huruvida samordningen och arbetsfördelningen är den bästa, något som vi i regeringen för närvarande överväger förutsättningslöst. Man kan konstatera att det knappast i rådande statsfinansiella läge är fråga om några nya stora satsningar, men vi hoppas att vi skall kunna uppnå bättre effekter till lägre kostnader. Självfallet tar regeringen ansvar också för denna fråga.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till skolminister Ylva Johansson. Det är känt att det finns många vuxna som saknar fungerande läskunskap. Många elever tar sig också igenom de nio åren i grundskolan utan att erhålla den läskunskap som de behöver för att fungera i sitt yrkesliv. Detta är den största segregation som vi har i skolan, en kunskapssegregation. Vad tänker skolminister
Fru talman! Problemet med läs och skrivsvårigheter är, precis som Ingrid Näslund säger, ett stort och omfattande problem; det har uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Den tidigare riksdagens utbildningsutskott tog initiativ till en särskild utfrågning om just dessa problem. Skolverket har nu uppdrag att särskilt initiera åtgärder när det gäller läs och skrivsvårigheter. Man måste nog göra den bedömningen att det behövs en mångfald av åtgärder. Tidigare har debatten fastnat i att man försökt finna ett enda sätt att komma till rätta med dessa problem. Men jag tror att det är viktigt att vi inte går i den fällan. Det finns säkert många olika sätt, eftersom det handlar om mycket olika individer med olika behov. Jag kommer att följa frågan för att överväga eventuella ytterligare åtgärder.
Fru talman! Skulle skolminister Ylva Johansson kunna vara beredd att tänka sig ett slags nät, som innebär att eleverna under den första och andra årskursen verkligen inte slipper igenom utan att skolan gjort allt som står i dess makt när det gäller att åtgärda dessa problem? Jag känner mig litet bekymrad med tanke på den diskussion som pågår om betygen, men det är inte den avgörande punkten. Det är ändå mycket viktigt att informationen finns redan från början. Det skulle vara oerhört viktigt med ett slags nät som innebär att man ser närmare på sådana här problem.
Fru talman! Skolverket arbetar just nu med att ta fram diagnostiskt material att användas i årsklass 2, särskilt med inriktning på läs och skrivkunskaper, som ett hjälpmedel för lärarna i deras dagliga arbete att noga följa varje elevs kunskapsutveckling och att slå larm både till skolledningen för att omlokalisera resurser, så att de elever som har de största behoven verkligen får sina behov tillgodosedda, och till hemmen, för att de skall få en god information om barnens utveckling i skolan.
Fru talman! Senast i går kunde vi läsa i tidningen Kommun-Aktuellt om den omfattande skattehöjningsvåg som nu sköljer över landet i kommuner och landsting och de skattehöjningar som beslutas denna månad. Min fråga är närmast: Vad anser regeringen nu om omfattningen av de kommunala skattehöjningarna?

Fru talman! Det är naturligt att regeringen inte hälsar med någon större glädje att så många kommuner väljer att höja skatten. Det påverkar ju det totala skatteuttaget, och så mycket utrymme för detta finns inte. Samtidigt får vi vara klara över att många kommuner verkligen har skäl att höja skatterna. Det är en välfärd som man vill bevara och inte se urholkad. Det skall man hålla dem räkning för.
Fru talman! I regeringens ekonomiska proposition står angivet att kommunerna bör vara ytterst restriktiva med kommunala skattehöjningar. Med tanke på att det är kommuner som nyligen fått socialdemokratiskt styre som genomför de omfattande höjningarna är min fråga: Anser statsrådet att dessa kommuner följer regeringens riktlinje?
Fru talman! Man måste ha stor restriktivitet vad gäller skattehöjningar över huvud taget, men såväl staten som kommunerna måste i vissa sammanhang ändå göra vissa skattehöjningar. Det skall vara så stor återhållsamhet som möjligt, men skattehöjningar är inte helt uteslutna. Det finns en välfärd som vi behöver bevara.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern. Vi ser på TV och läser i tidningarna om en tilltagande rädsla för att vittna och för att ställa någon till ansvar när man har varit utsatt för våld. Jag tycker att det här är oerhört bekymmersamt. I andra länder har maffiametoderna blivit så utbredda att samhället nästan går under, och man har oerhörda bekymmer. I Sverige är det här, såvitt jag förstår, fortfarande ett litet problem.
Fru talman! Det är riktigt att vi i Sverige har varit förskonade under lång tid, men inte helt. Det här var en av de frågor som jag tog initiativ i under den förra socialdemokratiska regeringsperioden. I uppdraget till den dåvarande Våldskommissionen låg att granska och komma med förslag till åtgärder för att ge ett ökat skydd till vittnen, målsägande och andra, likartade personer, inte minst i samband med organiserad brottslighet. Kommissionen fann då att problemet ännu var av ganska litet slag, men det förekom vissa specifika situationer. Det ledde till vissa lagstiftningsåtgärder och till att polisen hade en bättre beredskap för att ge paketskydd, med teknisk apparatur för att skydda personer och livvaktsskydd, samt till en del andra överväganden. I dag har situationen förvärrats jämfört med 1990, men jag vet att polisen arbetar intensivt med frågan. Det förekommer ett samarbete centralt på Rikspolisstyrelsen med de lokala polismyndigheter som är närmast berörda. De har situationen under kontroll. Dessutom vill jag lägga till att vi i EU-samarbetet redan har gått in i ett arbete som bl.a. tar fasta på de här sakerna. Jag hoppas att vi får förebilder från de länder som har längre erfarenhet av problematiken.

Fru talman! Det är klart att man kan stoppa någon som kör påverkad oberoende av vad han är påverkad av. När det gäller andra droger än alkohol är problemet att kunna konstatera graden av påverkan. När det gäller alkohol har vi promillegränserna, och när det gäller andra droger måste det yttra sig på något annat sätt för att man skall kunna konstatera att föraren inte kan framföra fordonet. Frågan har varit under beredning i någon form under mycket lång tid. Problemet är att det är så många droger vi talar om. Det är inte bara de illegala drogerna, narkotika, utan det är också mediciner. Vi måste komma fram till en bättre kunskap om de här drogernas inverkan, vid vilka nivåer de innebär en trafikfara. Först då kan vi fastställa motsvarigheter till promillegränser i strafflagstiftningen. Vi kommer att göra det så fort vi har sakligt underlag för det.

Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Det finns långt framskridna planer i Norge på att starta oljeprospektering i Skagerrak, ganska nära den svenska territorialvattengränsen. Den här prospekteringen innebär stora miljöhot mot Skagerrak och mot den svenska västkusten.
Fru talman! Jag känner till den här frågan sedan oppositionstiden, och vi kommer att följa den mycket noga också i regeringsställning. Självfallet är miljöaspekterna mycket viktiga för Sverige. Som nordisk samarbetsminister avser jag också att följa frågan.

Fru talman! Elving Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta dels för att fullt ut utnyttja de möjligheter som EU:s regionalpolitik innebär och därigenom stärka regionalpolitiken i Sverige, dels för att se till att EU:s regionalpolitik också i framtiden tar hänsyn till speciella svenska förutsättningar och förhållanden. Vad gäller Elving Anderssons första delfråga vill jag först säga att det givetvis är regeringens ambition att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som tillkomsten av medel från EU:s strukturfonder innebär. Vad gäller mål 6 är ju den geografiska avgränsningen klar liksom medelstilldelningen. För övriga mål pågår beredningsarbetet inom regeringen. Det gäller såväl geografisk avgränsning av målen 2 och 5b som fördelning av de ca 2 miljarderna per år i återflöde från EU på målen 2, 3, 4, 5a och 5b samt de initiativ som vi kan ta. När vi gör den kartan skall vi i grunden koppla oss till de nationella regionalpolitiska prioriteringarna. Därutöver måste vi också beakta hur den nödvändiga nationella medfinansieringen kan lösas. Vi har i dag vid den allmänna beredningen diskuterat dels den geografiska fördelningen, dels pengarnas fördelning till de olika målen. Vi kommer att ta upp en diskussion dels med oppositionen, dels i EU delegationen för att före jul kunna lämna regeringens förslag till EU om geografin och fördelningen av pengar på de olika målområdena. Svaret på Elving Anderssons andra delfråga är att regeringen inför den nya programperioden för strukturfonderna som börjar år 2000 att, på samma sätt som skedde i de i vintras avslutade förhandlingarna, slå vakt om svenska förhållanden och prioriteringar.

Fru talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Det skriftliga svaret var inte särskilt konkret, men det gjordes en del muntliga kompletteringar som kanske gör att denna debatt kan bli mer intressant. När man på Sveriges karta målar upp resultatet av söndagens folkomröstning framgår det mycket klart att de glesare befolkade delarna röstade mot ett svenskt EU-medlemskap. Jag tror att ett av skälen till detta är att man har varit bekymrad för de regionalpolitiska insatserna och möjligheterna att låta hela Sverige leva vid ett svenskt EU-medlemskap. I viss mån förstår jag denna oro, särskilt efter de förslag som nu har kommit från regeringen, t.ex. om att flyttbidrag återigen skall bli ett viktigt instrument i arbetsmarknadspolitiken. Jag vill begagna tillfället att säga att jag tycker att det är djupt olyckligt om regeringen nu ämnar driva igenom en politik som gör att flyttlassen återigen skall börja rulla mot storstadsområdena i vårt land. EU resulterade bl.a. i att vi kommer att få del av gemenskapens strukturfonder. Detta innebär i sin tur att betydande resurser kommer att kunna tillföras regionalpolitiken. Samtidigt ökar behovet av en kraftfull regionalpolitik när vi blir medlemmar i EU, eftersom EU:s inre marknad i sig förstärker koncentrationstendenserna i Europa. Jag ser alltså det svenska medlemskapet i EU som både ett hot och en möjlighet vad gäller regionalpolitiken. Oerhört mycket beror på hur vi utformar den nationella regionalpolitiken. Det är det som avgör om medlemskapet blir ett hot eller en möjlighet. Det är då oerhört viktigt att vi ser till att den ekonomiska tillväxt som nu sker kommer alla regioner i vårt land till del. När det gäller fördelningen av de drygt två miljarderna från EU:s strukturfonder redovisar arbetsmarknadsministern i sitt svar olika målområden, men det är egentligen bara målen 2 och 5b som är renodlat regionalpolitiskt inriktade. Jag undantar då mål 6, som är inriktat på de mest glesbefolkade delarna av vårt land. Men där är både pengarna och den geografiska avgränsningen redan klara, så därvidlag finns det inte särskilt mycket att diskutera. De rent regionalpolitiskt inriktade målområdena är alltså 2 och 5b. Också de övriga målområdena är i och för sig viktiga, men de är mera generellt inriktade, på hela vårt land, och jag tycker inte att man kan se dem som enbart en del av regionalpolitiken. Jag anser därför att det är oerhört viktigt att en mycket stor del av de här pengarna kanaliseras just mot målområdena Det var intressant att arbetsmarknadsministern redovisade att regeringen i dag i allmän beredning hade fört en diskussion om detta. Det skulle vara mycket intressant att få veta litet mer om detta, i den mån arbetsmarknadsministern nu kan lätta litet på förlåten. Jag vill ställa frågan om arbetsmarknadsministern principiellt delar min uppfattning att det är oerhört viktigt att en så stor del som möjligt av dessa resurser - enligt min egen uppfattning minst hälften - kanaliseras till målen 2 och 5b. Jag skulle på den punkten vilja få en principiell redovisning av arbetsmarknadsministerns synpunkter, om han nu inte kan ge mera konkreta besked. Jag vill också understryka att jag tycker att det är bra att arbetsmarknadsministern nu säger att man skulle ta kontakt med oppositionen för en ytterligare diskussion av dessa frågor. Vi är från Centerns sida starkt engagerade i regionalpolitiken och deltar gärna i dessa diskussioner, om vi finner dem meningsfulla.

Fru talman! Frågorna om regionalpolitiken och EU, som man tidigare har varit inne på här, har två sidor. Det gäller dels den nationella regionalpolitiken, dels de medel som kan komma från EU. Det har från EU-sidan ställts ut ganska klara löften om att vi skall få ett bra tillskott, över 2 miljarder kronor, till regionalpolitiken. Jag ställde mig före folkomröstningen mycket tvivlande till detta. Om man ser på utvecklingen inom EU, finner man att det mesta av de använda medlen inte avser regionalpolitik i den mening som vi i Sverige är vana vid att ge detta begrepp. Jag kan hålla med om att det i målen 2 och 5b finns regionalpolitiska möjligheter, och det är viktigt att så mycket som möjligt styrs till de målområdena 2 och 5b, om vi skall få ut något av det som har uttalats från ja-sidan före folkomröstningen. Men den som jag ser det absolut viktigaste frågan här gäller hur den nationella regionalpolitiken kommer att bli i framtiden. Det handlar dels om transportstödet, som har varit mycket centralt när det gällt att skapa någorlunda lika villkor för företag i norra Sverige som vad som gäller för företag i Syd och Mellansverige. Vi har fått några första signaler från EU om att man inte är beredd att acceptera detta i den utsträckning som gäller för oss i dag. Man vill skära ned på stödområdet för transportstödet och även vad gäller antalet branscher. Så är bl.a. fallet med bilbranschen och textilbranschen, som man vill studera noggrannare innan man är beredd att ge ett klartecken. Jag tycker att detta är illavarslande. Vi har inte heller fått några klara besked vad gäller de sänkta sociala avgifterna för Norrlands inland. Hur det går på den punkten i framtiden är en viktig fråga. Problemet med de nationella stödformerna är att de måste utformas mycket långsiktigt för att vara meningsfulla och kunna bidra till att förstärka sysselsättningen i glesbygden. Om man studerar den utveckling som ägt rum i EU-länderna medan de har levt under de regler som har skapats av EU, finner man att dessa regler har lett till en successiv avveckling av många av de stödformer som man tidigare haft.Det gäller särskilt sådana som är direkt inriktade på företag. Det som kännetecknar den svenska nationella regionalpolitiken är att den är inriktad på stöd till företagen. Jag tycker därför att ett medlemskap i EU är förenat med betydande risker för vår nationella regionalpolitik. Vi vet inte om vi kommer att tvingas att successivt avveckla den. Vi har inte ens fått besked om vad som gäller för de närmaste åren. Jag skulle vilja höra om Anders Sundström kan ge något klarare besked åtminstone för den närmaste tiden om vad som kommer att gälla för den svenska regionalpolitiken. Vilken acceptans föreligger från EU:s sida i de frågorna?
Fru talman! Först är det viktigt att vi slår fast att Sverige inte kommer att få några pengar från EU. Vi får inga pengar. Vi betalar oerhört mycket mer än vad vi får tillbaka. Vi skickar ned en hel del pengar dit, och sedan kommer en del tillbaka på EU:s villkor. Det är viktigt att vi slutar att tala om att vi får en mängd stöd därifrån. Min fråga till statsrådet är: Måste alla statliga och kommunala stöd som nu utgår till näringslivet underställas EU, om de på något sätt kan ha inriktning på företag? En annan fråga är: Är det korrekt, som det nu ryktas om, att man förmodligen kommer att anse att Öresundsbrons finansiering är ett lämpligt regionalpolitiskt mål, dvs. att man kommer att bidra med EU medel till Öresundsbron, om den nu blir av? Sverige har kanske världens bästa regionalpolitik, om man ser till att vi har de minsta skillnaderna i levnadsnivå över landet som helhet. Det måste vara vår lyckade regionalpolitik som har kunnat åstadkomma detta. Förutsättningarna i vårt land är väldigt skiftande. I de broschyrer som nu har spritts till hushållen som UDH, dvs. handelsavdelningen på UD, har författat säger man att vi kan fortsätta med regionalpolitiken. Är detta sant? Har vi fått det bekräftat? Är det över huvud taget färdigt? Har vi fått besked från kommissionen och från EU om vi kan fortsätta med den traditionella politiken? Det gäller t.ex. differentierade socialavgifter, att stödja utsatta regioner genom stödpaket, samarbete mellan staten och näringslivet för att utveckla nya framtidssatsningar osv. samt transportstödet. Är allt detta som vi så länge har arbetat med förenligt med reglerna, så att vi får fortsätta med det? Har vi fått besked om detta?
Jag vill erinra om att i den eventuellt efterföljande replikomgången kommer ordet att fördelas i den ordning det begärts.
Fru talman! Jag skall börja med det som Birgitta Hambraeus tog upp i slutet av sitt anförande. Vi har just konstaterat att Sverige är det land som har de minsta regionala skillnaderna. Det beror framför allt på den samlade nationella politiken. Jag som har levt hela mitt liv uppe i Norrbotten vet att regionalpolitiken, som jag som arbetsmarknadsminister nu är ansvarig för, är betydelsefull. Men långt mer betydelsefull för min region har varit den kommunala skatteutjämningen, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och uppbyggnaden av infrastrukturen. Man har inte låtit den ske på marknadens villkor. Jag var uppriktigt orolig över den regionala balansen när den förra regeringen i allt större omfattning bolagiserade, privatiserade och tog bort regelverk för att jämnt fördela utbildningsresurser och infrastruktur, dvs. det som har gjort att de stora skillnaderna mellan regionerna försvunnit. Detta sagt som en inledning. Birgitta Hambraeus och även Peter Eriksson har frågat om de stödformer som vi i dag har kan behållas. Redan när vi skrev under EES-avtalet förband vi oss att se till att vi inte hade sådana regler som snedvred konkurrensen. Egentligen är den frågan inte en fråga om EU-medlemskapet, utan det är en fråga om EES-avtalet, om vi skall ha ett avtal med Europa. Det finns delar av stödet som ifrågasätts och som det pågår en diskussion om. Den svenska regeringen och den svenska riksdagen har i samband med avtalet sagt att vår bedömning är att vi i huvudsak kan behålla nuvarande stödformer. Det håller jag nu på att försöka få bekräftat i förhandlingar med EU för att få det stadfäst att vi i huvudsak kan behålla de regler vi har i dag. Sedan till den verkliga frågan, som Elving Andersson ställde, som handlade om hur Sverige skall hantera dessa 2,5 miljarder. Jag har i likhet med Elving Andersson den uppfattningen att ett medlemskap i EU skapar bättre förutsättningar för en bra regionalpolitik. Det tycker jag är viktigt. Däremot har jag kanske inte samma uppfattning som Elving Andersson när det gäller de olika målområdena. Jag menar att jag som arbetsmarknadsminister, regeringen och riksdagen skall se till att pengar som går till målområde 3 och 4 hamnar i de regionalt hårt utsatta områdena. Det handlar om att bekämpa långtidsarbetslöshet, förbättra situationen för kvinnor och problem med infrastruktur, något som är direkt kopplat till de stödområden vi har i Sverige. Det viktiga är att se till att vi använder dessa pengar på ett vettigt sätt. Det kan vi också göra i målområde 3 och 4 i de utsatta områdena.

Fru talman! Problemet med EU-pengarna är som jag ser det att det riskerar att bli nya motorvägar. De kan bli en delfinansiering för en Öresundsbro, som Birgitta Hambraeus var inne på, eller motorvägar runt E 4:an i stället för att de går till vettiga projekt som har regionalpolitisk bäring på längre sikt. Här hoppas jag verkligen att vi kan åstadkomma någonting så att pengarna inte rinner ut i meningslösa betongprojekt som inte ger sysselsättning på längre sikt. Jag tycker att det är tråkigt att inte Anders Sundström här kan ge något som helst besked om vad som händer med den svenska nationella regionalpolitiken. Det sades ofta från nej-sidan i den kampanj inför folkomröstningen som nu har varit att de är de stora tunga bitarna när det gäller att skapa någorlunda jämställda villkor i norra och södra Sverige. Det handlar om andra saker än det vi kallar den nationella regionalpolitiken. Det är oerhört viktigt om vi skall kunna få en sund utveckling och om företag över huvud taget skall våga investera i Norrbotten, Västerbottens inland och i andra delar. Då måste man känna en tillförsikt om att dessa stödformer blir kvar på lång sikt. Det är därför inte bra att frågan dras i långbänk på det här sättet. Det kan redan i dag skapa situationer där många företag väljer att investera på andra håll. För Norrbottens del vill jag att Anders Sundström verkligen snabbt försöker se till att vi får en bra situation och att inte de farhågor som jag och andra inför folkomröstningen har talat om besannas. Jag vill gärna ge Anders Sundström mitt stöd för att åstadkomma det.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för de kompletterande synpunkterna. Vi skall inte nu diskutera den nationella regionalpolitiken under den förra regeringen och jämföra med de signaler som kommer. Det finns i och för sig mycket att diskutera på det området. Det få vi anledning att återkomma till i andra sammanhang. Vi skall här hålla oss kring hur vi hanterar relationerna gentemot EU och dess strukturfonder. Jag vill understryka vad jag sade i inledningen. Här finns både hot och möjligheter. Skall vi tillvarata de möjligheterna, och det kan vi göra, krävs det en mycket kraftfull nationell samling kring en kraftfull regionalpolitik. Också jag tycker att målområde 3, 4, osv. är viktiga när det gäller att bekämpa långtidsarbetslöshet, kvinnosatsningar m.m. Men dessa problem är trots allt generella över hela landet. Det ser defintivt ut på det sättet. Jag tycker att det är litet galet om arbetsmarknadsministern räknar in de pengar som riktar sig till generella åtgärder över landet som en del i en offensiv regionalpolitik, även om de är viktiga. Det som jag räknar som en offensiv regionalpolitik är det som specialriktas till de allra mest utsatta områdena i vårt land. Jag beklagar om vi inte kan få ett mer klart uttalande från arbetsmarknadsministerns sida om att tyngdpunkten bör ligga på målområdena 2 och 5, dvs. det som är renodlad regionalpolitik. Sedan måste vi också se till att skapa resurser för att bekämpa långtidsarbetslöshet och annat. Jag har här ett utdrag ur en intervju med arbetsmarknadsministern i Dagens Nyheter i förra veckan, det är från den 11 november, som just berör dessa frågor. Där säger arbetsmarknadsministern att stödet till de utsatta regionerna är totalt 2,4 miljarder kronor per år. Jag funderar litet på hur arbetsmarknadsministern i så fall räknar. Räknar han även de över landet riktade generella åtgärderna som en del av regionalpolitiken? I så fall har vi inte samma uppfattning om vad som menas med en offensiv regionalpolitik. Jag tror att det är viktigt att vi har terminologin klar för oss så att vi inte skapar förvirring och missförstånd i debatten.
Fru talman! Jag skall konkretisera Elving Anderssons fråga. Kan man med dessa dryga 2 miljarder finansiera Öresundsbron? Är det den sortens finansiering som kallas för regionalpolitik när det gäller sturkturfonderna? Jag fick inte något svar på det förut. Sedan vill jag gärna hålla med arbetsmarknadsministern om att det är den stora regionalpolitiken som är viktig. Den har vi tack lov möjlighet att bestämma ganska mycket över i vårt eget land fortfarande. Det gäller t.ex. hur vi fördelar forskningsanslagen mellan högskolorna och inte minst hur vi lokaliserar statliga myndigheter. Där finns det något som är oerhört aktuellt. I morgon kommer man vad jag förstår att justera ett nytt skatteutjämningsbidrag. Jag begär inte att arbetsmarknadsministern skall vara insatt i detta. Det är ju inte heller arbetsmarknadsministerns bord. Men där är det oerhört väsentligt att inte de signaler som har kommit om att man ensidigt skall gynna storstäderna med skatteutjämningsbidraget slår igenom. Får jag be arbetsmarknadsministern att verkligen följa detta så att vi inte genom den delen av den stora regionalpolitiken slår undan fötterna på landsbygden.
Fru talman! Låt mig börja med hur vi skall vi få ut så mycket som möjligt av de stöd vi kan få via EU. Jag har den uppfattningen att de bekymmer som anges i målområde 3 och 4 också är störst i våra stödområden. Långtidsarbetslösheten slår hårdast i områden med permanent hög arbetslöshet. Bristerna i infrastrukturen, som är målområde 4, är också störst i våra hårt utsatta regioner. De pengar som vi får via mål 3 och mål 4 kan till mycket stor del användas inom stödområdet. Den åsikten bygger jag på en lång kommunal erfarenhet. Jag har levt i en sådan region och vet att arbetsmarknadspolitiken många gånger har varit långt viktigare för regionen än vad den lilla regionalpolitiken har varit. Det säger jag trots att jag nu har ansvaret för regionalpolitiken också. Min ambition är verkligen att se till att de pengar som går via mål 3 och 4 också kommer till de geografiska områden som har det sämst ställt. När det gäller den stora nationella regionalpolitiken tycker jag att riksdagen har avhänt sig en hel del inflytande genom t.ex. bolagiseringen av Posten, systemet för inskrivning av studenter vid universitet och högskolor och genom att styra forskningspolitiken via forskningsstiftelser och inte via nationella beslut i Sveriges riksdag. Sådant påverkar regionalpolitiken negativt. Jag hoppas att det är slut med den typen av styrinstrument, i alla fall för något år, och att vi kan få en ordning där ni i riksdagen har ett större inflytande över hur pengarna fördelas och inte överlåter det till marknadskrafterna på det sätt som har skett under en period. Om jag själv, utifrån min historia, skall försöka att prioritera det område som är viktigast för att klara regionalpolitiken är skatteutjämningen kanske den enskilt viktigaste regionalpolitiska frågan. Det skiljer oerhört mycket i skattekraft mellan en glesbygdskommun som Pajala och en tätortskommun. Utan en väl fungerande skatteutjämning är dessa kommuner chanslösa. Jag vet ingenting om i vad mån Öresundsbron kan komma att finansieras med EU-medel. Men så mycket kan jag säga att Öresund kommer inte att ingå i det förslag som vi kommer att lämna på stödområden enligt regionalpolitiken. Låt mig till sist säga till Peter Eriksson att ett EU medlemskap inte innebär någon större osäkerhet för aktörerna när det gäller regionalpolitiken. Jag vill snarare säga att det är tvärtom. Regionalpolitiken revideras ju med ganska långa intervaller i EU. Nästa gång sker det år 2000. Då kommer det säkert att gälla under sex-tio år. Det är betydligt längre intervaller än vad som gäller i den svenska riksdagen. Den svenska riksdagen har reviderat den nationella regionalpolitiken betydligt oftare. I den meningen kommer inte EU att vara ryckigare än vad den svenska riksdagen har varit. Jag har inte för avsikt att dra frågan om målområdena i geografin eller frågan om vilka nationella stödformer som kan behållas i långbänk. Det tycker jag att jag visar genom att jag veckan efter EU-omröstningen tar upp den ena frågan på allmän beredning. När det gäller den andra frågan är vårt folk på departementet i full fart med förhandlingar med EU för att få klarhet i den nationella politiken. Det blir ingen ryckighet här. Ryckigheten kan uppstå om vi i riksdagen ändrar reglerna. Där kan vi ändra dem betydligt oftare än i avtalet med EU.
Fru talman! Det är inget tvivel om att det har varit en stor osäkerhet kring den svenska nationella regionalpolitiken i EU-sammanhanget. Efter det att avtalet mellan Sverige och EU-länderna var klart fick vi besked om att vi inom några få veckor skulle få reda på hur det går med den svenska regionalpolitiken. Så sade den dåvarande svenska regeringen och Börje Men ännu i dag har det inte hänt något avgörande. Företagen i Norrbotten och Västerbotten vet fortfarande inte om de kommer att få ha kvar de stödformer som de har i dag. Detta har inneburit en stor osäkerhet. Jag tror att den redan har påverkat sysselsättningen i Norrland. Jag tror inte att det som arbetsmarknadsministern säger om att EU:s regionalpolitik bara revideras vart femte år stämmer heller. De pengar som kommer från EU revideras bara vart femte år, men när det gäller den nationella regionalpolitiken blir det mer återkommande översyner. Vi vet inte i dag om vi får ha kvar den på längre sikt. Min bedömning är att det är stor risk för att vi får se en successiv avveckling av dessa stödformer. Därför är det viktigt att vara tuff i förhandlingarna och se till att vi får ett långsiktigt besked från EU i dessa frågor. Det är viktigt att det inte kommer in några krav om en ny revidering inom några få år. Jag tror att det kan bli mycket svårt.
Fru talman! Det finns inte så mycket mer att tilllägga i debatten i dag. Låt mig bara ge en slutkommentar. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att skatteutjämningen är ett oerhört viktigt regionalpolitiskt instrument. Det är med stor spänning som vi ser fram emot det förslag som nu skall presenteras. Vi hoppas att det verkligen fyller dessa funktioner och fungerar som ett regionalpolitiskt utjämningsinstrument. Sedan kan man naturligtvis hävda att det finns en större grad av ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet, dvs. det som rör målområdena 3 och 4, i glesbygdsområdena och de regionalpolitiskt utsatta områdena än i övriga delar av landet. Men i så fall är det oerhört viktigt att vi ser till att dessa resurser verkligen hamnar i de regionerna i landet och inte sprids ut generellt över hela landet. Jag tycker fortfarande att den absolut klokaste strategin i det här sammanhanget är att lägga tyngdpunkten i det här jobbet på målområdena 2 och 5b. Sedan hälsar jag också med tillfredsställelse det besked som Anders Sundström gav om att man nu skall ta kontakt med oppositionspartierna i riksdagen för att diskutera detta vidare. I och med den här diskussionen har arbetsmarknadsministern fått en del signaler om hur vi i Centern ser på detta. Vi hoppas att vi skall kunna få en konstruktiv diskussion kring hur dessa regelverk skall utformas.
Fru talman! Jag vill bara än en gång betona detta med de olika målområdena. Om vi väljer att styra alla pengar via målområde 2 och 5B, innebär det att väldigt mycket av resurserna från den nationella regionalpolitiken går åt till programarbete tillsammans med den Europeiska unionen. Traditionellt har vi haft det på det sättet att en stor del av den nationella regionalpolitiken har gått till generella företagsstöd i form av nedsättning av socialavgifter, i form av investeringsstöd, sysselsättningsstöd i samband med rekryteringar m.m. Den typen av stöd tycker jag att det är ganska viktigt att vi kan behålla. Därför menar jag att vi skall försöka lägga en del av pengarna i målområde 3 och 4, för att där använda arbetsmarknadspolitiska pengar som programpengar men naturligtvis styra dem till de mest utsatta områdena. Jag vill säga att när ni funderar över detta, kom ihåg att låser ni er för att lägga mycket i 2 och 5B, då begränsar ni också de så att säga fria pengarna i regionalpolitiken - säger en som har hållit på med det där ett tag, fast ur ett annat perspektiv.

Fru talman! Lennart Daléus har ställt en interpellation till mig om hur jag avser att driva på miljökraven inom EU och samtidigt utnyttja Sveriges möjligheter att gå före i den europeiska miljöpolitiken. Majoriteten av Sveriges folk sade den 13 november 1994 ja till ett svenskt medlemskap i EU. Vi kan nu direkt medverka i den europeiska miljöpolitiken. Vi påverkas i vårt land i stor utsträckning av gränsöverskridande luft och vattenföroreningar från det övriga Europa. Vi påverkas samtidigt av andra europeiska länders miljöpolitik. Nu får vi väsentligt ökade möjligheter att få till stånd begränsningar av utsläpp som förorenar svensk miljö. Dessutom kommer vi aktivt att påverka arbetet med att förbättra Europas miljö. Regeringens målsättning är att högsta tillämpade ambitionsnivå i miljöpolitiken skall genomsyra det europeiska gemensamma miljöarbetet. För att en sådan målsättning skall kunna få genomslag i praktisk politik är det nödvändigt med en genomtänkt prioritering av arbetet. Miljödepartementet har därför nyligen utarbetat ett förslag till strategi för det fortsatta miljöarbetet. I förslaget prioriteras särskilt frågorna om försurning, klimat, avfall, kretslopp, kemikalier och det övergripande internationella arbetet. Regeringen kommer att remittera detta förslag till svensk EU strategi till en bred krets i det svenska samhället. Jag ser en aktiv dialog i dessa frågor som mycket angelägen. På basis av förslaget till strategi och inkomna synpunkter kommer regeringen sedan att förelägga riksdagen ett förslag till miljöpolitisk strategi vad gäller EU-arbetet i början av år 1995. Detta dokument kommer att utgöra den svenska regeringens bas för att driva på miljökraven inom EU. Särskilt angeläget är det att det svenska förhandlingsresultatet utnyttjas så att Sverige verkligen får möjligheter att gå före i det samlade europeiska miljöarbetet. Härtill kommer naturligtvis den miljöanpassning som Sverige driver för olika politikområden. Det är möjligt genom att Sverige driver på och bidrar med kunskaper, särskilt inom de områden där vi fått fyraåriga övergångsperioder och där EU nu skall se över sina regler. Dessa övergångslösningar finns inom kemikalieområdet - ett av de områden som har hög prioritet i förslaget till strategi. Jag kan därför försäkra Lennart Daléus att jag som miljöminister och hela den svenska regeringen kommer att verka för ett handlingskraftigt miljöarbete på alla plan.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det är uppenbart att vi delar i mycket synen på möjligheterna som finns nu med ett svenskt medlemskap i EU att utnyttja EU som ett instrument för ett aktivt miljöarbete. Miljöministern redovisar också i svaret några ämnesområden som bör prioriteras. Så långt är allt väl. Jag delar gärna uppfattningen att flera av de områdena är viktiga. Vad som däremot saknas i miljöministerns redovisning är vad hon tänker göra på de områdena. Det hade kanske varit av visst intresse ändå. Jag skall gärna hjälpa till genom att ge några synpunkter på just dem och några andra områden om vad som rimligen bör föras in i en svensk strategi. Om vi tittar på försurningen först, så är det ju uppenbart att Sverige måste se till att Kommissionen engagerar sig mer i försurningsfrågan än hittills och att EU kommer att spela en allt starkare roll när det gäller att driva på EEC-konventionen, alltså FN:s ekonomiska konvention för Europa, och dess arbete med gränsöverskridande luftföroreningar. I kretsloppsfrågan för det andra, fru talman, är det viktigt att se till att kretsloppet inte stannar vid att vara en fråga om avfall och hantering av varor utan breddas till att gälla hela samhället och alla samhällssektorer. Mycket viktigt är ju att se till att EU förstår att användningen av ekonomiska styrmedel måste främjas. Ett av de ekonomiska styrmedlen, för det tredje, är miljöskatterna. Det är angeläget att vi får en gemensam nivå på koldioxidskatten. Det är viktigt att över huvud taget se till att den kommer in som ett ekonomiskt styrmedel, och naturligtvis är det viktigt att en bred skatteväxling, liknande den som nu förbereds i Sverige, också initieras inom EU. Kemikaliearbetet, som miljöministern talade om, är självklart mycket mycket viktigt. Svenska begrepp, får man väl säga, som substitutionsprincip och försiktighetsprincip blir viktiga och bör vara vägledande för det europeiska samarbetet. Det behövs för övrigt också en mer systematisk genomgång på europeisk nivå av de farliga ämnena. Jag behöver inte nämna när det gäller EU att samarbetet miljö-handel måste vara en tung del i reformerandet av EU:s miljöarbete. Transporter och miljö har alltid nämnts i EU-sammanhang och är, för det sjätte, en av de absolut viktigaste frågorna, där det ju gäller att få över lastbilstransporterna i Europa i möjligaste mån till ett järnvägsnät som bör byggas ut och effektiviseras och där Sverige måste vara pådrivande. Miljökonsekvensbeskrivningar kan vara och är ett viktigt instrument också i transportarbetet. Det som miljöministern inte nämnde men som väl ändå måste ges en mycket mycket hög prioritet är att verka för att EU-stödet till miljöinsatser i Baltikum, Central och Östeuropa verkligen stärks. Låt mig nämna ytterligare två områden, fru talman. Det ena är det litet svenska greppet att se planeringen som en del i miljöarbetet, att låta planeringen vara något av en övergripande arbetsuppgift, det må gälla transporter, regionalpolitik eller energifrågor. Planeringstänkandet i dess mest positiva mening bör genomsyra vårt Europaarbete. Slutligen det som också har blivit litet av ett svenskt kännemärke, nämligen miljöövervakningen. Det är angeläget att även den, möjligen inom ramen för EU:s miljöbyrå, blir en viktig del i utvecklingen av EU:s miljöarbete. Det är några frågor som jag tycker att det vore värt att miljöministern kunde ta till sig i det fortsatta arbetet med det som uppenbarligen skall vara en strategi. Jag blir litet orolig ändå, när jag hör resonemangen om strategin som skall komma att utvecklas och tydligen läggas på riksdagens bord i början av nästa år. Den kommer att behöva rymma inte bara sakfrågorna utan också ett förhållningssätt, som miljöministern inte redovisade, till sådana frågor som öppenhet i miljöarbetet, något som har varit föremål för stor diskussion i Sverige i anslutning till folkomröstningen, och stöd till ideella organisationer och deras möjlighet att bedriva ett aktivt Europaarbete. Den intressanta fråga som inställer sig är ju, med de ambitioner som vi måste ha i Europaarbetet, om vi skall klara av att vara den kraft som kan reformera och, som det heter litet luddigt, driva på EU:s miljöarbete. Kan miljöministern förklara hur det skall vara möjligt att göra eller hur hon tänker sig att det skall gå till, i ett läge när det - ryktesvis åtminstone - är på det sättet att Miljödepartementets resurser skall skäras ner med i storleksordningen 20 %?

Fru talman! Jag förstår den oro som jag tycker att debatten ger uttryck för. Man undrar om det är möjligt för Sverige att behålla en bra miljöpolitik. Vi är många som har varit miljöengagerade länge och som genom att analysera vilka möjligheter vi har att föra en god miljöpolitik inom EU har kommit fram till att det bästa sättet hade varit att rösta nej. Jag ser denna debatt som ett uttryck för att ni som valde den andra sidan ändå börjar få kalla fötter och inser att det gäller att lägga på ett rejält kol i miljöarbetet om det inte skall bli som vi på nej-sidan har sagt. På kemikaliesidan finns det en stor skillnad mellan det svenska synsättet och det synsätt man har ute i EU. I Sverige har vi fått igenom ett beslut om att en kemikalie bevisligen skall vara ofarlig för att få användas. Där har miljörörelserna gjort ett mycket gott arbete. I EU råder fortfarande uppfattningen att man måste kunna visa att den är farlig innan den förbjuds. Det har tagit lång tid att få igenom vårt synsätt. Det finns risk för att vi flyttas 20 år tillbaks i tiden och får börja om med att försöka få tillbaks det synsätt som vi nu har i Sverige, nämligen att det skall finnas en bevisad ofarlighet. Vi får bara behålla de nationella reglerna för många av de kemikalier vi använder restriktivt i Sverige och framför allt har nationella planer för hur vi skall bli av med i fyra år. Det gäller t.ex. kadmium och kvicksilver. Vi som sitter i jordbruksutskottet har i dag fått höra från Kemikalieinspektionen att det har varit bra att kunna visa att Sverige har klarat av att uppfylla de krav vi också ställer på andra i internationellt miljöarbete. Det har varit bra när vi förhandlat. Det har varit en fördel att ha kunnat gå före i miljöarbetet. Det är alltså oerhört viktigt att vi vågar gå före också inom EU, även om man där har en uppfattning om att vi skall ha en gemensam miljöpolitik. Vad som kommer att hända med många av de kemikalier vi har fyra års anstånd med är oerhört viktigt för den fortsatta utvecklingen. Många miljödebattörer börjar nu fundera på vad som kommer att hända. Ulf von Sydow, som är ordförande i Naturskyddsföreningen, skrev i DN i går att det finns många farhågor inför vad som komma skall. Det är ett stort arbete miljöministern tar på sig när det gäller att få igenom den svenska synen på framför allt kemikalier - en syn som dessutom måste bli bättre. En myt som finns är att de miljöproblem vi har i första hand kommer från andra håll. Så är det inte. En effekt av miljöproblemen är allergier. I Sverige finns det ungefär en 30-procentig allergiförekomst hos barn. Av de sjuåringar som nu börjar skolan är nästan 50 % överkänsliga eller allergiska mot någonting. Det beror på kemikaliesamhället. Vi behöver inte gå längre än till Baltikum för att se att någonstans mellan 5 och 7 % av barnen har allergier. Så var det i Sverige på 50-talet. Det är ett nationellt problem som beror på kemikaliesamhället. Alla miljöfarligheter kommer inte någon annanstans ifrån. Det handlar om den nationella miljöpolitiken, och det är viktigt att kunna behålla en bra nationell miljöpolitik. Vi står inför många anpassningar. Ett exempel är en proposition om mineraloljedirektivet som snart skall behandlas. Där står att de alternativ till bensin och olja vi tar fram, t.ex. metanol och etanol, egentligen skall beskattas som det bränsle de ersätter. Med ett sådant synsätt finns det ingen chans för alternativen att komma in på marknaden. Jag hoppas att ni noga ser över detta innan propositionen läggs fram, miljöministern. Vi måste få en generell dispens för alternativen så att den industri som måste komma och som hör framtiden till, nämligen den som tar fram de miljöriktiga alternativen, inte slås ut på grund av EU Ett problem som miljöministern tar upp och som är mycket allvarligt är transportsektorn och vad som kommer att hända där. Vi vet att EU:s politik beräknas leda till att trafiken ökar med mellan 25 och 30 % fram till år 2010. Vi kan se att det kommer att innebära en 25-procentig ökning av koldioxidutsläppen. Samtidigt pratar vi mycket vackert om vad naturen tål. Många av orden i miljödebatten har man hört i 10, 15 eller 20 år. Naturen skulle kräva att vi sänkte koldioxidutsläppen med ungefär 70 %. Till det målet är det långt. Skall vi verkligen lyckas baxa EU dit hoppas jag att miljöministern har kraft och mod mer än de allra flesta, för det kommer att behövas ett stort och rejält arbete för att ändra den politik som faktiskt leder till ökad miljöförstöring på grund av transporter inom EU. Det finns en enorm massa farhågor just på miljöområdet i samband med ett EU-medlemskap. Jag förstår Lennart Daléus oro. Inom Centerpartiet röstade bönderna ja, medan de miljöintresserade röstade nej just på grund av att vi har sett noga på konsekvenserna. Det finns en stor risk att den svenska miljöpolitiken kommer att gå bakåt. Jag hoppas att debatten, som vi kommer att få föra flera gånger, inte bara handlar om vackra ord som miljödebatter ofta gör, utan också om att vi lyckas sätta press på EU så att våra miljökrav går igenom och att vi har möjlighet att föra en bättre miljöpolitik i framtiden. Vi skall inte bara som bäst behålla den miljöpolitik vi har i dag, för det är en för låg ambitionsnivå.

Fru talman! Till att börja med skulle jag vilja säga till Gudrun Lindvall att jag tycker att vi skall sluta att diskutera om man skulle säga ja eller nej. Det har varit folkomröstning. Majoriteten har beslutat att Sverige skall vara medlem i EU. Jag tillhör dem som tror att det är bra för miljön. Ett exempel på hur man kan se det är just Ulf von Sydows artikel i Dagens Nyheter, där han visar en konstruktiv vilja att nu diskutera de miljöproblem vi står inför och hur vi skall arbeta inom EU. Jag hoppas att vi skall kunna få en gemensam diskussion med de miljöintresserade i Sverige för att titta på hur vi skall utveckla vårt miljöarbete inom EU, samtidigt som vi går före med en bra svensk miljöpolitik. Jag vill ta upp ett exempel som Gudrun Lindvall nämnde, och det är transportpolitiken. Det finns ibland något slags föreställning om att vi hade sluppit EU:s transportpolitik om vi hade sagt nej till EU. Men EU utformar ju sin transportpolitik oavsett om Sverige är medlem eller inte. Trafiken och trafikökningarna drabbar Sverige oavsett om Sverige är medlem eller inte. Om Sverige, Österrike, Norge och Finland redan hade varit medlemmar i EU hade vi t.ex. kunnat se fram emot betydligt strängare avgaskrav från 1996 än vad vi kan i dag, på grund av att vi inte var medlemmar och inte hade tillräckligt antal röster. Jag tycker att det är ett bra exempel på att det är viktigt att man faktiskt är med i EU och påverkar istället för att stå utanför. Till Lennart Daléus vill jag säga att jag tycker att vi skall respektera riksdagen tillräckligt för att inte diskutera lösa rykten med anledning av dagens artiklar. Jag tycker att Lennart Daléus tar upp flera bra synpunkter på miljöstrategin. Flera av dem finns tillgodosedda i strategin. Lennart Daléus efterlyste besked om vad vi skall göra inom respektive område. Det finns inte riktigt tid för mig att gå igenom alla exempel vi tar upp i strategin, men jag kan ge några exempel. När det t.ex. gäller försurningen tycker vi att vi skall skärpa kväveprotokollen och svavelprotokollen, vilket också Lennart Daléus var inne på. Vi skall driva inte bara frågan om en koldioxidskatt utan också frågorna om svavelskatt och kväveoxidavgifter inom EU. Frågan om koldioxidskatt skall för övrigt tas upp på nästa miljöministermöte. Vi kan alltid hoppas att det finns möjlighet att få fram en minsta möjliga nämnare då, även om jag tror att vi bör fortsätta att ha en högre avgift i Sverige i avvaktan på att reglerna skärps i EU. Vi har tagit upp kemikalierna som ett prioriterat område. Vi vill bl.a. få in substitutionsprincipen tydligare i EU:s regler. Vi har börjat med att se den tilllämpas redan i det aktuella biociddirektivet. När det gäller kretsloppsarbetet tycker vi att vi skall driva på så att EU får en gemensam policy med hög ambitionsnivå för en kretsloppsanpassad varuproduktion. Vi tar bl.a. upp att vi vill verka för hårdare krav på soptippar och avfallsförbränning. När det gäller Östeuropa är målet enligt strategin att allt stöd till de länderna skall lämnas efter miljöprövning, vilket vore ett stort steg framåt. Vi tycker också att vi skall ge en större del av stödet till Östersjöområdet. Det är några exempel på konkretiseringar som görs i strategin. Annars är tanken bakom strategin att den skall kunna diskuteras i breda kretsar, både politiskt och i miljörörelsen, av miljöorganisationer och andra intresserade. Jag välkomnar därför synpunkter från både Lennart Daléus och hans partibröder och Gudrun Lindvall och hennes partikamrater om hur vi skall driva ett arbete inom EU. Naturligtvis är organisationernas roll i det här väldigt viktig. Vi planerar dels att ha regelbundna samråd med miljöorganisationerna, dels att ge dem förutsättningar att bedriva ett visst internationellt arbete. Jag hoppas därför att vi kommer att kunna arbeta tillsammans på bred front för att stärka miljöfrågorna inom EU.
Fru talman! Jag vill säga två saker till Gudrun För att det inte skall råda något missförstånd vill jag för det första påpeka att jag är av den bestämda uppfattningen att EU är ett bra instrument att utveckla och utnyttja i ett aktivt, gemensamt miljöarbete. För det andra menar jag att man kanske gör det litet lätt för sig när man kritiserar andra partier och som Gudrun Lindvall säger att bönderna röstade ja och de miljöintresserade röstade nej. Nu tillhör jag - tyvärr, höll jag på att säga - inte den yrkesgrupp som kallas bönder, men jag har ändå förbehållit mig rätten att rösta ja. Jag tror också att det var många miljöengagerade i Centern som förbehöll sig den rätten, trots Jag är, miljöministern, glad över förtydligandena under underrubrikerna, även om jag saknar en del underrubriker. Dels gäller det en gammal kär fråga, kärnkraften, i den del den berör miljöministern - framför allt gäller det kärnkraftssäkerheten, strålskyddet och över huvud taget synen på hur Euratom skall hanteras i den som det berör miljöministerns ansvarsområde. Det vore intressant att få ett förtydligande av vilka frågor som ligger långt fram i det arbetet. Skälet, fru talman, till att jag var litet osäker i fråga om tankegången med den här strategin var annars att jag vid sidan av det något korta svar som jag fick har bläddrat i utkastet till strategi, och där finns en del dunkelheter, en del oklarheter, i sättet att uttrycka sig, ja nästan i ordvalet. Jag tänkte därför att det kunde finnas en underliggande begränsning. Det talas t.ex. om att det vid ambassader i Västeuropa som saknar miljöråd vore "önskvärt" om någon tjänsteman kunde avsätta en del av sin arbetstid för arbete med miljöfrågor. Om de ideella organisationerna sägs att "detta arbete förtjänar stöd", och i något annat sammanhang sägs att man skall driva på. Jag är litet oroad över de här ordvalen. Det är "önskvärt" att någon skall göra någonting, och någonting "förtjänar stöd". Jag saknar den precision som hade varit trivsam och som hade kunnat ge rätt värde åt vad miljöministern här säger. Det var därför jag tog upp de rykten av den litet allvarliga karaktär som fördes fram i dagens tidning - jag tycker nämligen inte alls att vi skall skämmas över att vi i riksdagen då och då också diskuterar rykten. Är de ryktena sanna, och är de här orden valda med anknytning till det, då har man anledning att vara orolig över inriktningen på strategin.

Fru talman! Att det finns anledning till oro vad gäller EU och miljön är givet. Samtidigt känns det som att Sverige nu har en uppgift, dvs. att komma in i samarbetsorganen, där vi kanske kan få igenom ett synsätt som är betydligt bättre än det som finns på många håll, framför allt i södra Europa. Tyvärr är det så att avståndet mellan oss och många av länderna i södra Europa är stort, framför allt i fråga om synen på kemikalier. Jag anser att miljöministern framför allt måste lägga vikt vid att försöka få till stånd en syn på kemikalier där man mer utgår från vad som är ofarligt än, som är fallet där nere, att det som är farligt så småningom skall förbjudas. Jag tror att just synen på kemikalier är det som är viktigast. Miljöförstöringen är inte längre så tydlig, utan det handlar mycket om det som finns i varor. Just molekylsoporna och det nuvarande sättet att sprida kemikalier är svåra problem att tackla, eftersom avfallet blir så diffust och sprids så mycket. Det enda sättet att komma till rätta med det är att få igenom en annan kemikaliesyn och att få bort kemikalierna vid källan, dvs. se till att de inte hamnar i de varor som sedan skall transporteras. Just det faktum att det finns så väldigt mycket kemikalier i varor och att en av EU:s grundpelare är just fri rörlighet för varor gör att det finns en risk för att många av de ämnen som vi vill undvika sprids. Jag hoppas verkligen att miljöministern tar Kemikalieinspektionen till hjälp och ser till att man där får förstärkta resurser, så att vi kan få igenom en kemikaliesyn som är bättre och framför allt otroligt mycket mer restriktiv. När det gäller kadmium, kvicksilver, asbest, organiska föreningar, osv. har vi en syn som borde spridas inom EU. Vi ligger nämligen en bra bit före. Trots det kan vi se att vi har problem med många av de här ämnena, därför att de fortfarande finns i för stor utsträckning. Jag hoppas att substitutionsprincipen kan tillämpas och också gälla generellt i EU. Det skulle göra att mycket av miljöarbetet skulle kunna ta ett rejält kliv framåt. Även när det gäller Östeuropa måste vi kunna visa att det finns någon som går före. Vill vi få igenom miljöförbättringar där, måste vi se till att den teknik vi själva använder och som vi kan visa fungerar också är den som vi anser att man skall använda i Östeuropa. Vi skall inte tro att länderna i Östeuropa vill vara någon sorts försökskaniner för den teknik som vi egentligen vet hör framtiden till men som vi själva inte använder i dag. Även i den här frågan är det därför oerhört viktigt att vi kan gå före. Just möjligheten att gå före tror jag kommer att bli central i det fortsatta samarbetet. Jag hoppas också att vi i Sverige kommer att ha modet att ibland tänja litet på möjligheterna, att som Ulf von Sydow föreslog i artikeln också testa om vi inte kan behålla våra regler i de fall då de är tuffare och om det visar sig nödvändigt också få till en prövning i domstol av om vi får behålla dem.
Fru talman! Jag uppfattar det Lennart Daléus sade som att det huvudsakligen är språkliga synpunkter han har på strategin, och det är ju bra om oenigheten inte är större än så. Kärnkraftsfrågorna är ett av de områden som vi anser skall prioriteras, och det gäller då framför allt kärnsäkerheten i Östeuropaarbetet. Detta tas upp som ett prioriterat område i strategin. Vad gäller övriga energifrågor är det inte säkert att en gemensam energipolitik tillhör EU:s prioriterade områden. Gudrun Lindvall kan bl.a. se på Danmark, som jag menar är ett positivt exempel på att det går att gå före i miljöarbetet också som EU-medlem. Det är ett positivt exempel för Sverige. Ett område där det kunde vara möjligt för oss att gå före är, som Gudrun Lindvall säger, kemikaliearbetet. Det är där viktigt för oss både att visa upp de positiva erfarenheter vi har i Sverige av t.ex. substitutionsprincipen och att bedriva ett aktivt arbete gentemot såväl de enskilda länderna i EU som EU kommissionen för att påverka synen på kemikalier och lagstiftningen. Kerstin Niblaeus, som är generaldirektör för Kemikalieinspektionen, kommer att få ett specialuppdrag att arbeta med de här frågorna, så att vi är väl förberedda för ett aktivt arbete under de fyra år vi har framför oss. Gudrun Lindvall tog också upp Östeuropa. Jag menar att även Östeuropafrågorna hör till de viktigaste inom EU-arbetet, och det är också därför vi tar upp dem i strategin. Det handlar om att försöka samordna biståndsinsatserna så att de blir effektiva, samtidigt som man gemensamt kan ställa krav på länderna i Östeuropa vad gäller vilka minimiregler de bör tilllämpa på miljöområdet för att t.ex. kunna få avtal med EU. Jag tror att det är ett av de bästa sätten att också påverka länderna i Östeuropa till att förändra och förbättra sin miljöpolitik.
Herr talman! Jag tror inte att det är så enkelt att det bara handlar om ordval. Jag tror mer att det handlar om det gamla talesättet att "orden förleder tanken" - fast i det här fallet är det nog tanken som har förlett orden. Det är faktiskt, för att ta ett exempel, en viss skillnad mellan att konstatera att de ideella miljöorganisationernas arbete "förtjänar stöd" och att säga: Detta arbete kommer att få ökat stöd. Det är en väldig skillnad, och det är en väldig skillnad i alla de andra dunkelheter som jag också talade om. Jag hade sett fram emot att kunna få beskedet att de olika punkterna kommer att få stöd. Då är jag tillbaka i det som min oro egentligen gäller. Det är inte så som Gudrun Lindvall felaktigt trodde, att jag är orolig för huruvida EU har rätt instrument att hantera miljöarbetet eller inte, verkligen inte. Jag är egentligen inte orolig för om miljöministern verkligen vill eller kommer att lägga fram en strategi - jag är alldeles övertygad om det. Det som jag är oroad för, herr talman, är innehållet i strategin. Var kommer tyngdpunkterna att ligga? Kommer tyngdpunkterna att ligga på rätt frågor? Kommer de att ha rätt innehåll? Jag kan dela synsättet i flera av de exempel som miljöministern tog upp. Men å andra sidan finns det andra återigen som inte delar det synsättet. När det t.ex. gäller kretsloppsfrågan tycker jag att det är rimligt att man i EU-arbetet vidgar den till att utöver hanteringen av varugrupper också omfatta andra delar av samhället. Det kräver andra tankegångar, andra instrument, ett annat agerande. Vad jag framför allt är orolig för är hanteringen av ryktet - om jag får fortsätta med det. Kommer de ambitioner som kan uttryckas från miljöministerns håll med i de olika sakfrågor som förmodligen kommer att uttryckas i strategin? Är miljöministern försäkrad om att de höga ambitionerna också kommer att få det nödvändiga ekonomiska utrymmet av finansministern? Får man inte det, blir det svårt att utnyttja dynamiken, kraften, det goda i de instrument som EU Jag vet att det kan vara för tidigt att ha den här dsikussionen nu, och det har jag all respekt för. Naturligtvis skall vi vänta och se utvecklingen. Jag tyckte ändå att det, mot bakgrund av såväl den redovisning som jag har fått av strategin som de rykten som jag älskar att diskutera i dag, kunde ha varit värt att lufta denna oro.
Herr talman! Jag tycker att den sista diskussionen kan anstå tills Lennart Daléus och jag båda vet vad som gäller för framtiden. Jag tycker fortfarande inte att vi skall diskutera rykten här i riksdagen. När det gäller sakfrågorna tycker jag inte heller att det finns anledning till polemik. De saksynpunkter som Lennart Daléus har på denna strategi tycker jag är intressanta att inarbeta i strategin. Jag hoppas fortfarande på en dialog om det. Jag är övertygad om att vi då kommer att kunna få ett mycket enigt dokument som vi sedan kommer att diskutera i riksdagen i vår. Jag välkomnar som sagt alla saksynpunkter på dokumentet.

Fru talman! Agne Hansson har ställt ett antal frågor till mig rörande konkursinstitutet och förmånsrättsordningen. Den första frågan han ställer är vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att undvika onödiga och konstruerade konkurser. Han frågar för det andra om jag kommer att vidta några åtgärder för att ändra förmånsrätten vid konkurser och för det tredje om jag i så fall kommer att initiera en beredning med uppgift att skyndsamt belysa dessa frågor med inriktning på ett förslag under 1995. På den första och den tredje frågan vill jag svara följande. En åtgärd som är nära förestående avser en proposition om en ny lag om företagsrekonstruktion. Propositionen skall grundas på ett förslag som Insolvensutredningen lämnade för snart två år sedan. Genom den föreslagna lagen ges ett instrument att rekonstruera företag med ekonomiska problem, utan att de skall behöva försättas i konkurs. Jag vill dessutom tillägga följande i denna del av mitt svar. Konkursinstitutet har en viktig plats i en fungerande marknadsekonomi. Verksamheter som inte är bärkraftiga skall kunna avvecklas under ordnade former. Att så kan ske är inte "onödigt" utan tvärtom nödvändigt. Den nuvarande utformningen av konkurslagstiftningen fyller den funktionen mycket väl. Detta till trots kan lagstiftningen inom området givetvis förbättras. Inom Justitiedepartementet pågår olika projekt med sådan inriktning. I de fall det är fråga om en i grunden livskraftig verksamhet som på sikt kan uppnå lönsamhet är konkursen inte alltid ett tillfredsställande alternativ. Denna brist är det meningen att det kommande förslaget till lag om företagsrekonstruktion skall bota. En annan sak är att konkursinstitutet ibland missbrukas och används som ett led i planerad ekonomisk brottslighet. Detta måste bekämpas på alla fronter. Det kan ske genom att man ger möjligheter till en effektivare konkursutredning, effektivare polis och åklagarinsatser och effektivare skatterevision. Jag kan försäkra Agne Hansson om att den nuvarande regeringen och jag som justitieminister kommer att ägna dessa frågor den största uppmärksamhet och att Agne Hansson under den nuvarande mandatperioden kommer att få se ett antal regeringsförslag inom dessa områden. Jag övergår så till den andra frågan som ställs, nämligen den om jag kommer att vidta åtgärder för att ändra förmånsrätten vid konkurser. Insolvensutredningen föreslog i sitt slutbetänkande dels att det s.k. skatteprivilegiet, dvs. statens förmånsrätt i konkurs för skatte och avgiftsfordringar, skulle avskaffas, dels att en mycket framskjuten förmånsrätt skulle ges för s.k. produktiv lön, dvs. sådan lön som intjänats under eller kort tid före en konkurs. I den remiss som sedan överlämnades till Lagrådet fanns dessa förslag inte med. För närvarande pågår inom Justitiedepartementet slutlig beredning av ärendet, med sikte på att - som jag nyss nämnde - regeringen inom kort skall kunna överlämna en proposition till riksdagen. Jag vill inte föregripa regeringens ställningstaganden i den kommande propositionen genom att ge något mer bestämt svar i denna del.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Tyvärr var den inte särdeles konkret. För det första tror jag att vi för tydlighetens skull måste klara ut om vi är överens om att det finns ett konkursmissbruk eller inte. Vi måste också klara ut om vi är överens om att ett missbruk bör stävjas genom en förändrad konkurslagstiftning. Är vi överens om detta? Från Centerns sida menar vi att konkurslagstiftningen måste skärpas. Det faktum att konkurserna totalt sett just nu inte ökar innebär inte att problemet med missbruket av konkursinstitutet är ur världen. Det finns stora regionala skillnader härvidlag. Antalet konkurser ökar t.ex. fortfarande i mitt eget hemlän För det andra är det häpnadsväckande att justitieministern ser konkurserna och konkursinstitutet som det nödvändiga och naturliga sättet att avveckla en verksamhet som inte är bärkraftig. Enligt min uppfattning är varje konkurs som följer på en icke bärig verksamhet en i grunden onödig företeelse. En seriös företagare bör naturligtvis ha ett sådant grepp över sin verksamhet att vederbörande på ett tidigt stadium kan avveckla en verksamhet som inte är bärig utan att tillgripa just konkursinstitutet. En väl fungerande marknadsekonomi måste alltid utgå ifrån att varje konkurs i den meningen är onödig. Mina frågor avsåg i första hand missbruket. Det borde inte ha undgått justitieministern att det många gånger är enkelt och bekvämt att försätta ett företag i konkurs och låta staten betala lönekostnaderna en tid för att sedan starta i ny skepnad med samma typ av verksamhet. Under tiden har det forna företaget också blivit av med alla skulder till underleverantörer och till staten. Denna företeelse får förödande konsekvenser för många småföretag. Det märks inte minst tydligt i ett småföretagarlän som hemma i Kalmar län. Det här problemet löser man inte enbart med effektivare konkursutredningar eller enbart genom att skicka på företagare och andra effektivare poliser och åklagare eller genom att åstadkomma effektivare skatterevision - även om det är viktiga åtgärder i sig. Med en annan utformning av förmånsrätten tror jag att många konkurser skulle bli onödiga. Jag har i svaret från justitieministern fått en försäkran om att jag och riksdagen kommer att få se ett antal regeringsförslag inom de områden som jag nyss berörde - effektivare konkursutredningar, effektivare polis och åklagarinstanser och effektivare skatterevision. Det är bra. Men när det gäller förändringar av konkurslagstiftningen som mina frågor i första hand avsåg är svaret tomt och innehållslöst. Hur blir det? Tänker justitieministern vara lika aktiv på det här området? Kommer det några förslag om en förändrad förmånsrätt? Skall kreditinstitutets fordringar fortfarande gå före s.k. produktiva löner och därmed förhindra att bankerna också medverkar till att undvika konkurser? Skall staten först driva in skatter, innan underleverantörerna får vara med och dela på det som sedan finns kvar? Det finns dock sällan något kvar.
Fru talman! En viktig fråga i samband med konkurser är huruvida de snedvrider konkurrensneutraliteten eller inte. Det är därför oerhört viktigt att konkurrenslagstiftningen får en sådan utformning att konkurser inte kan användas som ett medel i konkurrens mellan olika företag. Den ekonomiska brottsligheten måste stävjas för att vi skall få ett sunt näringsliv. De seriösa företagarna måste också känna samhällets stöd. Jag är glad över att regeringen planerar att redan i december 1994 lägga fram en proposition om lag om företagsrekonstruktion. Lagrådsförfarande pågår också för närvarande. Det är oerhört viktigt att komma till rätta med konkursmissbruket. Antalet konkurser ökade också dramatiskt mellan åren 1990 och 1992. Det dröjde länge innan den borgerliga regeringen vaknade för att prioritera bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Ja, man ville inte ens prioritera detta. Det har knappast stått högst på dagordningen hos den föregående borgerliga justitieministern. Det är därför min förhoppning att den nuvarande ministern inom detta område verkligen med kraft tar tag i dessa för samhället och dess utveckling så viktiga frågor. Det förekommer inte minst konkurser inom vissa speciella branscher. Det vet vi. Vi vet också att många fall har preskriberats, beroende på att det inte har funnits resurser för utredningar. Det gäller inte minst tjänsteföretag och, särskilt här i Stockholm, hotell-, restaurang och taxinäringen. Det är bara några exempel på sådana här branscher. Konkurser av olika slag drabbar också underleverantörerna hårt. Om inte samhället förmår hävda samhällets och marknadens spelregler kommer det inte att finnas något utrymme för en sund och seriös företagsverksamhet.
Fru talman! Jag vill naturligtvis understryka att det är mycket allvarliga problem som vi har att tampas med när företag går i konkurs. De problemen har vi oberoende av om konkursen är föranledd av ekonomiska oegentligheter eller av en misslyckad affärsverksamhet. Konkurser drabbar enskilda individer och samhället på ett ibland mycket ingripande sätt. Det är anledningen till att regeringen kommer att ägna mycket stor uppmärksamhet inte bara åt ekonomisk brottslighet som förekommer i samband med konkurser utan också åt annan ekonomisk brottslighet. När det gäller konkurslagstiftningen säger Agne Hansson att jag inte är konkret, att det inte finns något innehåll i mitt svar. Jag tycker att det var mycket konkret att säga att vi nu överväger den lagrådsremiss som den borgerliga regeringen lade fram. Vi vill se om vi kan göra förbättringar i den. Vi kommer med en proposition inom en nära framtid. Däremot kan jag inte finna något konkret eller sakligt innehåll i det som Agne Hansson säger. Vilka förändringar av konkurslagstiftningen vill Agne Hansson se utförda? Jag undrar framför allt vilka ändringar i konkurslagstiftningen som Centern ville att den borgerliga regeringen skulle genomföra, men inte genomförde, och som man nu kanske vill att Socialdemokraterna skall genomföra. Jag skall med mycket stort intresse lyssna på de konkreta förslag som Agne När det gäller förmånsrättsordningen vill jag inte för närvarande säga något annat än att vi bereder den frågan. Insolvensutredningen hade en uppfattning och kom med ett förslag. Den borgerliga regeringen ansåg att det inte kunde göras någon lagstiftning. Vi överväger nu denna fråga och jag återkommer, som sagt, inom mycket kort tid till riksdagen i den här frågan.
Fru talman! Är vi fortfarande överens, fru justitieministern, om att det finns ett missbruk? Eller finns det inte? Skall vi göra någonting åt konkurslagstiftningen? Vi är överens när det gäller den ekonomiska brottsligheten och insatserna mot den. Insolvensutredningen tillkom under den borgerliga regeringens tid. Den syftar till att rekonstruera företag utan att tillgripa konkurser. Centern vill har ändringar i förmånsrätten. Jag ställde en rad konkreta frågor, som jag inte fick något svar på, i slutet av mitt förra anförande. Det gäller för det första statens förmånsrätt i fråga om skatter och avgifter i förhållande till underleverantörernas fordringar. Skall statens fordringar fortfarande prioriteras före underleverantörernas? Vi menar att det inte får vara så, eftersom det snedvrider konkurrensen. Många småföretag kan tvingas gå i konkurs som en följd av en annan konkurs.

Om man inte gör den ändringen finns det mycket stor risk för att företag råkar i konkurs, om det ställs sådana krav. Detta är två konkreta förslag som Centern hela tiden har drivit, både i regeringsställning och i opposition. Min fråga till justitieministern var: Är vi överens om att vi skall jobba i den här riktningen? Det var den frågan som jag ville ha svar på.

Fru talman! Jag håller med justitieministern om att det är nödvändigt att se över hela konkursinstitutet för att komma åt avarterna. Det är avarterna som måste belysas. Det är inget tvivel om att de små leverantörernas ställning också måste förbättras. Principen måste dock vara att ett företag som har en utvecklingspotential skall kunna rekonstrueras, men det får inte ske på ett sådant sätt att det skapar en osund konkurrens. Detta är för mig, som är ledamot av näringsutskottet, en oerhört viktig fråga. För mig är avarter t.ex. de fall då konkursen i praktiken fungerar som ett sätt för företagen att lyfta av skulder och andra rättsliga åtaganden för att sedan fortsätta med verksamheten. Självfallet måste man kunna ställa frågor, t.ex. om leverantörer skall ha en laglig insyn i konkurser? Bör små fordringsägare och leverantörer få tillgång till kontrollbalansräkningar osv.? Det finns mycket kring dessa frågor som man måste belysa, men så länge konkurserna är av ondo och snedvrider konkurrensen, vilket vi vet att de gör, måste det till förändringar. Bristen på respekten för rättsordningen skärper kraven på en noggrant genomtänkt utformning av lagarna.
Fru talman! Jag skall börja med att kommentera Sylvia Lindgrens anförande. Att de ohederliga företagen sätter den fria och rättvisa konkurrensen ur spel är naturligtvis en av de grundläggande utgångspunkterna för hela arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Det förstör marknadens möjligheter att fungera på ett effektivt sätt. Att vi kan se att det finns ett missbruk av systemet är naturligtvis anledningen till att vi intresserar oss för konkurser. Man försöker skaffa sig förmåner på någon annans bekostnad. Det är oacceptabelt. När det gäller Sylvia Lindgrens konkreta förslag vill jag säga att det är klart intressant att t.ex. titta på om leverantörernas insyn i konkurser är tillräcklig. De har en viss insyn i dag. Det är viktigt att i samband med konkursutredningen konstatera att de och andra intressenter har en viss insyn. Detta är en fråga som man kan se över. Finns det möjlighet att öka insynen? Vad skulle det kunna ge för positiva effekter? Jag konstaterar fortfarande att Agne Hansson inte har några som helst konkreta förslag som har att göra med konkursinstitutet som sådant. Agne Hansson frågade om vi är överens om att konkurser utnyttjas i samband med ekonomisk brottslighet. Jag vet inte riktigt det. Men jag kan än en gång försäkra Agne Hansson om att detta är något av en hjärtefråga. Jag vill också påpeka att Insolvensutredningen inte kom till under den borgerliga regeringens tid. Det var jag som tillsatte den. Agne Hanssons konkreta förslag har att göra med förmånsrättsordningen. Det förelåg, som sagt, inget förslag i lagrådsremissen. Därför måste jag faktiskt få litet tid att överväga huruvida vi skall ha någon annan uppfattning än den tidigare regeringen hade.
Fru talman! Jag får väl ändå tolka justitieministern som att vi är överens om att vi skall finna åtgärder som gör att vi kommer bort ifrån ett konkursmissbruk. Jag tycker mig se en nyansskillnad mellan Sylvia Lindgren och justitieministern när det gäller intresset, men jag hoppas att vi skall komma framåt på den här vägen. Det är naturligtvis viktigt att titta på alla tänkbara åtgärder, även om en ökad insyn i sig inte är tillräcklig. När det gäller diskussionen om möjligheterna till förmånsrätt är det självklart att man ändå borde kunna få någon fingervisning om på vilket sätt regeringen är beredd att ta itu med frågan. Är regeringen beredd att omedelbart lägga fram förslag? Det kan finnas anledning att ytterligare fördjupa analysen kring effekterna. Ett ytterligare analysarbete borde påbörjas innan ett förslag läggs fram. Men jag kan inte ens utläsa den färdriktningen i förslaget. För att vi skall få en sundare konkurrens och inte slå ut de små företagen - vilket är oerhört viktigt - måste vi fundera på förmånsrätten i dessa sammanhang och vidga insynen. Jag är beredd att från min och mitt partis sida noga pröva de förslag till åtgärder som läggs fram för riksdagen på området. Jag hoppas att vi skall få se ett aktivt arbete när det gäller att förbättra möjligheterna att driva en sundare konkurrens och att det skall bli en bra företagsamhet som är bra för sysselsättningen i vårt land.
Fru talman! Ja, vi håller just på med ett ytterligare analysarbete. Vi återkommer så fort vi har slutfört det arbetet till riksdagen.

Fru talman! Jag skall här i ett sammanhang besvara två frågor från Jan Jennehag och en interpellation från Eva Zetterberg. Alla tre anknyter till exporten av krigsmateriel från Sverige. Jan Jennehag har fråga mig om jag avser att godkänna export av nya krigsmaterielsystem till Indonesien. Min uppfattning är att läget i Indonesien i dag är sådant att jag inte avser att föreslå regeringen att ge tillstånd för någon export av nya krigsmaterielsystem till detta land.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 Eva Zetterberg har i en interpellation till utrikesministern ställt tre frågor om den svenska vapenexportpolitiken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på denna interpellation. Den första frågan är om den socialdemokratiska regeringen kommer att verka för en mer restriktiv svensk vapenexportpolitik. Svaret på frågan är ja. Den andra frågan är om regeringen avser att stoppa krigsmaterielexport till länder som nu är öppna för export, och vilka länder som i så fall skulle vara aktuella. Svaret är att vårt regelverk är så utformat att inget land i och för sig är öppet eller stängt för export från Sverige. Varje potentiell exportprodukt prövas för sig så att alla relevanta förhållanden kan beaktas. Det är min avsikt att tolka regelverket restriktivt. Denna avsikt exemplifieras bäst av de svar jag nyss lämnade på Jan Jennehags frågor. Den tredje frågan är om den socialdemokratiska regeringen kommer att ta initiativ i enlighet med motionen U227 för 1993/94, rörande bl.a. vapenexport till Indonesien. Det är viktigt att i detta sammanhang klargöra att regeringen inte tar några initiativ i vapenexportsammanhang, det gör försvarsindustrin. Det enda undantaget från denna regel är om det föreligger ett s.k. ovillkorligt exporthinder, t.ex. ett FN-embargo. Regeringens funktion i normalfallet är att ta ställning till om det är möjligt att medge undantag från det generella utförselförbud som lagstiftningen uppställer i de fall försvarsindustrin ansöker om detta. Jag har i ett frågesvar nyss till Jan Jennehag gett uttryck för min restriktiva inställning vad gäller export till Indonesien. Detta är samma restriktivitet som kommit till uttryck i motionen Eva Zetterberg hänvisat till.

Fru talman! Jag vill tacka Mats Hellström för svaret. Jag vill också ge en kortfattad bakgrund till min interpellation. Bakgrunden är självklart den dubbla roll som Sverige spelar internationellt. Å ena sidan har vi den ljusa, mycket progressiva, rollen med ett förhållandevis högt bistånd per invånare och uttalad solidaritet för världens fattiga. I den progressiva bilden ingår också vårt ställningstagande mot förtryck av mänskliga rättigheter i olika delar av världen. Sverige anses ha spelat en mycket viktig roll i kampen mot apartheid i Sydafrika. Vi öppnade famnen för tusentals chilenare som tvingades fly efter kuppen i Chile 1973. Den andra mörka sidan är den hårdnande attityd som finns i Sverige mot dem som flyr från krig och förtryck och som befästes under den borgerliga regimen under den förra perioden. Beklagligtvis har jag ännu inte sett att den förefaller ersättas av en mer humanitär flyktingpolitik. Jag vill understryka ännu, eftersom jag självklart snart hoppas märka en attitydskillnad från den socialdemokratiska regeringen. I den mörka sidan av Sverige finns också vapenexporten. Vänsterpartiet anser att ingen form av vapenexport borde vara tillåten. Trots alla regler är det uppenbarligen oundvikligt att vapen, svenska vapen, hamnar i fel händer. Vi kan gardera oss mot att exportera till länder där det råder konflikt i dag eller där mänskliga rättigheter inte respekteras i dag. Men vem av oss kan i dag avgöra vilka konflikter som är aktuella om tio år? Ett tydligt exempel på detta är ju de svenska vapen som såldes till ett värde av 1,7 miljarder kronor till Jugoslavien under 80-talet. Själva syftet med att tillverka vapen är att de skall användas. Vänsterpartiet hävdar att om Sverige menar allvar i nedrustningsarbetet är det enda konsekventa att lägga upp en plan för att minska all vapenexport och på sikt upphöra med all vapenproduktion i Sverige och internationellt. Självklart kommer en sådan omställning till civil produktion att ta några år, men det är fullt möjligt att genomföra. Sysselsättningen i Sverige behöver inte bli lidande på grund av detta. Vapenindustrin är inte särskilt arbetsintensiv, utan kan bedrivas på hög teknisk nivå. Det finns ett konkret exempel i dag. Bofors har med stor framgång lagt ut tillverkningen av Volvos sidokrockkuddar till Liab i Fru talman! Jag har i min interpellation frågat Mats Hellström om den socialdemokratiska regeringen kommer att verka för en mer restriktiv vapenexport. Hans svar är ja. Det är naturligtvis bra. Jag gör samma bedömning i en del frågor som Mats Hellström redovisar. Men det blir praktiken som får utvisa om så är fallet. Min andra fråga gäller om regeringen avser att stoppa krigsmaterielexport till länder som nu är öppna för export. I så fall, vilka? Den frågan besvaras med att inget land i och för sig är öppet eller stängt för export. Men, Mats Hellström, det är väl uppenbarligen så att det finns länder där det sedan decennier råder en sådan politisk situation att det inom överskådlig tid är otänkbart med export. Där vore det väl mycket lämpligt med klara signaler till industrin? De behöver ju besked. Jag har i interpellationen tagit upp Indonesien som ett konkret exempel. Men eftersom Jan Jennehag kommer att konkretisera frågan ytterligare går jag inte in på situationen där. Men jag menar att det räcker inte med diskussionen om nya leveranser. Mats Hellström svarar att han inte tänker föreslå tillstånd för nya leveranser. Men hur är det med följdleveranserna? Under 1993 exporterades faktiskt "övrigt krigsmateriel" för 0,6 miljoner till just Indonesien. Kommer Mats Hellström se till att regeringen inte heller i framtiden tillåter den typen av följdleveranser? Det är lika viktigt som vad gäller nya produkter. I sitt svar till Jan Jennehag säger Mats Hellström att vad gäller Mellanöstern kan inte försvarsindustrin "påräkna nya affärer med övrig krigsmateriel i denna region som något givet." Men, Mats Hellström, den 17 september, dagen före valet, uttryckte sig ministern på ett annat sätt. På en direkt fråga från Svenska Freds o. Skiljedomsföreningen svarade Mats Hellsröm: "Det vore direkt olämpligt att godkänna nya krigsmaterielaffärer med länderna i Mellanöstern." Varför denna ändring från uttrycket olämpligt till uttrycket inte något givet? Företaget Ericsson Radar Electronics AB rapporterar i sin personaltidning att man demonstrerat spanarradarn Giraffe i fyra av Gulfstaterna. Har det företaget fått något förhandsbesked av regeringen? Jag undrar också hur det förhåller sig med följdleveranserna. Hur länge kan man acceptera att man måste hålla på med följdleveranser? Jag har hört talas om att vi även i dag är skyldiga att acceptera följdleveranser för produkter som levererats under 50-talet. Hur kan detta vara möjligt? Jag kan ta fler exempel än Jag vill också få veta om möjligheterna till nya leveranser. Chile har nämnts som ett exempel på tänkbart land för ny export. Är detta möjligt? Den före detta diktatorn Pinochet är ju fortfarande chef för försvarsmakten!
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra att Mats Hellström så klart säger att det inte blir fråga om någon krigsmaterielexport till Indonesien vare sig det gäller krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel. Frågan om följdleveranserna har Eva Zetterberg kommenterat, så den ger jag mig inte in på nu. Man kan däremot naturligtvis säga att Bofors haft arbete i Indonesien. Den förra regeringen gav hösten Nu kan naturligtvis Mats Hellström hänvisa till att detta är följdleveranser och att samma typ av kanoner levererats tidigare samt att man inte kan göra något åt det. Jag skulle vilja veta vad Mats Hellström tycker i detta fall. Går det att göra något åt det? I svaret sägs vad gäller ny vapenexport att det inte kan bli fråga om krigsmateriel för strid till Gulfstaterna, däremot är det fritt fram för följdleveranser. Vad gäller prövningen av övrig krigsmateriel sägs det att den skall vara mycket restriktiv. Men det är den naturligtvis alltid. Jag tolkar detta som att det är fritt fram för övrig krigsmateriel att levereras till Gulfstaterna. Det faktum att försvarsindustrin inte kan påräkna nya affärer som något givet gäller också generellt. Enligt lagen kan man ju aldrig göra det.

Fru talman! Det finns i dag en allmän uppslutning kring uppfattningen om att man bör ha en restriktiv vapenexportpolitik. I det fallet finns det anledning att hänvisa till lagen som är en direkt förbudslag med dispensmöjligheter. I sitt svar på Eva Zetterbergs fråga om ifall regeringen ämnar driva en mer restriktiv svensk vapenexport svarar utrikesministern ja. Frågan är då: restriktivare politik i förhållande till vad? Man skulle lätt kunna få uppfattningen av svaret att det tidigare inte bedrivits någon restriktiv politik på detta område. Så är det naturligtvis inte. I det sammanhanget finns det anledning att erinra om att Sverige minskade sin export av krigsmateriel för strid med ca 33 % mellan åren 1992 och 1993. Det är den senaste siffran som jag för närvarande har. Det finns också anledning att notera att den nya lagen som infördes år 1993 nyanserar begreppet krigsmateriel. Begreppet krigsmateriel indelas nu i två kategorier, nämligen krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel. Det är viktigt med konsekvens i politiken på detta område, och det finns ett behov av att nyansera denna debatt. Jag noterar att utrikeshandelsministern gör denna nyans i sitt svar angående krigsmateriel till Mellanöstern. Han säger ju att det för övrig krigsmateriel till Mellanöstern delvis ställs annorlunda krav än vad som gäller beträffande krigsmateriel för strid. Jag tycker det är bra och viktigt att göra denna distinktion. I ett tidigare uttalande kunde man få uppfattningen att export av alla slag skulle stoppas, eller inte skulle prövas, till hela regionen i Mellanöstern. Exporten till Mellanöstern måste också ses i förhållande till hur vi handlar på andra områden, exempelvis vid köp av olja från vissa länder i denna region. Från Centerns sida anser vi det vara viktigt att forsätta arbetet med att utveckla en övergång från militär till civil produktion. Det är viktigt från regionalpolitisk synpunkt och också sett i ett sysselsättningsperspektiv. Krigsmaterielexport får inte motiveras ur sysselsättningspolitiskt perspektiv. Ett sådant utvecklingsarbete är viktigt att fortsätta med, inte minst med tanke på att det inte skall få förödande effekter för Det är viktigt att mottagarländerna respekterar mänskliga rättigheter och går mot en demokratisk utveckling. Även följdleveranser till krigsmateriel, som i ett tidigare skede beviljats tillstånd, måste ske inom ramen för att mänskliga rättigheter och demokrati respekteras i mottagarlandet.
Fru talman! Även jag, liksom Agne Hansson, noterade att statsrådet svarade ja på frågan om ifall en socialdemokratisk regeringen kommer att verka för en mer restriktiv svensk vapenexportpolitik. Jag har också noterat att statsrådet vid ett tidigare tillfälle sagt detta i TV. Men dess värre uppkommer nästan fler frågor än svar av statsrådets svar som han lämnat i kammaren i dag. Den nya restriktiva hållningen handlar den om en annan bedömning gällande vissa länder? Eller handlar den om en ny förordning, en ny lista över vad som skall anses gälla för krigsmateriel? Eller handlar den t.o.m. om en ny lagstiftning? Tidigare har det rått stor samstämmighet mellan åtminstone de större partierna gällande den svenska exporten av krigsmateriel, både vad gäller lagen som stiftades 1992 och vad gäller agerandet i den rådgivande nämnden, såvitt jag förstår. Då uppstår frågan: Kommer Socialdemokraterna att gå ifrån denna samstämmighet? Jag förutsätter att så inte är fallet, utan att man strävar efter att behålla en så hög grad av samstämmighet som möjligt vad gäller krigsmaterielexporten. Även jag tycker att det är viktigt att betona att den liberalisering av krigsmaterielexporten som togs upp i interpellationen delvis är en chimär. Det är den av den enkla anledningen att en tredjedel av det som var krigsmaterielexport 1993 utgjordes av varor som bara året innan inte var klassade som krigsmateriel. Det som i praktiken skett är alltså en ökad kontroll över krigsmaterielexporten i vid bemärkelse. Många av de produkter som befunnit sig i gränslandet för civil och militär användning, och som tidigare inte omfattades av regeringens kontroll, numera faktiskt omfattas av sådan kontroll. Man skulle lika gärna kunna vinkla detta och säga att det skett en ökning av kontrollen av gränslandsprodukter. Det är också värt att notera att den nya krigsmaterielförteckningen numera stämmer bättre överens med internationella förteckningar. Det innebär att Sverige inte längre kan användas som genomgångsland för vidareexport av övrig krigsmateriel. Jag noterar när jag läser Eva Zetterbergs interpellation att hon skriver att de ekonomiska och säkerhetspolitiska faktorerna får väga lätt när det gäller krigsmaterielexporten. Vi är få som betvivlar att Vänsterpartiet tycker det. Som jag ser det, ligger det också en dubbel, allvarlig underton i detta, dels för det svenska försvaret långsiktigt, dels för de människor som i dag arbetar och är beroende av den svenska försvarsindustrin. Det svenska försvaret är för litet för att självt bära en tekniskt avancerad försvarsindustri, som vi av olika säkerhetspolitiska skäl behöver. Om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får bestämma, kommer försvaret och dess möjlighet att beställa materiel kanske att minska framöver. Det gör att försvarsindustrin får det än svårare att klara svackor i beställningarna. Men det handlar också om att klara svenskt oberoende för framtiden, att klara av att inom Sverige försörja en god del av försvarets behov med materiel och inte bli sittande i knät på andra länder på det området. Det finns alltså säkerhetspolitiska motiv som man i ett parti inte så lättvindigt kan förbise, genom att säga att man tar lätt på det. Det gäller också människorna i försvarsindustrin. Jag kommer från det län där Bofors och Karlskoga ligger. Man kan inte heller lämna dem och säga att man kan ta lätt på detta. Man måste fråga sig vad vi skall göra för dem, hur detta skall ställas om. Det är en fråga som reses när man läser det material som har kommit till kammaren i dag. I en tidigare debatt sade Miljöpartiet genom Yvonne Ruwaida att man skulle ge otroliga bidrag till Karlskoga för att möjliggöra en omställning till civil produktion. Jag säger inte att det inte går att skapa nya jobb i Karlskoga med utgångspunkt i försvarsindustrin - inte alls; vi har sett att det går, t.ex. genom avknoppning av företag och nya produkter i civil sektor. Försvarsindustrin har varit mycket teknikdrivande. Det sker alltså stora spridningseffekter i tekniskt hänseende ut till samhällsekonomin i övrigt. Det här är en aspekt som Vänsterpartiet bortser från. Man kan inte bortse från människors oro också i Karlskoga för sin framtid. Det skall man tänka på. Huvudpoängen är, precis som Agne Hansson sade, att den här debatten bör nyanseras. Man bör se siffrorna för vad de är och inte använda dem på det sättet att de ger en felaktig bild av hur krigsmaterielexporten har utvecklats. Man bör se att vi har förändrat innehållet i betydelsen av krigsmateriel.
Fru talman! Först vill jag säga att jag instämmer i en del av den analys som Eva Zetterberg har gjort, men jag återkommer till en punkt där jag vill ställa en fråga till henne. När det gäller enskilda länder går det till så att regeringen fattar beslut först när det föreligger ett yrkande om utförsel. Konkreta besked om ja eller nej lämnas först när ett ärende skall bedömas. Man kan inte bedöma ärenden i förväg. Både Eva Zetterberg och Jan Jennehag har ställt frågor om följdleveranser. Än så länge har inte någon export till Indonesien varit aktuell sedan jag tillträdde som statsråd. Det föreligger inte heller något sådant ärende för beslut. Enligt tidningsuppgifter kan ärenden komma upp, och då tar jag ställning till dem, i den anda som jag har beskrivit. Vad jag gör nu, som företrädare för en nytillträdd regering, är att ange inriktningen. Eva Zetterberg har ställt en fråga just om principställningstaganden. Jag kan då uttala mig om ny vapenexport till Indonesien och Mellanöstern. Men vi får ta ställning till hur konkreta ärenden skall karakteriseras, om och när de kommer upp, i framtida debatter, jag i regeringen och vi här i kammaren. Min uppfattning om vapenexport till Mellersta Östern är densamma nu som när jag fick en fråga av Svenska freds och skiljedomsföreningen på ett torgmöte i Stockholm före valet. Det är verkligen en seriös debatt som Eva Zetterberg tar upp, och det är icke helt lätt att analysera alla argument för och emot. Eva Zetterberg säger att Vänsterpartiet inte anser att någon vapenexport skall tillåtas. Nu har vi fört en lång diskussion i folkomröstningskampanjen om medlemskap i EU, och där har Vänsterpartiet, lika väl som mitt parti, mycket starkt slagit vakt om den militära alliansfriheten i Sverige. Vi skall alltså vara militärt alliansfria och bygga på ett eget försvar. Samtidigt har, såvitt jag vet, många partier här i riksdagen uppfattningen att försvarets kostnader måste minska, av kostnadsskäl och andra skäl. Vi bygger ganska mycket av vårt försvar på svensk försvarsindustri. Det är uppenbart för alla som har deltagit i debatten, som Eva Zetterberg har gjort, att om den svenska försvarsindustrin enbart skall fungera med hjälp av leveranser till det svenska försvaret kommer delar av den inte att kunna fortsätta utan kommer att få läggas ned. Det svenska försvarets beställningar kommer nämligen med oregelbundna mellanrum, ibland ganska stora mellanrum. Man måste alltså ha en viss export av krigsmateriel om det skall vara möjligt att bibehålla en svensk försvarsindustri. Det torde råda en stor samstämmighet om det. Då vill jag ställa en fråga till Eva Zetterberg, eftersom hon och hennes parti starkt talar för en militär alliansfrihet och ett svenskt försvar: Är beskedet från Vänsterpartiet att det svenska försvarets försörjning skall bygga så gott som helt på import av krigsmateriel? Det är en viktig fråga, som Eva Zetterberg bör svara på, när hon i debatten har tagit upp dessa principfrågor - av goda skäl. Jag vill säga till Agne Hansson och Sten Tolgfors att jag avser att föra en mer restriktiv politik. Jag kan ge ett exempel. Jag anser inte att den form som har tillämpats för s.k. positiva förhandsbesked är bra. Det är fullt förenligt med regelverket, men detta regelverk medger ganska många tolkningsmöjligheter, i restriktiv eller mer liberal anda. Begreppet positivt förhandsbesked finns inte i regelverket. Jag anser att det är rimligt att ett företag tidigt kan få ett nej, dvs. ett besked om att det i det här landet är utsiktslöst att ens marknadsföra varor, därför att det är uppenbart att det inte kommer att få tillstånd. Att i förväg lämna något som kallas just positivt förhandsbesked är alltså förenligt med riktlinjerna, men det är inte vad jag vill göra. Jag anser nämligen att det är viktigt att ge signaler till företagen att de icke skall räkna med att få en order enbart därför att de har satt i gång en marknadsföring och inte mött något hinder därvidlag. Jag vet, av rätt lång erfarenhet, att här förekommer en utomordentligt stark lobbyverksamhet. Försvarsindustrin är en mycket kraftfull påtryckningsfaktor. Från deras synpunkt är det legitimt att göra det, men då är det också viktigt att industrin får signalen att vårt regelverk utgår från att det är i första hand för det svenska försvarets behov som produktionen skall förekomma. Export enbart för exportens skull är inte, som bekant, förenligt med regelverket, utan det skall i så fall handla om export av sådana produkter som också det svenska försvaret efterfrågar. Det är exempelvis inte tillåtet med export av produkter som enbart skall exporteras och icke försäljas i Sverige. Den typen av signaler är viktiga för försvarsindustrin, dvs. att det är det svenska försvarets försörjning som är huvudsaken. Därutöver är en viss export nödvändig, av de skäl som jag har redovisat i mitt svar till Eva Zetterberg. Jag har velat uttrycka detta, så att det står helt klart för försvarsindustrin att det inte handlar om att man kan räkna med framtida leveranser till alla de länder där man nu marknadsför sina varor.
Fru talman! Jag skall börja med att svara på Mats Hellströms fråga om Sverige behöver någon svensk vapenproduktion i framtiden för egen försörjning. Mitt svar är att vi i Vänsterpartiet vill att all vapenproduktion upphör i vårt land på sikt. Vi vill inte ha ett militärt försvar utan anser att det kan ersättas med en annan typ av försvar. Men jag är klar över att det här tar tid och att det kräver en omställning från industrin. Det gäller precis det som Sten Tolgfors tog upp, nämligen hur sysselsättningen skall garanteras för de människor som i dag arbetar i försvarsindustrin. Vi är klara över att det inte går att genomföra detta på ett år. Just därför tog jag exemplet med Bofors, som har gått före och visat hur man kan ställa om till civil produktion. Det är vårt svar; det är det vi vill åstadkomma. Det första steget är att se till att all svensk vapenexport upphör, för att därefter trappa ned även produktionen för eget syfte. Jag vill också ta upp frågan om följdleveranser, som jag inte fick något svar på av Mats Hellström. Där finns helt andra regler. Det kan fortsätta nästan hur länge som helst. Agne Hansson och Sten Tolgfors tog upp detta med uppdelningen i krigsmateriel för strid respektive övrig krigsmateriel. Jag är mycket klar över den uppdelningen. Jag undrar om ni som diskuterar detta tror att "övrig krigsmateriel" inte är särskilt eldfängt material. Det handlar dock om - jag läser från den lista som finns - finkalibriga eldrörsvapen, kanoner, övningsammunition, övningsraketer osv. Jag menar att det är fullt i klass med krigsmateriel för strid. Till slut, fru talman, hade jag en tredje fråga till Mats Hellström som jag inte hann kommentera i svaret. Mats Hellström menar att regeringen inte skall lägga sig i - det är vapenindustrin, försvarsindustrin, som själv skall tala om hur man skall gå vidare. Jag menar att den motion från socialdemokraterna - Vänsterpartiet och Folkpartiet har haft liknande - kräver att regeringen skall göra någonting aktivt, inte bara avvakta vad försvarsindustrin har för intressen. Socialdemokraterna har i den här motionen själva krävt att Sveriges regering skall aktivt agera ute i världen vad gäller Indonesien för att utöva påtryckningar, stoppa alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna och all tillägnelse av Östtimors naturresurser och tillgångar. Jag citerade detta ur motionen. När Sverige nu står i begrepp att träda in i Europeiska unionen är väl det ett gyllene tillfälle att agera mycket aktivt. Man bör följa Europarådets resolution om att på alla sätt inte bara minska eller se till att det inte finns någon svensk export av vapen, utan även försöka påverka andra länder. Vi vet att exempelvis England står i begrepp att exportera vapen för 22 miljarder till Indonesien. Är inte detta något som Sverige mycket aktivt måste ta upp och agera för ute i världen? Vi kan väl inte förvänta oss att försvarsindustrin tar sådana initiativ. Det är ju en regerings uppgift, eller hur?
Fru talman! Statsrådet talar om hur viktigt det är att ge tydliga signaler. Det var egentligen det som föranledde mig att ge mig in i den här debatten mot bakgrund av de uttalanden som har gjorts. Här har nu utrikeshandelsministern sagt att han har samma uppfattning nu som när han debatterade på torget med Av dessa uttalanden kan man få den uppfattningen att det skulle bli en radikal omläggning av den breda samsyn i den här politiken som har varit för handen under många år. Jag vill understryka vad Sten Tolgfors sade här: Vad innebär uttalandet också här i dag från utrikeshandelsministern om en restriktivare vapenexportpolitik i dessa sammanhang? Kommer regeringen nu att gå emot den breda samsyn vi haft tidigare? Detta har givit eko med en ökad oro på de platser och områden där man har en sysselsättning baserad på försvaret. Jag talar inte här för några lobbyister på det området, men självklart har dessa uttalanden tytts på ett sätt som har gjort att man nu upplever att debatten behöver nyanseras ytterligare. Det är alltså viktigt att få dessa klara signaler. Ligger den tidigare politiken fast? Är man beredd att fortsätta arbetet med att se till att man får ersättningssysselsättning när vi successivt skall minska produktionen av krigsmateriel och dra ned kostnaderna i försvaret? Det är vi ense om och behöver inte diskutera. Men vad kommer att gälla för export av övrig krigsmateriel i framtiden? Vad har man att förvänta sig av sysselsättningsåtgärder på de platser där man kan förlora arbeten på grund av att vi måste dra ner kostnaderna?
Fru talman! Jag har ett behov av att efter den här diskussionen göra en sammanfattning för att jag skall få klar sikt i den mängd av besked som har getts. Hittills tycker jag det är klarlagt att det inte skall bli någon krigsmaterielexport till Indonesien - vad gäller nya affärer. Däremot är det mycket möjligt att det kan bli fråga om såväl följdleveranser av krigsmateriel för strid och naturligtvis också övrig krigsmateriel. Vad gäller Gulfstaterna kan det inte bli fråga om ny krigsmateriel för strid. Däremot kan det bli fråga om övrig krigsmateriel och naturligtvis i båda fallen följdleveranser. Mats Hellströms påstår att försvarsindustrin världen över är en kraftig påtryckargrupp. Ja, självklart är det så. Det är en av de få verksamheter i denna värld som till hundra procent är bidragsfinansierad, offentligfinansierad eller hur vi nu skall kalla det. Detta gäller också svensk krigsmaterielindustri, även i fråga om leveranser till utlandet. Det är inte några stora andelar som inte betalas via skattepengar någonstans ifrån. Självklart är det också så att försvarsindustrin är teknikdrivande. Men det är den icke i funktionen av just försvarsindustri, utan därför att det är fråga om kvalificerade samhällsbeställningar. Det är den funktionen försvarsindustrin har runt om i världen, att vara mottagare och utförare av kvalificerade samhällsbeställningar. Skulle vi rikta sådan beställningar mot andra sektorer av industrin, så skulle också de bli teknikdrivande. Det ligger i sakens natur. Som sagt, jag för min del tycker att det är bra att så klara besked getts av statsrådet när det gäller Indonesien. Så sent som i januari i år framlade socialdemokraterna en riksdagsmotion, som så långt jag vet också var undertecknad av Mats Hellström, om ett omedelbart vapenembargo mot Indonesien. Man ville också att det internationella samfundet omedelbart skulle inställa stödet till Indonesien. Jag tycker det är beklagligt att detta inte stämmer med dagens situation, men det är i alla fall, som sagt, ett klart besked.
Fru talman! Jag inledde här i dag med att säga att jag tyckte att Mats Hellströms svar hade väckt fler frågor än det gav svar. Hans senaste inlägg väckte faktiskt en fråga till. Han tar upp att han vill ändra formen för positiva förhandsbesked. Vad innebär då detta? Det handlar ju också om, Mats Hellström, att försvarsindustrin skall få rimligt stabila och förutsebara grunder för verksamheten i framtiden. Det är ju inte bara på ena sidan det finns en påtryckargrupp - deras verksamhet styrs också på väldigt många sätt från politisk sida. Sedan skulle jag gärna vilja veta mer om vad det innebär att förändra formerna för de positiva förhandsbeskeden. Eva Zetterberg sade att hon inte vill ha ett militärt försvar. Då vill hon naturligtvis inte heller ha en försvarsindustri. Därvidlag är allt logiskt och klart. Men jag vill göra starka invändningar när hon mer eller mindre säger att det inte skulle vara några större problem att ställa om till civil produktion och tar ett exempel från Bofors. Jag hävdar tvärtom att det skulle vara förödande för Karlskoga om den svenska försvarsindustrin skulle försvinna. Det skulle bli en mycket jobbig process att ställa om. Visst kan man med teknikspridning och annat avknoppa företag med civila uppfinningar som man sedan kan bygga nya företag omkring. Det är ingen tvekan om detta. Men därifrån och till att tro att detta skulle vara en process som man löser ganska enkelt är steget stort. Jag vill hävda att Sverige av säkerhetspolitiska intressen - såväl som ekonomiska - bör behålla en tekniskt avancerad försvarsindustri som i hög utsträckning kan fylla det svenska försvarets behov. Jag tror inte vare sig Vänsterpartiet eller någon annan kan tänka sig att avveckla det svenska militära försvaret på kort sikt. Men jag instämmer i statsrådets fråga till Vänsterpartiet: Om ni tycker att vi inte skall ha en försvarsindustri, hur skall vi då försörja oss? Vi har ett kommande presidentval i Ryssland. Efter det vet vi inte vart Ryssland tar vägen. Vi har ett Östeuropa som till god del är oroligt framöver. Att då avskaffa den svenska försäkringen för vår frihet och vårt oberoende tycker jag är något förundrande. Avslutningsvis vill jag poängtera tre saker i den nya lagen. Den innebar alltså, som vi konstaterade tidigare, en ökad kontroll över gränslandsprodukter mellan civil och militär användning och skärpta riktlinjer för export till länder som kränker mänskliga rättigheter. Det tycker jag är viktigt att poängtera. Export borde ej ske till länder som kränker mänskliga rättigheter med hjälp av materiel som man skulle exportera hette det tidigare. Numera skall export ej ske över huvud taget till länder som kränker mänskliga rättigheter. Det är en viktig skärpning som jag noterar att Eva Zetterberg över huvud taget inte tog upp. Jag tycker därmed att det går åt rätt håll.
Fru talman! Först till Eva Zetterberg.Det var en tydlig beskrivning av vad Vänsterpartiet önskar med den gradvisa minskningen av försvaret. Men kvar står frågan om det som vi diskuterar med anledning av Sverige under den relativt långa tid som det skulle ta att avveckla ett svenskt militärt försvar huvudsakligen så gott som helt skall vara beroende av import av krigsmateriel? Den frågan kvarstår, Eva Zetterberg, för det kommer att ta lång tid. Frågan om initiativ som Eva Zetterberg ställde gällde ju, som jag uppfattade det, försvarsindustrin. Det är ganska givet att svaret är att regeringen tar ställning när det finns ett yrkande. Då blir det ja eller nej. Som det framgår av mitt svar vill vi självfallet arbeta i den anda som vår motion om Indonesien är utvecklad i. När vi nu har fått besked i folkomröstningen att vi blir medlemmar i EU, är det min avsikt att vi också inom EU skall driva en linje med en restriktiv vapenexportpolitik. Det är ett område där EU har diskuterat - det finns inget tvingande - att minska vapenexporten, eller i varje fall dämpa den, inom EU länderna. Självfallet hör Indonesien till den diskussion som Sverige borde ta upp i EU, anser jag. Jag tycker att Agne Hansson ger intryck av att regelverket är någonting automatiskt och visar tydligt hur det faller ut i olika länder och för olika produkter. Så är det ju inte, utan regelverket utgår ifrån att regeringen till sist skall göra en helhetsbedömning av varje situation. Där finns utan tvekan en stor spännvidd mellan olika typer av situationer i olika länder och olika typer av produkter. "Övrig krigsmateriel" talade Agne Hansson om. Men det handlar också det om väldigt många olika typer av produkter. Det handlar i huvudsak om, om jag förstått det rätt, produkter som fram till 1993 var civila men som man då ville klassa som övrig krigsmateriel för att ha kontroll över den. Där medger riktlinjerna en annan behandling än när det gäller krigsmateriel för strid. Det är alltså produkter som fram till nyligen över huvud taget inte betraktades som krigsmateriel i Sverige. Det handlar också om sådana produkter som Eva Zetterberg läste upp, men det är andra typer av produkter. Det är alltså en väldigt stor spännvidd. Det måste därför göras en bedömning - det vet Agne Hansson - i varje fall för sig. Den kan bli mycket olika beroende på materielens karaktär och situationen i det land som det handlar om. Till Jan Jennehag: Nej, Jan Jennehag kan inte dra slutsatser om hur jag i framtiden kommer att bedöma följdleveranserna. Som jag sade har vi inte haft några ärenden att bedöma ännu. När de kommer, kommer vi att bedöma dem utifrån det regelverk som vi har och i restriktiv anda, eftersom regelverket och den helhetsbedömning som görs i högsta grad medger olika tolkningar. Jan Jennehag kan inte dra slutsatsen att jag kommer att antingen godkänna eller avslå. Ärendena skall jag bedöma enligt regelverket var för sig när det gäller följdleveranser och liknande. Någon slutsats av detta går alltså inte att dra. Några sådana ärenden har jag inte haft att bedöma, men när de kommer, kommer jag att redovisa hur jag bedömer dem. De kommer att bedömas, som jag sagt här, i den anda som vi anser att vapenexportärendena bör behandlas, nämligen i en restriktiv anda. Till Sten Tolgfors och Agne Hansson vill jag säga följande om innebörden i restriktiviteten. Jag gav ett exempel på begreppet positivt förhandsbesked, som ju inte finns angivet specifikt i regelverket. När företagen ger sig in i marknadsföring i en del av världen där det finns instabilitet, där politiska förändringar inom stora regioner kan ske mycket snabbt och inflammerade konflikter lätt kan uppstå, tar de risker. Det måste företagen vara medvetna om. Det är viktigt att ha det klart för sig att det faktum att man inte har fått ett nej i ett skede till marknadsföring inte innebär att man kan påräkna ett positivt beslut. 85 % av vapenexporten går dess bättre till OECD-länder och länder som har en stor stabilitet och där företagen normalt rimligen kan se att sannolikheten för framtida konflikter inte är särskilt stor. Det är positivt att en så stor del av exporten går till länder med huvudsakligen stabilitet, men även där görs en bedömning från till fall. Det finns givetvis många företag som på så att säga marginalen vill marknadsföra i andra delar av världen. Då måste de räkna med att de inte kan påräkna ett ja enbart därför att de inte fått ett nej, en avrådan, i ett tidigt skede. Man tar risker om man vill satsa på export inom försvarsindustrin. Vårt regelverk utgår från att det i första hand är för det svenska försvarets behov som försvarsproduktion får förekomma. Det är därför som vi har en reglerad vapenexport. Sedan behövs det dessutom en viss annan vapenexport, men det får aldrig bli huvudsaken.
Fru talman! Jag skall vara ännu tydligare. Nej, Vänsterpartiet vill inte ha någon vapenexport till de aktuella länder som vi har talat om på det direkta omedelbara planet. Men därutöver vill vi att vapenexporten på sikt totalt skall upphöra. Vi vill dessutom att den svenska vapenproduktionen på sikt skall upphöra helt. Självklart vill vi därmed inte heller ha någon import av vapen till Sverige. Det vore att direkt motverka sina egna syften. Andra talare här har tagit upp frågan om att lagen har blivit mer restriktiv. Ja, det har jag klart för mig. Den går i rätt riktning, men från Vänsterpartiets synpunkt är det långt ifrån tillräckligt, för det finns alldeles för många luckor. Diskussionen om följdleveranser visar på detta. Jag tror på utrikeshandelsministerns försäkran om att nya leveranser inte är aktuella till de områden som vi har talat om. Det finns en rad andra konfliktområden där det också förekommer export, som Indien, Pakistan, Malaysia, Kina. Det finns många områden där jag skulle önska att man från regeringens sida över huvud taget inte talade om positiva förhandsbesked utan i stället mycket tydligt gav negativa förhandsbesked och talade om att det över huvud taget inte inom överskådlig tid är påtänkt med export till dessa länder. Jag tycker inte att vi har fått svar på våra frågor om följdleveranser, inte ens när det gäller de speciella konfliktområdena Indonesien, Turkiet eller Gulfstater som vi har nämnt. Där tycks följdleveranserna kunna få pågå hur länge som helst. Agne Hansson, och likaså Sten Tolgfors, tog upp frågan om den ökade oro som finns på de orter som har vapenproduktion i dag. Jag förstår självklart den oro som människor som är beroende för sitt arbete av vapenproduktionen känner om den skall läggas ned. Det får stora konsekvenser, Sten Tolgfros. Vänsterpartiet tror inte för ett ögonblick på att det går att göra på en kort tid. Det tar lång tid med en omställning, men självklart är det möjligt. Det är möjligt att ersätta produktionen med civil produktion, som människor har glädje av i stället för att användas för att förstöra livet för andra människor. Oron på de här orterna skall ställas i relation till den befogade oro för att förlora livet som människor i Indonesien eller Turkiet som kämpar för mänskliga rättigheter i dag faktiskt utsätts för med hjälp av svenska vapen.

Fru talman! Självfallet kan inte försvarsindustrin räkna med att affärer med krigsmateriel är något givet. Jag är helt överens med Mats Hellström på den punkten. Men svaret på mitt tidigare inlägg innebär en klar bekräftelse på mina farhågor. Det noterar jag. Det är bra att det är utsagt, för det rensar diskussionen och ger en klarare utgångspunkt för den fortsatta diskussionen.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad det är för farhågor som Jennehag har. Jag har ju tidigare sagt till Eva Zetterberg, och jag säger det igen, att det inte går att dra vare sig positiva eller negativa slutsatser av vad jag har sagt om följdleveranser. Jag drar inga slutsatser om dessa, utan varje följdleverans som blir aktuell kommer att bedömas på sina egna meriter i den situation, det land och den typ av materiel som det kommer att handla om. Det är så det skall bedömas. Därför går det inte att ha vare sig farhågor eller förhoppningar, utan när frågorna hamnar på mitt bord kommer jag att i varje enskilt fall försöka göra en så grannlaga bedömning som jag kan. Det går alltså inte, och det skall inte gå, att i en interpellationsdebatt dra slutsatser när det gäller ärenden som man ännu inte haft att behandla.

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat civilministern på vilket sätt hon avser att verka för en förstärkt tillämpning av subsidiaritetsprincipen inom EU samt därmed en ökad decentralisering inom Sverige. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande.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 För att ge vägledning för subsidiaritetsprincipens tillämpning beslöt Europeiska rådet i Edinburgh år 1992 att utfärda vissa riktlinjer. Ambitionen är att begränsa det gemensamma beslutsfattandet till frågor som är gränsöverskridande till sin karaktär eller som inte bör hanteras på nationell nivå. Subsidiaritetsprincipens tillämpning måste, enligt min mening, analyseras sakområde för sakområde. Vissa områden lämpar sig mer än andra för gemensamma regler. Som exempel kan nämnas den fria rörligheten och miljöområdet. För ett land som Sverige som värnar om miljön kan gemensamma regler vara en styrka gentemot länder som av ekonomiska eller andra skäl önskar bevara sin nationella handlingsfrihet. EU:s subsidiaritetsprincip reglerar inte medlemsländernas inre förhållanden. Den är alltså inte tilllämplig när det gäller fördelningen av uppgifter mellan staten, landstingen och kommunerna i Sverige. I många frågor som statsmakterna hanterar är det däremot motiverat att i subsidiaritetsprincipens anda eftersträva att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. I själva verket är det så, att den svenska kommunala självstyrelsen med dess långvariga traditioner har främjat decentralisering och lokala beslut. Därför kan, enligt min uppfattning, den svenska modellen tjäna som inspiration för hur subsidiaritetsprincipen kan tillämpas i medlemsländerna. Sveriges agerande i EU bör syfta till att åstadkomma gemensamma beslut som förbättrar medborgarnas levnadsvillkor men motverka gemenskapsbeslut på områden som bättre lämpar sig för nationellt eller lokalt självbestämmande. En sådan strävan kan ses som ett uttryck för subsidiaritetsprincipens allmänna anda, och jag är självfallet beredd att verka för att principen tillämpas när det är lämpligt. Sveriges representanter kommer att få sådana instruktioner eller politiska mandat.
Fru talman! Jag vill tacka utrikeshandelsministern för svaret. Interpellationen ställdes ursprungligen till civilminister Marita Ulvskog, men det är möjligt att hon har satts litet i karantän för att begrunda den senaste tidens händelse. Det beslut som svenska folket har fattat är ju ett historiskt beslut. Makten har flyttat utomlands till följd av att internationaliseringen har gått så långt i världen som vi är en del av. Genom EU medlemskapet kan vi ju åter erövra möjligheten att påverka de beslut som annars bara skulle fattas utomlands. Därför har både Mats Hellström och jag arbetat väldigt hårt för att Sverige verkligen skulle bli medlem i EU. Men vi flyttar ju inte in i ett färdigbyggt hus, utan vi kommer att medverka i ett husbygge. Då är frågan hur vi vill att detta europeiska hus skall se ut. Många är oroliga för ett stort och väldigt unionsbygge, långt ovanför de vanliga medborgarnas huvuden. Vad jag menar är att vi tvärtom skall bygga det europeiska huset så att besluten kommer så nära medborgarna som möjligt, för att säga det enkelt: Inte ett beslut skall flytta i onödan till Bryssel. Principen subisidiaritet skall inte bara bli något luftigt och fluffigt löfte, dvs. att vi använder oss av ett ord som inte har något riktigt konkret innehåll. Problemet är att Mats Hellström i interpellationssvaret inte heller ger några konkreta besked, utan beskeden är t.ex. att "subsidiaritetsprincipens tillämpning skall analyseras sakområde för sakområde" eller att "vissa områden lämpar sig mer än andra för gemensamma regler". Det är allvarligt att det inte finns några besked, därför att vi skall ju 1996 vara med och omarbeta EU:s grundlagar. Det är ju då vi skall vara med och göra ritningarna för detta husbygge. Jag tror att ritningarna måste göras om en del för att det skall bli ännu tydligare att besluten skall ligga så nära medborgarna som möjligt. Då måste vi i Sverige formulera ståndpunkter för att förstärka det som också brukar kallas närhetsprincipen, så att vi kan öka demokratin och insynen. Det är viktigt att Sverige gör det snart och inte väntar för länge och att vi ser till att göra detta gemensamt i Sverige, för jag tror att det är värdefullt att vi som svenskar tillsammans bidrar med någonting i Europa. Först då kan vi se till att EU växer på bredden och inte på höjden. Jag vill beskriva några idéer som jag tror är riktiga. För det första måste det ännu tydligare slås fast att besluten skall fattas på så låg nivå som möjligt. Subsidiaritetsprincipen måste bli än mer tydligt inskriven i fördragen. Då behöver fördragen, dvs. EU:s grundlagar, få sådana tillägg att de tydligt slår vakt om medlemsländernas särdrag och uttryckligen säger att gemensamma beslut bara får fattas i frågor som medlemsländerna uttryckligen delegerar till EU. Det skulle stärka medlemsländernas ställning i sådana här s.k. kompetensstrider på EU-nivå. För det andra menar jag att EU inte skall fatta några beslut som strider mot nationellt garanterade frioch rättigheter. Fördragen borde förändras också på den punkten så att detta blir tydligt inskrivet. För det tredje är det viktigt att öka öppenheten inom EU. Vi har själva från svensk sida sagt att vi kommer att verka för detta genom att helt enkelt vara öppna och offentliggöra sådant som inte annars skulle offentliggöras. Men vi bör också verka för att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten skrivs in i EU:s fördrag. För det fjärde skulle jag vilja stärka miljögarantin i EU. Den måste betyda att ett land skall få behålla eller få gå före och införa strängare miljöregler än andra länder. Detta borde också ännu tydligare skrivas in i fördragen. Samtidigt måste vi mycket kraftfullt decentralisera här hemma i Sverige. Det är också ett område där jag saknar besked från utrikeshandelsministern. Vi har ju all möjlighet att flytta makt från staten till regionerna. Utrikeshandelsministern säger att detta inte regleras av EU:s subsidiaritetsprincip, och det är ju bra. Men den svenska regeringen kan ta initiativ, och här i riksdagen kan vi fatta sådana beslut. Vi kan stärka det kommunala självstyret och verka för att göra det mer möjligt att dela stora kommuner. Jag tror själv att det skulle vara bra för Sverige och för det kommunala självstyret om vi fick ett hundratal nya kommuner. När vi diskuterar de svenska grundlagarna skulle vi kunna se till att nya områden inte kan flyttas till gemensamma beslut i Bryssel utan att de först har föregåtts av folkomröstning här hemma i Sverige. Då vet vi att bygget på det europeiska huset aldrig kan rusa vidare utan att också ritningarna har godkänts av folket. Vi har en rad möjligheter, men frågan återstår: Skall Sverige ta konkreta initiativ till att förstärka tillämpningen av subsidiaritetsprincipen inom EU?
Fru talman! Först vill jag säga till Andreas Carlgren att slängen i början av hans anförande var tämligen onödig. Jag var här för ett par veckor sedan för att besvara interpellationen. Då var Andreas Carlgren inte här. Det är fullt acceptabelt. Jag besvarade då ett antal andra interpellationer från centerpartister. Men att frågan har skjutits upp till efter folkomröstningen beror faktiskt på interpellanten, inte på regeringen. Så det var litet onödigt med den där slängen. Det finns i vart fall två synsätt på subsidiaritetsprincipen. Jag tror att vi delar det ena synsättet, men jag är inte riktigt säker. Det bör vara en allmän riktlinje för ett pragmatiskt förhållningssätt att beslut inte skall fattas onödigt högt upp i systemet. Tvärtom bör besluten föras ner. Ett exempel på att man arbetar i den riktningen är den kommissionsrapport som kom för drygt ett halvår sedan, i slutet av förra året. Man föreslår att 158 förslag till rättsakter skall dras tillbaka. Man har gjort en inventering av 30 år gamla akter för att se om det verkligen är nödvändigt att fatta beslut så högt upp i systemet och om det inte går att decentralisera besluten. Det är ett väldigt klokt och allmänt riktmärke för hur man skall hantera frågor, tycker jag. Det finns ett annat synsätt, och det förutsätts också inom EU. Det går ut på att subsidiaritetsprincipen skall ha en legal funktion, dvs. att man med hänvisning till subsidiaritetsprincipen skall kunna föra upp mål till EG-domstolen. Det är en mer problematisk fråga som då också rymmer politiska bedömningar. Frågan om huruvida en minimiregel för miljön skall beslutas lokalt eller av EU är en ren politisk fråga. Det finns även fördelningspolitiska frågor där lokalt beslutsfattande kan innebära att de som har det bra ställt aldrig behöver göra uppoffringar. Fördelningspolitik handlar ju i någon mening om omfördelning av centrala beslut. Om vi har en legalistisk tolkning, skall vi då överlåta till domstolen att göra de politiska ställningstagandena när det gäller vad som är fördelningspolitiskt riktigt? Det anser inte jag, och jag tror inte heller att Andreas Carlgren anser det. Men det finns också det synsättet representerat. I det sammanhanget tyckte jag att Andreas Carlgren var litet oklar just när det gällde miljön. Jag vill ställa frågan till Andreas Carlgren: Anser Andreas Carlgren att subsidiaritetsprincipen bör gälla beträffande miljöfrågorna när det gäller miniminivåer? Jag anser inte det. Jag anser att det är viktigt att alla länder lyfter sina miljöregler, och det kräver gemensamma beslut. Men vi vet att det finns de - i vart fall inom vissa grupper i Storbritannien inom EU - som skulle önska att det inte vore så. Andreas Carlgren gick igenom ett antal förslag. Ett och kanske flera av förslagen tyckte jag lät intressanta. Några av förslagen är jag tveksam till mot bakgrund att jag inte vill ha en legalistisk syn på subsidiaritetsprincipen. Det är naturligtvis viktigt att bättre förankra fri och rättigheterna i EU-systemet. Det är frågor som jag tror kommer att spela en stor roll vid 1996 års regeringskonferens. Det är bra att Andreas Carlgren framställde den här interpellationen. Vi har nu gott om tid att diskutera frågan i Sverige inför 1996 års regeringskonferens. De frågor som Andreas Carlgren av goda skäl har tagit upp är ju sådana som då skall diskuteras. Vår planering - jag utgår ifrån att det också är andra länders planering - är att Sverige någon gång under hösten 1995 bör ha sina positioner klara. Det är möjligt att det kan bli aktuellt tidigare. Men den arbetsgrupp som formellt skall sätta i gång arbetet kommer att börja arbeta först i juni nästa år, om jag har förstått saken rätt. Det innebär att vi i Sverige har gott om tid att diskutera dessa frågor. Det är viktigt att det finns en öppenhet mellan partierna och att vi i regeringen lyssnar på riksdagens partier. Jag kommer senare i dag att träffa riksdagens EU-delegation, och då kommer jag att säga ungefär samma sak. Det är viktigt att partierna nu tar tid på sig och tänker igenom vilka förslag som man anser vara angelägna att debattera med andra länder i EU om för att man skall kunna åstadkomma koalitioner så att vi får ett genomslag. Vi från regeringen vill alltså ha en öppenhet i förhållande till riksdagen. Vi kommer verkligen att lyssna till partiernas ståndpunkter. Jag kommer sedermera att läsa igenom också Andreas Carlgrens inlägg här och ta del av hans förslag. Vi har tid på oss att under den fria debatten lyssna till såväl företrädare för dem som har velat tillstyrka ett EU-medlemskap som företrädare för dem som har sagt nej till EU. Detsamma gäller riksdagens partier.

Fru talman! Jag vill först säga att slängen var politisk och ingenting annat. Jag trodde att det fanns något skäl till att det var utrikeshandelsministern och inte civilministern som svarade på en interpellation som naturligen kunde ha legat på civilministern. Är det så att jag har missat att utrikeshandelsministern var här för att svara på min interpellation, ber jag självfallet gärna om ursäkt. Men jag hade inte blivit informerad. När det gäller frågan om miljön är det inte alls min tanke att vi skall låta domstolen avgöra när miljöfrågor skall avgöras på en gemensam nivå. Vad jag vill är att vi politiskt skall se till att stärka vår möjlighet att gå före på miljöområdet. Det är bra och viktigt om vi kan höja EU:s miljöribba, men vi skall inte bli hindrade att gå vidare på egen hand. Då uppnår vi målet att vara föredömen inom unionen. Jag har inte trott på dem som vill göra Sverige till ett föredöme utanför unionen. Då skulle ju våra möjligheter att samspela med dem som vi vill vara föredöme för minska. En tanke - det kan säkert finnas fler - återfinns i art. 100 a 3 i Romfördraget, där det sägs: "Kommissionen skall i sina förslag - om hälsa, säkerhet och miljö samt konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå." Man skulle också kunna tillägga: " - samt utforma förslagen så att de inte hindrar någon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder." Det skulle ge Sverige och andra länder som är progressiva på miljöområdet en starkare ställning. Det andra jag vill ta upp är principen om suveräniteten och demokratin, som finns beskriven i den ganska tjocka utredningen som togs fram innan medlemskapet var beslutat. Där står det på litet torr och tråkig utredningssvenska: " - Romfördraget i stor utsträckning, i motsats till subsidiaritetsprincipen, kan sägas handla om att utveckla gemenskapskompetensen i endast en riktning, nämligen fördjupning." Om man talar vanlig svenska betyder det att grundlagarna i EU är sådana att det är lättast eller bara möjligt att flytta beslut uppåt, inte neråt. Jag tycker att det är bra att Mats Hellström säger att regeringen vill vara öppen, men ni borde också ge en politisk signal. Frågan kvarstår alltså: Vill ni när EU:s grundlagar skall göras om 1996 också ta initiativ? I så fall är det dags formulera de svenska initiativen här i Sverige. Vidare: Vill ni ta initiativ här hemma för att decentralisera makt och beslut i Sverige? Såvitt jag har hört har Mats Hellström inte alls besvarat den frågan.
Fru talman! Jag är egentligen här för att delta i nästa interpellationsdebatt, men när jag kommer in i kammaren och hör den här intressanta diskussionen mellan Socialdemokraternas och Centerpartiets företrädare om subsidiaritetsprincipen kan jag inte avhålla mig från att göra ett kort inlägg. Subsidiaritetsprincipen är ju en kristdemokratisk grundpelare. Den har antagits av de kristdemokratiska partierna i Europa, och de finns också i Europaparlamentet. Den har förstärkts mycket kraftfullt i Maastrichtfördraget. Det gäller att arbeta vidare med detta. För att klargöra en del missuppfattningar om vad subsidiaritet är skulle jag vilja läsa några korta rader i principprogrammet där man oerhört starkt betonar värdet av subsidiaritet och att man skall driva detta. Det står där: "Med subsidiaritet menas att makt och ansvar skall utövas på den nivå som bäst uppfyller kraven på solidaritet, effektivitet och medborgarinflytande. Uppgifter som kan utföras på en lägre nivå får inte överlåtas på en högre, men subsidiaritet innebär också att den högre nivån hjälper den lägre när uppgifterna skall fullgöras." Det är den här dubbla betydelsen som är viktig att poängtera. Man kan egentligen inte försöka översätta detta till närhetsprincip, som Andreas Carlgren gör. Det finns egentligen inget motsvarande svenskt ord för subsidiaritet. Det är viktigt att ha med båda dessa delar och inte bara betona det lokala beslutsfattandet. Det finns också tillfällen då vi har att fatta beslut på en högre nivå, men vi skall vara stödjande för den lägre nivån. Andreas Carlgren var också inne på en annan punkt när han talade om de mänskliga rättigheterna och respekten för dem. Det ligger i själva principen. Så här står det: "Denna princip bygger på kravet att utformningen av samhället skall äga rum i frihet. Den offentliga makten måste alltså respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och erkänna de sociala gruppernas autonomi." Respekten för de mänskliga rättigheterna ligger också i själva principen. Vi får inte begränsa principen till decentraliseringsfrågor eller närhetsfrågor. Den innehåller så mycket mer. Jag hoppas att vi kommer att få en omfattande svensk debatt kring detta med subsidiaritet så att vi verkligen förstår innebörden av det. Jag inser att det kommer att ta flera år, men principen har så mycket i sin kärna. Det diskuteras ju också vad detta innebär för de internationella relationerna och för konventioner och sammanslutningar. Då står det så här, och det är målet för EPP som kristdemokraterna heter i Europaparlamentet: "I enlighet med subsidiaritetsprincipen har EPP som mål att skapa respektive stärka redan existerande mellanstatliga och internationella konventioner och sammanslutningar, som tillsammans kan hitta lösningar på de aktuella problemen. - Subsidiariteten ökar dessutom medvetandet om nödvändigheten av ett äkta internationellt samarbete som bör leda till en allt mer samordnad förvaltning av världssamfundet och mänsklighetens gemensamma arv." Den här principen är egentligen oerhört maktpåliggande. Jag tycker att den vidgningen av debatten är väsentlig.
Fru talman! När det gäller protokollsfrågan vill jag säga till Andreas Carlgren att det inte behöver vara någon politisk släng heller. Det är ganska naturligt att jag besvarar den här typen av interpellationer eftersom jag har ansvaret för EU-samordningen i regeringen. Andreas Carlgren behöver inte dra några speciella politiska slutsatser av detta. Det är riktigt att Romtraktaten på många punkter skiljer sig från Andreas Carlgrens tolkning av subsidiaritetsprincipen. Romtraktaten uttrycker målet om ett allt tätare förbund. "Ever closer union" heter det på engelska, jag vet inte vad den bästa svenska översättningen är. Tyvärr har vi ju översatt den engelska ordet "union" med union på svenska, vilket jag inte tycker är någon bra översättning. Det har vi debatterat förut i kammaren. Jag tycker att förbund är en naturligare svensk översättning, men nu är det ju som det är. Detta "ever closer union" eller detta allt fastare förbund är en politisk målsättning om gemenskap. Samtidigt byggdes väl Romtraktaten, som är hela EG:s historia, på mångfald. Det är det som också gör EG spännande. Det är ett av de få försöken i modern historia till ett fast samarbete som bygger på att man respekterar mångfalden. Om EU inte hade klarat den ambitionen hade EU förmodligen spruckit för länge sedan. Det tror jag att vi är överens om. Dan Ericssons inlägg visar att det finns skäl att varna för att bygga alltför mycket på subsidiaritetsprincipen i en svensk positionsbestämning. Jag sade att jag tycker att den skall tolkas på en allmänt sätt som pragmatism, enkelhet och liknande. Dan Ericssons inlägg är alldeles korrekt. Det är inte en närhetsprincip eller decentraliseringsprincip, utan det är en princip som kommer ur katolskt tänkande, om jag har förstått det rätt. Den bygger på att det är decentralisering på låg nivå så länge det fungerar, sedan har nivån ovanför ett ansvar. Det kan t.ex. gälla socialpolitiken. Om familjen inte fungerar har nivån ovanför, t.ex. kommunala myndigheter eller kyrkor, ett ansvar. Det är en del av subsidiaritetsprincipen som inte alls berörs i Andreas Carlgrens interpellation. Det har blivit så att man i många länder talar om subsidiaritetsprincipen ungefär som Andreas Carlgren och jag har gjort här. Det är i och för sig inget konstigt med det. Dan Ericssons intressanta inlägg visar att det inte finns skäl att hårdrida på det här begreppet. Vi kan göra de tolkningar som vi anser är viktiga för svensk del. Den svenska fördelningen av kompetens mellan stat, kommuner, län och landsting berörs inte av subsidiaritetsprincipen. Därför har jag av naturliga skäl inte tagit upp den i interpellationssvaret. I EU betyder regioner ofta mer än här. De tar fler egna initiativ än vad vi kanske är vana vid i vårt nationalstatssystem. Jag tror att det kommer att bli så också i Sverige, och även mellan Sverige och andra nordiska länder. EU uppmanar ju också till ett gränsregionalt samarbete. Man har särskilda fonder med pengar för detta. Jag tror nog att det kommer att bli så att regioner kommer att ta fler egna initiativ, och det är säkert en positiv utveckling. Jag hoppas att det inte kommer att gå ut över kommunernas lokala självstyre. Jag tror att Andreas Carlgren och jag är överens om det.
Fru talman! Avsikten med mina frågor har inte varit att vi skall ge oss in på juridiska spetsfundigheter och tolkningsdiskussioner om vad subsidiaritetsprincipen betyder. Min poäng ligger i att i och med att den finns inskriven i det som vi enkelt kan kalla EU:s grundlagar har vi en möjlighet att se till att det husbygge som Sverige nu kommer att vara med om inte blir ett jättelikt unionsbygge på höjden. Vi bör tvärtom utnyttja och förstärka möjligheterna att även flytta beslut neråt. Det var därför jag frågade om regeringen hade några idéer. Jag får det intrycket att de inte finns ännu. Det är bra att det finns en öppenhet att ta emot idéer från andra. Vi i Centern ställer gärna upp och ger dessa idéer eftersom vi sedan gammalt har drivit decentraliseringsfrågorna. Detta blir en variant av debatten som har varit inför folkomröstningen om att moderaterna vill in och skapa moderaternas EU och socialdemokraterna vill skapa socialdemokraternas EU. Nu får vi höra av Dan Ericsson att det egentligen är kds EU eftersom det är en kristdemokratisk princip. Jag har i andra lärda sammanhang hört att man kan koppla detta tillbaka till Aristoteles, till Thomas av Aquino på 1200-talet och till den protestantiske filosofen Althusius på 1500-talet och 1600-talet. Det är många som vill vara med och dela på äran av subsidiaritetsprincipen. Själv är jag litet mer praktisk. Jag vill helt enkelt få fram en svensk hållning - och inte bara en partipolitisk hållning - där vi säger att vi som svenskar vill göra något i Europa och även gärna vill vara med och ändra på ritningarna till husbygget och se till att det blir annorlunda så att vi får ner besluten närmare medborgarna. Då skall inga beslut i onödan flyttas till Bryssel. Däremot skall vi se till att länderna blir så sammanflätade med varandra att unionen inte enkelt kan falla isär. Det är mycket viktigt. Då kan unionen växa på bredden och inte på höjden. Då blir den en del i visionen av ett skapande av ett decentraliserat Europa, ett Europa där vi lever i fred och där besluten fattas nära människorna. Jag har i den här debatten gett några idéer för hur det skall vara möjligt. Jag hoppas att regeringen tar vara på möjligheten att göra detta till gemensamma svenska ståndpunkter. Då kan även vi få ett stort inflytande på hur bygget i Europa skall gå vidare.
Fru talman! Det är inget fel på att Andreas Carlgren hänvisar till Thomas av Aquino. Vi kanske skulle göra det mer här i riksdagen, vad vet jag. När det gäller frågan om hur man skall definiera våra mål för subsidiaritetsprincipen innebär det inlägg Andreas Carlgren gör att han sätter fingret på oklarheten. Han säger att vi inte i onödan skall skicka beslut till Bryssel. Det kan vi alla instämma i. Men vad är "i onödan"? Det är här som det partipolitiska, som Andreas Carlgren nyligen avvisade, kommer in. Vi kommer att ha olika uppfattningar om vad som är i onödan och onödigt, t.ex. när det gäller fördelningspolitiken. En sådan debatt förs ju i dag exempelvis mellan olika grupperingar i Europaparlamentet. Det är bra att de politiska uppfattningarna om fördelningspolitik debatteras. När det gäller vad som måste omfördelas är det centrala beslut. När det krävs att alla länder måste lyfta sig är det också centrala beslut. Där kommer vi att ha olika meningar. Det har man i dag när det gäller miljöpolitiken mellan de konservativa i Storbritannien och de flesta andra. Det är inget fel i det. Det är tvärtom så, hoppas jag, som den europeiska unionen skall fungera, med ett något så när vitalt politiskt liv. Men jag är överens med Andreas Carlgren om att när det gäller ramen och regelverket är det bra om vi i Sverige kan komma fram till en gemensam uppfattning. Andreas Carlgren sade i sitt sista inlägg att man inte i onödan skall bygga alltför höga hus. Det är ganska många i det här landet som har samma uppfattning. Men låt oss ta det år som ligger framför oss för att mer i detalj ordentligt diskutera och ge möjligheter för olika grupper att komma till tals, så att vi kanske någon gång nästa höst kan formulera den svenska positionen i dessa frågor.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig om Sverige kan ge ekologiskt katastrofbistånd till Ryssland för sanering av oljeutsläppet vid Usinsk. Han undrar vidare om vi är beredda att erbjuda dels expertis på skadebedömning och oljesanering, dels ekologisk expertis för att utvärdera de långsiktiga miljöeffekterna av oljekatastrofen. Jag önskar att jag hade kunnat svara ja på den frågan, men verkligheten är komplicerad. De stora utsläppen av olja drabbar inte bara befolkningen utan är också ett allvarligt hot mot det ekologiskt sårbara området i Komi-republiken. Om Ryssland inte lyckas med att sanera det enorma oljespillet finns det en uppenbar och allvarlig risk för att oljan kommer att föras vidare till det känsliga arktiska ishavet. Trots dumpning av stora mängder radioaktivt och miljöfarligt avfall, är detta hav fortfarande ett rent och fiskrikt hav. De ekologiska skador som följer på de senaste oljeutsläppen och än mer de potentiella riskerna i Barentsområdet är inte endast en rysk angelägenhet. Konsekvenserna av oljeutsläppen berör även i hög grad grannländerna runt Arktis, och däribland Sverige. Reformpolitiken i Ryssland har skapat en möjlighet att komma bort från det resursslöseri och den miljöförstöring som karakteriserade planekonomin. Dessvärre har Ryssland efter snart tre år av reformer inte kommit så långt på vägen mot en miljömässigt hållbar energiförsörjning, vilket utsläppet i Usinsk visar. Oljeindustrin saknar tillräckliga resurser för underhåll av utrustning, för utvinning och distribution av olja. Utrustningen lämnades i ett förfärande dåligt skick av den kollapsande planekonomin. Huvudanledningen till att resurser för underhåll saknas är att energipriserna fortfarande är reglerade. Ryssland har tyvärr tackat nej till erbjudanden från flera länder om internationell hjälp, vilket är att beklaga. Bl.a. USA och Kanada har begärt att få sända oberoende expertis till området. Sverige har varit i fortlöpande kontakt med FN:s organ för katastrofhjälp, Joint ENEP/DHA Environment Unit, som är det organ som samordnar internationella miljöskyddsinsatser. Om Ryssland skulle be om hjälp kommer DHA att sända en grupp experter till området. Hittills har Ryssland inte heller tagit fasta på EU:s erbjudande att sända en grupp på tre personer - varav en svensk - för att bedöma katastrofens omfattning. Frågan om experthjälp har också diskuterats inom ramen för den s.k. Rovaniemiprocessen, Arctic Environment Protection Strategy, som är den grupp av miljöministrar från de åtta arktiska staterna som bildades år 1991. En utvärdering kan beräknas ske inom ramen för arbetsgruppen för förebyggande av, beredskap mot och insatser vid olyckor. Sverige har där ordförandeskapet. Från rysk sida har man svarat att man har tillräcklig inhemsk kvalificerad teknisk expertis och personella resurser. En rysk regeringskommission med bl.a. representanter från miljö pch katastrofministeriet har kartlagt utsläppens omfattning och de ekologiska konsekvenserna av oljespillet. Upprensningsarbete av vattendrag och land pågår. Reparationen av oljeledningen beräknas vara klar den 1 december 1994. Från rysk sida varierar uppgifterna om oljespillets omfattning. Enligt en uppgift är oljeutsläppet 14 033 ton, och enligt en annan 60 000 ton. Det är viktigt att de ryska myndigheterna ger tillförlitlig information och visar största möjliga öppenhet både i fråga om katastrofens omfattning och dess konsekvenser på miljön. Skulle Ryssland begära hjälp med saneringen eller uttrycka en önskan om att få assistans av utländsk expertis för att bedöma skadorna och miljöeffekterna är Sverige självfallet berett att undersöka förutsättningar för att bidra med sådan hjälp. Sverige kommer naturligtvis också att följa upp händelsen i det internationella samarbetet, bl.a. inom arbetet till skydd för
Fru talman! Jag vill börja med att tacka biståndsministern för svaret. Bakgrunden till interpellationen är den miljökatastrof som nu inträffar på grund av oljeutsläppen i Den förra regeringen arbetade bl.a. med miljöbistånd till våra östliga grannar. Just denna händelse är ett exempel på situationer då det vore helt naturligt för Sverige att göra en insats, inte minst med tanke på den höga kompetens som finns, för att lindra den typ av skador sker vid ett oljeutsläpp. Det är därför intressant att se vilken vikt den nya regeringen fäster vid den här typen av insatser. Dess värre får jag här nu intrycket att biståndsministern inte har dessa frågor särskilt högt på sin agenda. Tyvärr får jag inte heller något egentligt svar på min fråga om biståndsministern ämnar erbjuda Ryssland ekologiskt katastrofbistånd. Nu sade Pierre Schori här visserligen att han önskade att han hade kunnat svara ja på den frågan. Men i verkligheten ges inget svar. I stället får jag en beskrivning av problemen och riskerna i samband med oljekatastrofen. Av svaret framgår att konsekvenserna av oljeutsläppen i hög grad berör grannländerna runt Arktis. Desto mer anmärkningsvärt är det då att Sverige inte tagit kontakt och erbjudit Ryssland ett ekologiskt katastrofbistånd. Så måste jag läsa svaret, och det bekräftades också nu av ministern. Andra länder har erbjudit hjälp, men inte Sverige. Det är väl inte bara när det gäller ubåtar, eller den typen av frågor, som man kan begära bilaterala överläggningar med Ryssland, Pierre Schori? När en miljökatastrof nu inträffar i vår närhet - en katastrof som enligt svaret i hög grad berör också vårt närområde - måste man väl reagera och agera? Varför denna brist på handling? Att USA och Kanada enligt frågesvaret inte kommit till kan ha sin förklaring. Men det är kanske annorlunda med Sverige. Dessutom berör ju detta oss i hög grad. Jag tycker att hela svaret på min interpellation andas passivitet. Har man exempelvis från svensk sida tagit några initiativ för att få det s.k. Barentsrådet att diskutera den här frågan? Rådet består av Ryssland och de nordiska länderna. Även EU finns med i bilden. Att frågan om experthjälp har diskuterats i Rovaniemiprocessen är väl bra. Men leder det till praktisk handling? Att en utvärdering av olyckan, som det heter, kan beräknas ske i processens särskilda olycksfallsgrupp är också intressant. Men det leder inte heller till någon praktisk handling nu när olyckan pågår. Av svaret framgår också de osäkra uppgifter som finns om omfattningen av oljeutsläppet. Det nämns några siffror. Det finns också andra uppgifter som pekar på att det kan handla om 300 000 ton olja. Då räcker det inte med att notera vikten av att de ryska myndigheterna visar öppenhet och, som Pierre Schori nu sade, visar största möjliga öppenhet. Vad är det som skulle vara svårt att få fram i det här sammanhanget? Är det några andra saker som gör att man inte vill ha öppenhet? Det handlar faktiskt om att ställa krav. Nej, Pierre Schori, det blir bakläxa på det här, som jag ser det. Jag hoppas att ministern nu går hem och aktiverar sig i den här frågan. Det är regeringens ansvar att ta initiativ när ekologiska katastrofer inträffar i vår närhet. Det krävs faktiskt politiskt ledarskap också i dessa frågor. Än så länge saknas det från regeringens sida.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir förbluffad över den här reaktionen. Det vittnar kanske litet om bristande internationell erfarenhet, inte vet jag. Det jag har redovisat i mitt svar är att Ryssland även i den här frågan vill ge intryck av att man fortfarande är en stormakt. Man behöver inte internationell hjälp. Man behöver inte internationella råd. Man vill inte ens ha insyn utifrån. Jag tycker detta är att beklaga, och det sade jag också. Jag understryker mycket tydligt att det här inte bara är en fråga för Ryssland. Den har att göra med vår gemensamma säkerhet. Men vi kan inte slå oss in i deras beslutanderum. Det vi kan säga från riksdagens och från regeringens sida är att vi beklagar den här slutenheten, bristen på offentlig redovisning. Nu har de sagt i de samtal och de kontakter vi har haft - Dan Eriksson har fel, vi har inte legat på latsidan - att man kommer att avsluta sina egna undersökningar per den 1 januari. Först då är de beredda att svara på de enträgna frågorna från omvärlden, bl.a. från Sverige om de skulle behöva och vilja ha internationell hjälp. För det första är realiteten att den här katastrofen, som påverkar den gemensamma säkerheten, angår oss alla. För det andra är det att djupt beklaga att ryssarna inte visar öppenhet här. För det tredje är Sverige berett att ha stor handlingsberedskap och god expertis för att gripa in med en gång när ryssarna ger tillstånd. Men vi kan inte tvinga oss på dem. Det borde också Dan Ericsson förstå. Vår beredskap är oerhört hög. Vår kapacitet är god. Vi vill göra en insats, för det angår oss också. Jag förstår inte varför Dan Ericsson försöker göra sak av den här historien.
Fru talman! Det kanske inte är så svårt att förstå varför man försöker göra sak av detta. Det gäller faktiskt att få till stånd insatser och att aktivera sig även när det gäller ekologiska katastrofer, speciellt när de sker i vår närhet. Pierre Schori säger att det kan bero på bristande internationell erfarenhet att jag nu ställer de här kraven. Men jag har bara stillsamt frågat om Sverige har erbjudit katastrofbistånd. Av svaret framgår att man inte har det. Då undrar jag på vilken nivå man har tagit kontakt. Varför kan inte ministern själv agera i den här frågan? Det klagas på den slutenhet som finns. Men då finns det väl anledning att verkligen diskutera på hög nivå varför man har den här slutenheten. Det är, som Pierre Schori säger, inte bara en fråga för Ryssland. Han förstärker nu vikten av den genom att betona den gemensamma säkerheten. Då finns det väl än större anledning att agera. Det vore intressant att få veta om det har utvecklats några fler aktiviteter. Jag tog upp frågan om detta har diskuterats i Barentsrådet, om det har tagits några svenska initiativ i det sammanhanget. Ryssland vill inte ha internationell hjälp och råd, säger Pierre Schori. Det är möjligt att man har den hållningen. Men detta var ju en fråga av så stor vikt, både ekologiskt och nu även säkerhetsmässigt. Då finns det väl anledning att från svensk sida reagera betydligt kraftfullare än man har gjort hittills.
Fru talman! Vi har reagerat från första stund då denna olycka ägde rum. Vi har tillsammans med arbetsgruppen inom EU varit på de ryska myndigheterna om detta. Så sent som i förrgår tackade Ryssland på nytt nej till att ta emot den hjälp som erbjöds från EU, där Sverige ingår som en part i arbetsgruppen. Vi har inte tid att vänta, Dan Ericsson, på att sammankalla Barentsrådet, där även Ryssland ingår. Vi måste agera snabbare. Vi har tillfälle att ta upp den här frågan direkt med den ryske utrikesministern när Lena Hjelm-Wallén besöker Moskva. Men under tiden är vi i daglig kontakt med Europeiska unionen och andra berörda stater, och naturligtvis med ryssarna, om att få en lösning på detta. Men vi kommer ingen vart om inte ryssarna själva går med på detta. Det är det som Dan Ericsson måste förstå. Vi måste bryta ned den vallen. Det pågår alla möjliga försök från alla håll, svenskt och internationellt, att få dem att försöka inse, som jag sade i mitt svar, att detta inte bara är en rysk angelägenhet.
Fru talman! Pierre Schori redovisar att man får besked gång på gång om att ryssarna inte är intresserade av insatser. Men ännu har jag inte hört någon redovisning av om man på Pierre Schoris nivå har tagit några initiativ. Vad jag förstår har det inte gjorts. Det hänvisas nu till att utrikesministern skall ta upp detta i samtal. Jag vet inte när de kommer att äga rum. Men detta är bråttom. Jag blir litet förvånad, inte minst med tanke på de ständiga angrepp som fanns i den här kammaren mot den förra regeringen för bristande initiativ beträffande miljön på det internationella området. I varje fråga, i stort sett, tyckte den dåvarande oppositionen att regeringen inte agerade, trots att man agerade i en rad frågor. Men nu, Pierre Schori, när ni själva har ansvaret och det sker en katastrof precis i vårt närområde handlar ni inte så som ni tidigare efterlyste av den förra regeringen i internationella frågor. Där tycker jag att det finns en stor diskrepans mellan det man säger i opposition och det man gör när man själv har fått regeringsmakten. Jag efterlyser återigen att Pierre Schori själv engagerar sig i den här frågan och tar upp detta med de ryska myndigheterna.
Fru talman! Nu börjar jag och publiken nog inse vad det här handlar om egentligen. Det handlar om att föra en retroaktiv valkampanj, att i bitterhet försöka ta poäng när det gäller en så stor fråga som en miljökatastrof, som berör oss alla. Jag har redovisat att den svenska regeringen, liksom hela den europeiska unionen, liksom Kanada och USA genom dagliga kontakter försöker påverka de ryska myndigheterna och den ryska regeringen att inse att detta inte bara är en rysk angelägenhet. Jag sade det i mitt svar. Jag beklagar detta. Jag tycker att president Jeltsin borde kunna visa omvärlden att den oerhörda katastrof som har skett, som är minst lika stor som Exxon Valdez i Alaska, är ett resultat av arvet från tidigare regimer och att man nu måste göra det yttersta med gemensamma ansträngningar för att lösa problemet. Tyvärr visar man denna omedgörlighet. Man vill inte ens tillåta utländsk insyn. Man har hittills sagt nej till internationell hjälp av den typ som Dan Ericsson efterlyser och som jag också har talat om i mitt svar. Vi är beredda. Så fort det kommer en sådan begäran trycker vi på knappen, och så är det klart. Jag behöver inte redovisa för Dan Ericsson de dagliga kontakter vi har med ryssarna. Vi kommer att fortsätta internationellt. Låt oss hålla oss till saken: Kampen för gemensam säkerhet och att bekämpa miljökatastrofer. För inte en valkampanj i efterhand! Det tycker jag frågan är för stor för.

Fru talman! Kenneth Kvist har frågat mig vad regeringen har för utgångspunkter, förslag och tidsplan för att snabbt få i gång byggandet i Stockholmsregionen och andra regioner där behoven av nya bostäder och annat byggande är överhängande. Bakgrunden till frågan är den kraftiga tillbakagång som byggandet drabbats av och som starkt bidragit till arbetslösheten. Den låga nivån på byggandet bäddar enligt interpellanten också för en svår bostadsbrist inom några få år. Regeringen delar uppfattningen att byggandet genom den tidigare borgerliga majoritetens politik har trängts tillbaka på ett sätt som ger starka farhågor för framtiden. Sverige är inte färdigbyggt, och vi kommer att behöva en stark och utvecklingskraftig byggsektor allt framgent. En förutsättning för att vi skall kunna upprätthålla och utveckla välfärden är att investeringarna ökar och att Sveriges produktionsförmåga höjs varaktigt. Investeringsuppgången måste åstadkommas i första hand inom näringslivet. Den nya socialdemokratiska regeringen har tidigare denna månad för riksdagen lagt fram en politik för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Där förordas att betydande resurser omfördelas för att öka byggandet: Halva byggkostnaden för näringslivets investeringar i mark och byggnader under tiden från november 1994 till maj 1996 föreslås få skrivas av direkt. Det sänker kraftigt kapitalkostnaderna under de inledande åren och beräknas leda till omkring 18 000 nya årsarbeten under nästa år. Sammanlagt drygt 4,7 miljarder kronor föreslås i ökat statligt stöd för att förbättra vägar, järnvägar, skolor och bostäder samt för investeringar i anläggningar och byggnader inom miljö och kulturområdet. Den stimulans det ökade statliga stödet ger inom dessa områden beräknas leda till ytterligare mer än Tillsammans leder dessa åtgärder således till att upp mot 50 000 nya byggarbeten och därtill knutna arbeten säkras under nästa år inom i första hand de orter och regioner där behoven av fortsatt bostadsbyggande och annat byggande framdeles kommer att vara störst. Regeringen har inte nu föreslagit något nytt tillfälligt stöd för att öka nybyggandet av bostäder. Det hänger samman med de långsiktiga svårigheterna att förränta nya bostäder under de förutsättningar som gäller i dag. Höga produktionskostnader, höga realräntor och ett instabilt subventionssystem med låg trovärdighet gör att problemen i dag i första hand handlar om hur de byggda bostäderna skall kunna användas av dem som behöver dem, och först därefter om hur vi skall få någon att bygga nytt. Vi kan inte - innan dessa frågor är lösta - som tidigare ge tillfälliga stimulanser för att öka bostadsbyggandet under lågkonjunktur. Det skulle nämligen redan på ganska kort sikt leda till att vi lämnade åt de boende att ensamma betala av arbetslöshetens kostnader. Det är inte rimligt. Vi måste snabbt diskutera de centrala målen för bostadspolitiken och hur bostadspolitikens instrument skall förnyas för att säkra den framtida välfärden i boendet. Bland det viktigaste är att de politiskt beslutade regler som styr boendet blir så hållbara och stabila att de olika aktörer som påverkar boendets villkor kan utgå från att dessa regler kommer att bestå. Det fanns tidigare en hög grad av samstämmighet om huvudlinjerna i bostadspolitiken mellan flertalet av de partier som nu ingår i riksdagen. Jag räknar med att denna samsyn nu skall uppstå på nytt och också kunna fördjupas i ljuset av de erfarenheter vi alla gjort av de senaste årens förändringar. Jag avser därför att inbjuda dessa partier att delta i detta arbete - som måste utföras skyndsamt - och kommer inom kort att återkomma till dem i frågan. För mig är det självklart att bostadspolitikens uppgift fortsatt är att trygga alla människors behov av en god bostad och en trevlig och trygg närmiljö. Vi vet alla att det kommer att bli nödvändigt att de boende själva bär en större del av kostnaderna än tidigare, men för bostadspolitiken är uppgiften att se till att kostnaderna fördelas rättvist, att finansiering och byggande sker på ett kostnadseffektivt sätt och att spekulativa inslag motverkas, så att vi får en reell valfrihet för alla och inte bara för de resursstarka - en valfrihet utan segregation. Det är detta som är statens ansvar. Kan vi lösa denna uppgift, kommer kommunerna att ha de instrument som är nödvändiga för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter inom bostadsförsörjningen. Men det finns ytterligare en nödvändig förutsättning - att den ekonomiska utveckligen åter går åt rätt håll. Viktigast av allt är att räntekostnaderna i bostadsbyggandet går ner. Det ställer krav på en hård - men rättvis - budgetpolitik, men också på byggare och långivare. Detta är för stunden regeringens viktigaste uppdrag. När förhållandena förbättras, är det i Stockholmsregionen och övriga tillväxtorter som de ekonomiska förutsättningarna för ett fortsatt bostadsbyggande först kommer att uppstå. Av mina kontakter med politikerna i dessa kommuner vet jag att de står redo att i det läget snabbt och effektivt ta vara på de nya förutsättningarna och se till att allt som kan byggas också blir byggt. Finns det då något ytterligare som regeringen kan göra för att underlätta genomförandet, kommer vi att vara mycket lyhörda för sådana önskemål.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Andersson för svaret på min interpellation. Uppgiften som står för en ny majoritet i riksdagen är att vända den utveckling som i grunden skapades av krisen men som accentuerades och förvärrades av den borgerliga regeringspolitiken. Under sin regeringsperiod lyckades de borgerliga försämra på snart sagt alla områden inom bostadspolitiken. De försämrade kommunernas möjligheter till god stadsplanering och de minskade bidragen till nyproduktion av bostäder, vilket ledde till det kraftigaste raset i byggandet sedan 30-talets kris. Resultatet har blivit en katastrofal nedgång i antalet byggnadsarbeten - en utslagning inom en viktig yrkeskår som kan komma att bli ett mycket allvarligt problem när byggkonjunkturerna åter vänder uppåt. Det här har också lett till att vi åter hotas av en akut bostadsbrist, inte minst i Stockholmsregionen. I statsrådets svar finns många positiva inslag. Jag är överens med honom om att vi måste skaffa hållbara regler inom boendet som kan ge en stabil grund för bostadspolitiken. Det finns också inslag i statsrådets svar som antyder, vilket vi säkert också skulle kunna vara överens om, att det skall bli en social bostadspolitik. Det finns positiva inslag även i den ekonomiska proposition som statsrådet hänvisar till, som ökar sysselsättningen något inom byggnadsområdet. Beräkningar som gjorts av byggfacket visar, något högt räknat, att ca 10 000 byggnadsarbetare kan få jobb genom dessa insatser och ytterligare knappt 30 000 personer i andra sektorer. Det är gott - men otillräckligt. Framför allt saknas där konkreta insatser för att på kort sikt öka bostadsbyggandet. Bostadssituationen i Stockholmsområdet - och det är ju framför allt den min interpellation handlar om - håller på att bli alltmer prekär. Vi är på väg mot en oroande gettoisering och ökad segregation. Men vi är också åter på väg mot en ny period av akut bostadsbrist. De lediga lägenheterna i Stockholms kommun utgör 0,9 % av bostadsbeståndet och 1,5 % i länet som helhet. Behovet brukar anges till 2 %, för att man skall klara normala omflyttningar som människor gör. Bostadsbristen är alltså redan här, och byggandet är katastrofalt lågt. Vi vet att bostadsbrist leder till ökade sociala klyftor. Den leder också till den ökande spekulation som vi, vilket framgår av interpellationssvaret, är överens om att bekämpa, och den leder till att tendenserna till segregation skärps. De mänskliga och sociala problem som kommer att öka härigenom åstadkommer oerhörda skador i livet för enskilda, för många familjer och också för samhället. Därför är det nödvändigt att ge bostadsbyggandet en extra stimulans i detta läge. Vi vet att bostadsbyggande är bra för ekonomin. Ett skapat byggjobb leder till tre ytterligare jobb. I en sektor som har en sådan positiv multiplikator, som det brukade heta tidigare i den nationalekonomiska litteraturen, finns det alltid en stor samhällsekonomisk vinst att hämta av investeringsstimulanser. Med en hög arbetslöshet till stora kostnader borde en satsning inom detta område vara självklar. Men regeringen tycks tveka. Tror ni inte längre på att bostadsbyggandet skapar arbete på ett sådant positivt sätt? Nybyggandet av bostäder har minskat och fortsätter att minska, inte minst i Stockholmsområdet. Där behövs ett tillfälligt stöd. I januari föreslog Socialdemokraterna ett 10-procentigt stöd till nyproduktion av bostäder. Vänsterpartiet ansåg då att det krävdes något mer, men skulle givetvis acceptera att Socialdemokraterna stod fast vid det förslag man då hade. Det finns alltså en majoritet för att genomföra ett ökat stöd till bostadsbyggandet och få fart på verksamheten. Verkligheten har ju inte förändrats. Fru talman! Jag tycker alltså att delar av statsrådets svar innehåller mycket positiva inslag när det gäller bostadspolitiken i allmänhet. Men jag tycker att den passivitet svaret trots detta andas när det gäller interpellationens kärnfråga - bostadsbyggandet i Stockholmsregionen - är något oroväckande. Jag nödgas tolka det så, att regeringen för dagen inte tycks ha några konkreta förslag för att snabbt få till stånd ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen och andra regioner där bostadsbrist hotar. Jag vill uppmana statsrådet att ta sig en ny funderare och återkomma med sådana förslag.
Fru talman! Kenneth Kvist och jag är överens om det mesta. Som gammal byggnadsarbetare vet jag vad det betyder för Sverige och för sysselsättningsaktiviteterna att man håller uppe byggandet. Det är därför regeringen lägger fram förslag om så vittgående stimulanser i den ekonomisk-politiska propositionen. Vi vill få i gång byggverksamheten när det gäller kulturområdet, miljöområdet och underhåll av vägar och järnvägar. Vi har också anslagit en och en halv miljard för ROT-insatser på lägenhetssidan. Regelverket håller nu på att skrivas. Bekymret när det gäller nyproduktion av bostäder är ju att ett vittgående investeringsbidrag enligt vår och även branschens bedömning inte skulle vara tillräckligt stimulerande för att bostadsbyggandet skulle sättas i gång. Det beror på de höga realräntor vi har i dag. Den enkla orsaken är att man inte kan räkna hem kalkylerna. Därmed har ingen råd att bo där. Jag delar Kenneth Kvists uppfattning om att det är nödvändigt att få i gång bostadsproduktionen. I år färdigställs endast 9 000 lägenheter. Det bästa medlet för detta är ett föra en ekonomisk politik som gör att räntorna kommer ned. Vi måste ha ned räntorna rätt rejält för att få i gång bostadsbyggandet. Under den tid det tar måste vi övervintra med stimulanser av Jag kan citera ur Byggentreprenörernas konjunkturbedömning: "För den tid vi någorlunda kan överblicka förefaller det som om vi befinner oss i en gryende inledning av en återhämtning inom byggindustrin, samtidigt som den allmänna konjunkturen befinner sig i en klar uppgång. Det bör leda till att efterfrågan på bostäder kan ta fart under 1996. Därmed skulle tidigareläggningar under 1995 kunna växlas över till en ökad produktion av bostäder räknat från 1996." Det är precis det som är regeringens utgångspunkt. Vi skall hålla i gång byggsektorn till dess att den ekonomiska politiken får bärkraft och räntorna sjunker, och då skall vi växla över till att få i gång bostadsproduktionen. AMS prognoser kom häromdagen. Arbetsmarknadsstyrelsen har också räknat ut att det pågår en kraftig återhämtning. AMS förespår 35 000-45 000 nya byggjobb fram till år 1996, varav hälften tillkommer redan under 1995. AMS befarar att det kan bli brist på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper inom byggindustrin under 1996 och 1997. Kenneth Kvist och jag har säkert samma utgångspunkter när det gäller hur viktigt byggandet är och hur viktig bostadspolitiken är. Vi skiljer oss åt litet grand när det gäller vilken politik vi skall föra för att få i gång nyproduktionen. Det är tyvärr på det viset, Kenneth Kvist, att de bekymmer som statsfinanserna befinner sig i begränsar möjligheterna att subventionera nyproduktionen. Därför måste vi ta sikte på att styra den ekonomiska politiken så att vi får ned räntorna. Då får vi också i gång bostadsproduktionen. Jag delar Kenneth Kvists uppfattning om att det är nödvändigt.
Fru talman! Vänsterpartiet delar bekymren för statsfinanserna. Vi har också medverkat och kommer att medverka till genomförandet av den första ekonomiska propositionen. Det är viktigt. Men för att få ordning på statsfinanserna är faktiskt ett ökat byggande av bostäder en god hjälp. Vi är ju överens om att ett byggnadsarbete leder till tre andra arbeten. Ett byggnadsarbete skulle, om det så t.o.m. vore helfinansierat av staten, ge vinst för samhället. Därför är en subvention av byggandet i just detta konjunkturläge egentligen bra. Det märkliga är ju att Socialdemokraterna för tio månader sedan ställde krav på en 10-procentig byggnadsstimulans. Så mycket har inte hänt på tio månader. Vi har litet olika uppgifter. Jag skall inte söka sak om det, för även Byggentreprenörerna är en bra källa. Jag läste ett papper som lämnats ut från byggfackets utredningsavdelning. Där står det att man hoppas att regeringen dammar av detta krav snarast för att få fart på byggandet i Stockholmsområdet. På litet sikt är man inom Stockholmsområdet beredd att satsa belopp i tjugomiljardersklassen på nya motorvägsprojekt, som dessutom en bred folklig opinion är helt emot av berättigade miljöskäl. Men man är uppenbarligen inte beredd att satsa en extra krona på att stimulera bostadsbyggandet - åtminstone inte för tillfället - vilket en bred folklig opinion säkert inser är helt nödvändigt. Vi är överens om mycket. Jag tror att en kommunikation mellan våra partier gör att vi kan utveckla och återupprätta en socialt anständig bostadspolitik i landet. Men jag tror också att det är nödvändigt att vi på kort sikt ser till att vända denna katastrofala nedgång i byggandet - inte minst i en storstadsregion som
Fru talman! Jag vill heller inte söka sak i denna fråga, för jag tror att det är väldigt angeläget att vi framöver får en bred parlamentarisk enighet kring byggandet och bostadspolitiken. Vi kommer från regeringens sida att söka en sådan enighet. Långsiktighet i dessa frågor är av väsentlig betydelse för många aktörer inom branschen. Det som har hänt på tio månader, Kenneth Kvist, är att vi istället för prognoser från den tidigare regeringen om ett budgetunderskott på 150 miljarder har sett att underskottet i verkligheten är 200 miljarder. Vår uppläggning är då att föra en sådan politik att vi trycker ned räntorna så att de nästa höst ligger på nivåer som gör det möjligt att möta den efterfrågan av bostäder som kommer att finnas. Då kommer bostadsbyggandet i gång. Intill dess att den politiken har fått genomslagskraft måste vi göra allt för att övervintra.Då sätter vi in stimulansåtgärder för att hålla uppe byggandet. Detta är vår politik. Om vi kan enas om den tror jag att vi har goda förutsättningar att få fart på byggandet, vilket vi båda önskar. Jag delar helt uppfattningen att byggandet spelar en stor roll för att förhindra den tudelning av ekonomin som vi i dag lider så mycket av i vårt land.
Fru talman! Jag hoppas att det finns anledning att återkomma i dessa frågor och inleda ett samarbete för att utveckla bostadspolitiken och få i gång bostadsbyggandet. Jag vill ändock åter slå fast att i detta statsfinansiella läge är ett ökat bostadsbyggande viktigt för att minska budgetunderskottet. Jag ser inte detta som ett problem. Det är positivt att få ned budgetunderskottet, eftersom bostadsbyggande är en verksamhet med så kraftig multiplikatoreffekt. Det leder till en mängd andra arbeten. Olof Palme målade på sin tid ut detta mycket pedagogiskt och tydligt. Han talade t.o.m. om att gardinfabrikerna får mera att göra när det byggs flera bostäder. Detta resonemang håller faktiskt streck än i dag. Vi är nog överens i grunden. Det är väl bara när det gäller tempot som vi i dag har olika meningar. Det finns anledning till ett konstruktivt samarbete mellan våra partier.
Fru talman! Vi är helt överens, Kenneth Kvist, och det gläder mig. Det kan bilda en grund för en bred uppslutning kring en kommande bostadspolitik. Jag hoppas också att vi är överens om att det är nödvändigt att få ned räntorna i detta land.

Innan jag ger ordet till nästa talare, som är finansminister Göran Persson, vill jag meddela att Marianne Samuelsson har medgivits rätt till en extra replikomgång.
Herr talman! Johan Lönnroth har frågat utrikesministern om regeringen avser att ta några initiativ för att allmänheten skall få en mer allsidig och neutral information om EU-medlemskapets ekonomiska effekter än den som redovisades i en informationsbroschyr som sändes ut till hushållen inför folkomröstningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I EU-debatten är snart sagt varje fråga omstridd. Johan Lönnroth tar upp en formulering i hushållsinformationen och hänvisar till den kritik som riktats mot den samhällsekonomiska EG Det är sant att konsekvensutredningen utsatts för kritik, bl.a. i den artikel i Ekonomisk debatt som Lönnroth nämner. Den bild av utredningen som kritikerna tecknat, och som Lönnroth vidarebefordrar, förefaller emellertid delvis vara tillrättalagd i polemiskt syfte. I själva verket är utredningen full av just den sorts reservationer Lönnroth talar om, dvs. att osäkerheterna är stora och att kvantifieringar skall hanteras med stor varsamhet. Utredningens viktiga insats var inte dess räkneövningar för att demonstrera storleksordningar utan de frågetecken den satte för bl.a. EES-avtalets stabilitet och Sveriges inflytande över den lagstiftning som avtalet omfattar, i det fall Sverige skulle valt att stå utanför EU. Även de ekonomer som är kritiska till kvantifieringar verkade vara överens med utredningen om att dessa aspekter borde beaktas när man analyserar medlemskapets för och nackdelar. Det är troligt att dessa och andra aspekter på EU medlemskapet innebär att såväl ett ja som ett nej skulle påverkat investeringar, räntor, tillväxt och sysselsättning. Exakt hur stora dessa effekter kommer att bli är det omöjligt att säga ens i efterhand. Det gjordes inte heller i den hushållsbroschyr som Johan Lönnroth ifrågasätter. I den uppmanades väljarna att väga olika effekter mot varandra. Det tycker jag var en klok uppmaning, desto klokare eftersom det i broschyren inte togs ställning i debatten om dessa effekter.
Herr talman! Jag får väl tacka så mycket för svaret, även om det kommer något sent. Om svaret hade kommit på det sätt som det var tänkt, dvs. före folkomröstningen hade kanske finansministern och jag kunnat ha en ganska spännande debatt. Men nu känns det som att festen är över. Nu får vi väl i stället ägna oss åt att städa upp efter festen och se till att så mycket som möjligt av de positiva effekter som ni ja-sägare talade om före folkomröstningen trots allt blir en realitet, åtminstone vad gäller en liten del av dem. Med det tänkte jag för min del avsluta denna debatt.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att ge idrotten och övriga ideella organisationer rätten till framtida överskottsökningar från AB Tipstjänst. Bo Lundgren nämner som bakgrund till frågan att riksdagen i våras beslutade om en överföring av Tipstjänst till idrottsrörelsen m.fl. ideella organisationer, utan negativa statsfinansiella konsekvenser. Genom en koncessionsavgift skulle statens inkomster säkras och endast framtida överskottsökningar tillfalla de nya ägarna. Bo Lundgren anser vidare att mitt uttalande om att förhandlingarna kan komma att avbrytas strider mot riksdagens beslut. Riksdagens beslut innebar ett bemyndigande, inte ett åläggande, att sälja statens aktier i Tipstjänst. En eventuell försäljning förutsätter dessutom att regeringen kommer tillbaks till riksdagen och redovisar innehållet i ett överlåtelseavtal samt föreslår en ny lagstiftning om koncessionsavgift för Tipstjänst. Mitt uttalande som Bo Lundgren hänvisar till gick ut på att jag inte ser någon anledning att fullfölja förhandlingarna om en försäljning på grund av det statsfinansiella läge som vi befinner oss i. Jag står fast vid detta och avser att inom kort i regeringen ta upp frågan om ett återkallande av förhandlingsuppdraget, vilket inte strider mot riksdagens beslut. Det vore orimligt att skänka bort framtida vinster från Tipstjänst till idrotten i en tid när regeringen föreslagit och aviserat besparingar och skattehöjningar som drabbar alla medborgare, detta i syfte att komma till rätta med budgetsunderskottet. Bo Lundgren menar att en försäljning kan ske utan negativa statsfinansiella konsekvenser för staten. Jag menar att en uppgörelse som innebär att framtida förväntade inkomstökningar överförs innebär just negativa statsfinansiella konsekvenser, detta i synnerhet som förväntningarna om högre inkomster inte skulle komma till uttryck i en eventuell köpeskilling, och staten står för risken om Tipstjänst skulle utvecklas negativt, vilket var tanken med Bo Jag vill passa på att nämna att det inom regeringskansliet nu görs en översyn av spelmarknadens struktur och funktionssätt. Redan senare i denna vecka träffar vi de statligt ägda och styrda spelbolagen för överläggningar i strategiska frågor. Vi kommer i dessa diskussioner också att ta upp frågor som rör förhållandet mellan statliga spelbolag och folkrörelsernas finansiering.

Herr talman! Jag har gjort klart att min ambition utgår från det statsfinansiella läget. Bo Lundgren var, som ansvarigt statsråd, ansvarig för slarv och inte minst ett hanterande av skatteuttaget som gjorde att vi faktiskt drevs mot en statsfinansiell kris. Att han i det läget passade på att lova ut Tipstjänst till idrottsrörelsen och eventuellt också andra folkrörelser var bara stilenligt. Att i detta läge, när vi tvingas spara och göra omfattande nedskärningar, ge bort statlig egendom är utmanande. Vi sade det redan i oppositionsställning, och vi håller fast vid det också i regeringsställning. Däremot är vi villiga att diskutera med folkrörelserna om hur deras framtida finansiering skall se ut. Den diskussionen kan föras utan att man ger bort statlig egendom.

Herr talman! Bo Lundgren och jag har i grunden helt skilda synsätt i denna fråga. Det är väl det som representeras av den tidigare moderatledda regeringens ambitioner att göra sig av med statlig egendom. Här gör man det under täckmanteln att det skulle komma folkrörelserna till del. Jag har sagt och säger även nu att folkrörelserna säkert mår bäst av att man i fortsättningen kan ha en dialog med staten om den framtida finansieringen. Staten har ett intresse av att vara med och påverka spelmarknadens utveckling. Därvidlag utgör AB Tipstjänst en viktig del av statens tillgångar. Den tänker vi inte ge bort, hur Bo Lundgren än försöker dölja den moderata privatiseringen genom att tala om Röda korset. Det är inte det det handlar om.

Herr talman! Det där är den moderata nidbild som Lundgren älskar att predika. Jag tänker se till att folkrörelserna, som är mitt regeringsparti närstående - idrottsrörelsen, de stora folkrörelserna med ideell bakgrund - också i fortsättningen har vettiga arbetsförhållanden. Men för att klara den saken behöver man inte skänka bort AB Tipstjänst, som Bo Lundgren hade planerat att göra. Jag delar inte uppfattningen att det skall anses vara dålig hyfs att gå ut och tala om denna självklara politiska ståndpunkt. När Bo Lundgren lade fram sin proposition gjorde vi mycket klart att vi var motståndare, och vi yrkade avslag på förslaget. Vår position var känd sedan länge.

Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att detta är Bo Lundgrens tolkning, och den instämmer jag inte i. Vi klarar att ha en dialog med folkrörelserna och ge dem vettiga arbetsförhållanden utan att ge bort AB Tipstjänst. Dessutom har socialdemokratin en så djup förankring i Sveriges folkrörelser - i idrottsrörelsen, i de kyrkliga organisationerna, i nykterhetsrörelsen och i såväl det politiska som det fackliga arbetet. Vi om några känner dessa organisationers arbetsvillkor. Vi kommer att följa dem mycket noga. Men att använda idrottsrörelsen som slagträ, som Bo Lundgren försökte göra, för att privatisera en del av statens egendom, det vände vi oss emot. Det är detta förslag som nu rättmätigen dras tillbaka.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till någon form av skatt på reklamfinansierade TV-kanaler. Reklamskatteutredningen föreslog i sitt betänkande Reklamskatt SOU 1988:17 bl.a. att reklambeskattning i princip skulle ske även av nya och förändrade medier som inte omfattas av nuvarande regler i lagen om skatt på annonser och reklam, t.ex. reklam i radio och TV. Förslaget beträffande reklam i TV innebar att sådan reklam skulle beskattas om utrymme upplåtits för reklam mot vederlag. Utländska TV-sändningar med reklam riktad mot Sverige föreslogs i huvudsak bli beskattade till den del vederlaget svarade mot den svenska publikandelen. Skatteplikt skulle dock inte föreligga om den reklamsändande kanalen huvudsakligen var avsedd att tas emot i andra länder än Sverige. De remissinstanser som yttrade sig över förslaget om beskattning av TV-reklam var kritiska till förslaget och ifrågasatte möjligheten av att i praktiken genomföra en sådan beskattning. Utredningens förslag har ännu inte lett till att några ändringar föreslagits beträffande reklambeskattningen. Den nya regeringen har ännu inte påbörjat beredningen av frågan om en breddning av reklamskatten. Utgångspunkten för en sådan beredning bör vara att beskattningen skall vara så likformig och konkurrensneutral som möjligt. Utformningen av ett praktiskt tillämpbart beskattningssystem innehåller ett antal frågeställningar av både principiell och teknisk natur som behöver studeras ytterligare.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Vi har på senare år haft en stor förändring av medieutbudet. Det har varit en förändring på gott och ont, som har gett mycket spännande men som också innehåller sådant som är oerhört allvarligt. Till det bidrar bl.a. det ökade utbudet av våld, som faktiskt påverkar. Den som påstår att det inte påverkar barn och vuxna, den talar inte sant. Den som satsar på reklam i TV är också medveten om att våldet påverkar och är allvarligt för samhällsutvecklingen. Jag är väl medveten om att vi inte löser den typen av problem med skattepolitik. Men det är utomordentligt stötande att vi har en särskild gräddfil för reklam i radio och TV, att annan reklam beskattas men inte den. Vi har ett behov av ökade statsintäkter. Det har inte minst finansministern uttryckt. Den borgerliga regeringen var utomordentligt ointresserad av att göra några förändringar på detta område. Det sades t.o.m. från den borgerliga majoriteten i skatteutskottet att om det var problem med konkurrensneutraliteten, kunde man ta bort reklamskatten helt och hållet. Så resonerar bara den som inte tar ansvar för statsfinanserna och inte heller söker hitta ett skattesystem som är så rättvist som möjligt och går in på de punkter där man utan skada för samhällsekonomin kan beskatta. Jag är positiv till finansministerns syn på reklamskatten. Jag vill bara komplettera med en fråga: Är finansministern beredd att ta ett initiativ till en breddning av reklamskatten i syfte att naturligtvis belysa de svårigheter som finns men också de facto sätta skatten i sjön?
Herr talman! Jag kan börja med att instämma med Inger Lundberg över hennes beskrivning av det vi av och till bevittnar i våra TV-kanaler. Det finns all anledning för oss, både som förälder och som vuxen, att reagera. Därvidlag känner vi samma indignation. Man löser det här dock inte med beskattning, men det innebär inte att beskattningen inte kan vara ett inslag i något salgs program mot den här typen av företeelser. Det skall man inte utesluta. Jag är av den uppfattningen att vi här har tekniska problem - det är ingen tvekan om det. Vi kan också ha en del juridiska bekymmer som vi inte skall blunda för. Men att bara lägga sig platt och acceptera att problemen är stora och sedan inte göra någonting ligger inte riktigt för mig, utan jag är beredd att pröva den här frågan. Vilken form själva prövningen skall få, om det skall göras på ren tjänstemannabasis inom Finansdepartementet eller på annat sätt, törs jag inte ha någon uppfattning om i dag. Men innan vi släpper frågan skall Inger Lundberg veta att det inte går att komma fram den vägen. Det är min uppfattning.
Herr talman! Formen bryr jag mig inte ett dugg om, däremot om resultatet. Jag hoppas att de utfästelser som finansministern gjort här får till resultat att det kommer en proposition där man föreslår en beskattning i någon form av reklam i TV och radio.

Herr talman! Per Lager har frågat mig om de svenska yrkesfiskarna kan hoppas på ett särskilt yrkesfiskeavdrag. Enligt Lager kan svenska fiskare aldrig prismässigt kunkurrera på lika villkor, eftersom yrkesfiskare i Norge och Danmark ges möjlighet att yrka betydligt större avdrag vid bortovaro från hemorten. 1994. Det har, såvitt jag känner till, inte hävdats att avdraget skulle vara otillräckligt för att täcka de faktiska ökade levnadsomkostnaderna. Syftet med ett särskilt yrkesfiskeavdrag verkar i stället vara att ge ett stöd till fiskerinäringen så att den får likvärdiga konkurrensmöjligheter med Danmark och Norge. Ett sådant avdrag skulle således utgöra en statlig subvention till en näringsgren, om än via skattesystemet. Både av statsfinansiella skäl och med hänsyn till att det strider mot skattereformens principer att lägga in skatteutgifter av detta slag i skattesystemet ställer jag mig mycket tveksam till ett särskilt yrkesfiskeavdrag. Jag är därför inte beredd att förorda att ett sådant avdrag införs.
Herr talman! Herr finansminister! Jag tackar för svaret. Yrkesfiskarkåren lever under väldigt hårda villkor. Konkurrensen med grannländerna Norge och Danmark hårdnar allteftersom. Svenska västkustfisket har nu betydliga svårigheter att klara sig, inte på grund av kvoterna eller beståndet i havet utan i första hand på grund av prissättningen. Norska och danska fiskare har betydligt bättre möjligheter att yrka avdrag vid bortovaro från hemorten. Det danska avdraget, som också godkänts av EG/EU, är på 190 danska kronor per dag upp till 220 dagar, maximerat till 41 800 kr per år. En norsk fiskare har vid ett snabbt överslag en ännu bättre situation i svenska pengar räknat, upp till 60 000 kr mer att leva på per år. Detta skapar en osund konkurrenssituation, herr finansminister. De svenska räkfiskarna kan t.ex. inte leva på fångster som betalas med 41-44 kr per kilo. Dumpade priser hänger nämligen helt ihop med möjligheterna att yrka avdrag. Den förra regeringen ville att förutsättningarna för att införa ett särskilt yrkesfiskeavdrag skulle undersökas enligt proposition 1993/94:158, just för att ge det svenska yrkesfisket jämbördiga konkurrensvillkor med andra länders fiskare. Vore det inte rimligt, herr finansminister, att en svensk yrkesfiskare har samma standard som en svensk industriarbetare och har möjligheter att yrka avdrag på 180 kr per dag, motsvarande heldagstraktamente, i stället för de futtiga 90 kr som gäller i dag? Det skulle bli en skillnad som på natt och dag.
Herr talman! Jag kan hålla med Per Lager om att det skulle bli en skillnad. Frågan är om den skillnaden i försörjningsmöjligheter skall skapas via avdrag i skattesystemet eller om man skall försöka att välja vägen att i stället i internationella fora, inte minst unionen som vi nu har tillgång till, ta upp en diskussion med danskarna - förhoppningsvis så småningom också med norrmännen - om det här är ett vettigt sätt att subventionera en näringsgren. Vi har också att iaktta att vi i Sverige har andra yrkesgrupper som också yrkar avdrag för fördyrade levnadsomkostnader. Om det för fiskarnas del kan sägas att de har svårt att visa att deras omkostnader uppgår till mer än 90 kr per dygn har ingen hävdat. Men att använda det instrumentet för att därigenom komma till rätta med något slags konkurrensneutralitet med länder som har en annan syn än vi på detta är ett mycket tveksamt sätt att utnyttja skattesystemet. Jag vill inte gå den vägen. Det är en farlig väg och öppnar för även andra grupper att driva motsvarande krav. Vi har problem med våra statsfinanser och inkomster. Då är det bättre och vettigare att, som jag sade förut, ta upp en diskussion i EU om den danska metoden verkligen är vettig och rimlig, och se framför sig ett Norge som medlem som förhoppningsvis också kan komma att omfattas av samma diskussion. Det blir min hållning.
Herr talman! Jag får tacka för det. Jag tror ändå att finansministern vill ha med sig detta i det framtida arbetet. Jag kan dock se att vi har en oerhört svår situation framför oss i och med att danskarna har fått avdraget godkänt av EU. I dag innebär det en oerhörd konkurrens, en osund sådan, för de svenska fiskarna och gör deras verksamhet betydligt svårare. Jag kommer ifrån Bohuskusten och har dagliga kontakter med fiskarna där och ser deras oerhörda bekymmer, hur de med all kraft i världen och allt arbete som det över huvud taget går att frambringa försöker klara det här. Det gör de inte, som det ser ut i dag, på grund av den osunda konkurrensen. Jag hade hoppats att den nya regeringen, efter det att den föregående regeringen lade fram ett förslag om detta och också en utredning föreslog en höjning av avdraget, skulle fortsätta arbetet med detta, eftersom det är en så pass allvarlig fråga och gäller en så liten men viktig yrkeskår för oss.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat mig vilka konsekvenser jag har räknat med om stödet till avbrytartjänsten avvecklas. Avbytarverksamheten har till syfte att göra det möjligt för i huvudsak animalieproducenter att få ersättare vid semester och sjukdom. Kostnaden för tjänsten subventioneras av staten med 45 %. För närvarande finns det endast ett företag som erbjuder dessa subventionerade tjänster. I det mycket svåra ekonomiska läge som Sverige befinner sig i är det inte möjligt att upprätthålla alla de stödformer som vi har blivit vana vid. Många statliga stöd och bidrag måste omprövas. Stödet till avbytarverksamheten är ett exempel på en sådan stödform. Jag förutsätter dock att jordbruksnäringen själv kommer att ta ansvar för att avbytarverksamheten kan fortsätta. För närvarande pågår det diskussioner med berörda parter i denna fråga. Den föreslagna besparingen kommer troligtvis att leda till ökade kostnader för jordbrukarna. Samtidigt kommer fler företag att få möjligheter att konkurrera på marknaden och erbjuda avbrytartjänster. Konkurrensen i sig bör kunna leda till minskade kostnader som kan uppväga det uteblivna subventionsbeloppet.
Herr talman! Jag får väl börja med att i god ordning tacka för svaret, även om jag är konfunderad. Men när jag hör jordbruksministern gång på gång säga "avbrytartjänster", kanske min oro för att det verkligen handlar om det besannas. Så sent som under våren 1994 beslutade riksdagen efter en särskild utredning att ett stöd till avbytarverksamheten skulle ges även framgent. Däremot skulle subventionsgraden kunna sänkas från 60 till 45 %. Om detta var vi alla, inklusive jordbruksministern, i riksdagen eniga. Men Ny demokrati satte sig på tvären. Det är nu mycket förvånande att kunna notera att bara ett halvt år senare är regeringen beredd att radikalt förändra förutsättningarna för avbytarverksamheten. Verksamheten berör faktiskt i dag 8 000 jordbrukare, bl.a. knappt hälften av landets mjölkproducenter. Ca 1 700 personer är i dag fast anställda som lantbruksavbytare. Således hotas åtskilliga sysselsättningstillfällen om stödet för denna verksamhet rycks undan. Jag vill fråga jordbruksministern: Är inte detta ett medvetet dråpslag mot speciellt de små jordbrukarna? Tror verkligen jordbruksministern att man skall kunna driva avbytarverksamheten även i framtiden, när man har så ytterst små marginaler redan nu?